Herr talman! Jag skulle gärna vilja försöka dela upp den här debatten litet grand så att vi vet vad vi pratar om. För det första gäller det att vi avskaffar allmännyttans hyresledande roll. Allmännyttans hyresledande roll kommer inte att ha samma betydelse längre, eftersom allmännyttan i framtiden skall tillåtas att gå med ett överskott. Det finns alltså inte alls samma motivering att behålla allmännyttans hyresledande roll i framtiden. Jag tror nog att Lars Stjernkvist kan hålla med om det, om han tänker efter litet grand. Det är ganska fantastiskt att tala om att detta skulle innebära en dramatisk effekt. Ett par procent skulle innebära en dramatisk effekt och innebära ett införande av marknadshyror. Vi skall ha kvar bruksvärdessystemet, Lars Stjernkvist. Vi skall ha kvar det. Vi talar om en mindre förändring inom ramen för bruksvärdessystemet. Det är inte en fri hyressättning, och det är inte marknadshyror. Lars Stjernkvist påstår att det nu finns oroliga hyresgäster som behöver lugnas. Jag tycker att det bästa sättet att göra det faktiskt är att ge en rättvisande information om vad förslaget innebär. Det har jag redan gjort. Om Lars Stjernkvist skulle göra detsamma och upphöra med att sprida vilseledande propaganda om att detta innebär införande av marknadshyror, tror jag knappast att det finns någon risk för att hyresgäster blir oroliga, tvärtom.

Herr talman! Jag skall i fortsättningen citera statsrådet ordagrant. När det gäller tomma lägenheter innebär det här ett införande av marknadsprissättning. Det motsätter jag mig. På den punkten hjälper inte statsrådets vädjanden. Jag kommer att fortsätta att argumentera mot det, därför att jag inte tycker om marknadsprissättning på hyror. Det beror i stor utsträckning på i vilket tidsperspektiv som man pratar, om effekterna är dramatiska eller inte. Jag håller med statsrådet om att det på kort sikt inte innebär några kraftiga hyreshöjningar för dem som redan bor i lägenheten. Men ett system med ökat inslag av marknadshyressättning innebär att utrymmet för hyreshöjningar ökar. Det förnekar inte heller statsrådet. Hon delar den uppfattningen. Jag tycker att alla regelförändringar som innebär ett ökat utrymme för hyreshöjningar är av ondo. Först efter det att statsrådet har kunnat peka på att någonting av det jag har sagt i sak har varit fel, blir den här uppmaningen att sluta att sprida vilseledande propaganda på något sätt giltig. Sedan vill jag gärna kommentera en sak till. Ibland har det hetat att syftet med de här förändringarna är att bryta hyresgäströrelsens förhandlingsmonopol. Statsrådet var inne på en intressant sak i sitt förra inlägg som jag gärna vill kommentera. Det är nämligen den enda delen av dessa förslag som jag tycker är bra. Jag tycker inte att det är bra att vi i dag har ett system som i stort sett gör det möjligt för bara en enda organisation att finnas. Det är bra att regeringen har ambitionen att förändra den saken. Men däremot, och det var det som var det viktiga i det förra inlägget, sker den stora dramatiska förändringen på sikt -- jag använder ordet dramatisk igen, med all rätt, vill jag påstå -- för dem som står utanför de kollektiva systemen. De står där av egen vilja eller därför att ingen har frågat dem om de vill gå med i någon organisation. De är för dem som detta är mest dramatiskt. Alla de som av olika skäl inte har fått möjlighet att gå med, kan råka ut för hyreshöjningar om de inte själva tar initiativ och protesterar. Statsrådet framställer detta som ganska odramatiskt, och det låter som om det var jämbördiga parter vi pratar om, men det är det inte. En oerhörd massa hyresgäster har faktiskt respekt för och känner ett underläge i förhållande till fastighetsägaren som gör att den här delen av förslaget kan få mycket tråkiga konsekvenser för väldigt många hyresgäster.
Herr talman! Jag tror att Lars Stjernkvist måste ha missuppfattat förslaget på den här punkten. Förslaget innebär att det bara är de hyresgäster som själva vill lämna det kollektiva förhandlingssystemet och klart ger uttryck för det, som inte skall omfattas av det i fortsättningen. Det innebär att alla hyresgäster som känner att de inte har tid, ork, kraft eller kunskap att förhandla själv med hyresvärden står kvar i det kollektiva förhandlingssystemet. Min förmodan är att om förslaget genomförs kommer det att innebära, åtminstone i början, att det inte blir så många hyresgäster som kommer att begagna sig av detta. Man kommer att känna en viss tveksamhet om man klarar av en sådan förhandling. Det blir möjligen så att det inte blir en enstaka hyresgäst som förhandlar själv, utan det kan bli flera i samma hus som slår sig ihop och förhandlar. Det är ett val som helt ligger på hyresgästens sida. Det är inte frågan om att man måste vara medlem i hyresgästorganisationen. Det blir ingen annan ändring i systemet än att hyresgästen har möjlighet att själv utträda ur det kollektiva förhandlingssystemet. Det är en ganska viktig sak att påpeka.

Herr talman! Jerzy Einhorn har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av den utredning med förslag till riktlinjer för att förbättra vården i livets slutskede, den palliativa vården, som lagts fram av en arbetsgrupp, tillsatt av EG-kommissionen. Förslagen har tillstyrkts i april 1993 av EG:s kommitté av experter på cancersjukdomar. Åtgärderna som arbetsgruppen föreslår kan vidtas både inom de enskilda länderna och i form av gemensamma europeiska satsningar på utbildning inom palliativ vård, som då inte begränsar sig till att enbart avse cancersjukdomar. Sverige har sedan år 1990 förstärkt sin medverkan i genom ett ''letter of intent'' efter att tidigare endast ha haft en observatörsroll. I praktiken innebär detta att vårt lands deltagare sedan dess är jämförbart med EG-ländernas. Arbetsgruppen har tagit fram sina förslag inom ramen för detta aktionsprogram. Regeringen beslutade den 4 oktober 1990 att inrätta en ledningsgrupp för Sveriges medverkan i aktionsprogrammet. Jerzy Einhorn ingår själv i denna ledningsgrupp. En viktig uppgift för ledningsgruppen är att ta initiativ till och stimulera sådana åtgärder inom vårt land som vår medverkan i aktionsprogrammet kan medföra. Jag har hört att ledningsgruppen närmare kommer att diskutera frågorna om palliativ vård under hösten 1993. Detta avses ske mot bakgrund av förslagen från den av EG-kommissionen tillsatta arbetsgruppen men också uttalandena i Socialstyrelsen har nyligen påbörjat arbetet med att utforma allmänna råd om den palliativa vården och tar givetvis i sitt arbete hänsyn till förslagen från den av EG-kommissionen tillsatta arbetsgruppen. Arbetet beräknas vara slutfört vid utgången av år Jag anser att resultatet av det fortsatta arbetet med dessa frågor bör avvaktas. Jag har därför inte för avsikt att nu föreslå regeringen att vidta några särskilda åtgärder med anledning av de förslag som den av EG-kommissionen tillsatta arbetsgruppen lämnat om riktlinjer för att förbättra den palliativa vården.
Herr talman! Jag vill först tacka sjukvårdsministern för svaret. Regeringen har onekligen visat sitt intresse för dessa frågor och de möjligheter som de öppnar genom att sätta statssekreteraren hos sjukvårdsministern i styrgruppen för samverkan med EG kring handlingsprogrammet mot cancer. Jag har därför i och för sig förståelse för att sjukvårdsministern vill avvakta i denna fråga. Jag vill också säga att styrgruppen fungerar utmärkt. Den har fått utökat tyngd och har vitaliserats genom att Göran Rådö är med i den. Men samtidigt måste jag medge att jag känner viss oro för styrgruppens möjligheter att agera i denna fråga, som berör så många myndigheter och organisationer, och det är därför som jag har dristat mig att ta upp denna fråga så här sent i kammaren.

Om man skall överväga att i Sverige tillämpa handlingsplanens rekommendationer, behöver man se över på vilket sätt palliativ vård i livets slutskede beaktas under utbildningen av medicinestuderande, sjuksköterskor och andra berörda personalgrupper. Man behöver undersöka möjligheten att vården i livets slutskede skall vara en obligatorisk del av den undervisningen. Vid undervisningssjukhus bör bildas enheter för palliativ vård, och deras uppgift skall vara att säkra utbildning av alla personalgrupper i vården i livets slutskede. Det gäller att finna former för att stimulera forskning och forskarutbildning inom detta område. Som resultat av handlingsprogrammet organiseras redan nu i Danmark årligen en kurs i palliativ vård. Den är öppen för alla personalgrupper och även för utländska deltagare. Erfarenheterna från ett par sådana kurser, som vi också har försökt att organisera i Sverige, i Lund, visar att det finns ett enormt intresse för sådan utbildning. Jag vill här nämna att i andra europeiska länder gör volontärer en betydelsefull insats i vården i livets slutskede. Jag vill understryka att det inte ersätter vårdpersonalen, men faktiskt ger vården en ny dimension. Det har visat sig att det för detta krävs uppbyggnad av en infrastruktur för selektion av lämpliga personer, viss om än kort utbildning och stöd för dessa frivilliga krafter. Om vi skall tillämpa de utfärdade rekommendationerna skulle vi behöva undersöka om det finns förutsättningar och intresse i Sverige för att bygga upp en sådan infrastruktur. Denna fråga berör undervisningen vid våra universitet och högskolor, organisatoriska åtgärder vid våra undervisningssjukhus, flera forskningsråd, medverkan av sjukvårdens och socialtjänstens huvudmän och samarbetet mellan dessa. kommissionen har engagerat sig i dessa frågor kan erbjuda oss i Sverige ett tillfälle som kanske inte återkommer så snart. Jag tror att en kraftfull samverkan med EG kan utgöra en stimulans och dessutom väsentligt kan underlätta, eftersom vissa åtgärder, t.ex. utbildningsåtgärder, är mycket lättare att i praktiken genomföra i ett internationellt samarbete. Jag vill bara uttrycka en förhoppning om att sjukvårdsministern och regeringen vill följa utvecklingen av denna fråga. Den berör nästan oss alla. Flertalet av oss i Sverige kommer att dö den långsamma döden. Det är mycket viktigt, herr talman, hur vi lever. Men det är också viktigt hur våra liv avslutas, hur vi dör, och här finns det faktiskt mycket kvar att göra även i vårt land, gärna i fortsatt samarbete med EG. Jag undrar om sjukvårdsministern vill lägga till någonting om sin personliga inställning i denna fråga.
Herr talman! Några kommentarer till det som Jerzy Einhorn nu har nämnt. Det är ingen hemlighet för någon att Jerzy Einhorn är en av landets främsta eller kanske t.o.m. den främste experten på de frågor som har att göra med cancersjukdomar och frågor av denna typ, och jag har därför inte så stor vare sig ambition eller förhoppning att kunna lära Jerzy Einhorn något om dessa frågor. Men ändå några kommentarer. Det är säkert för de länder som är med i EG lättare att utnyttja kanalerna inom EG. Mitt intryck har hittills dock varit att Sverige genom den särskilda roll som vi lyckats få spela i dessa sammanhang har haft bra och nära nog lika goda kanaler som de som EG-länderna har skapat. Vi kan väl bara konstatera att även samarbetet inom sjukvårdsområdet och inom ett så vitt fält som cancersjukdomarna är ett ytterligare argument bland många för ett svenskt medlemskap i EG, en intention som finns i regeringsförklaringen och som en stor del av riksdagen ställer sig bakom. Det är också glädjande för mig att konstatera att Jerzy Einhorn redovisade som sin uppfattning, grundad på erfarenhet, att den ledningsgrupp som finns i Sverige fungerar bättre än tidigare. Det har varit mitt intryck, men jag har inte kunnat basera det på mycket annat än enstaka stickprov i form av frågor. Som jag nämnde i mitt inledande svar har ledningsgruppen i uppdrag att ta initiativ till att stimulera sådana uppgifter inom vårt land som vår medverkan i aktionsprogrammet kan medföra. Detta är ett ganska vitt uppdrag för ledningsgruppen. Jag kan dock förstå att det ibland kan vara svårt att nå fram överallt i ett så decentraliserat samhälle som det svenska. Men icke desto mindre tycker jag att det inom detta uppdrag ryms goda möjligheter att aktualisera de frågor som interpellationen i första rummet handlar om. Ett annat område som nämns av Jerzy Einhorn är frågan om volontärer. Jag tycker att detta är något som vi har sysslat alldeles för litet med i vårt land. Frågan har under den tid som förflutit sedan regeringsskiftet hösten 1991 tagits upp från Socialdepartementets sida, i första hand av Bengt Westerberg. Socialdepartementet har bl.a. ordnat seminarier och inhämtat kunskaper från andra länder om hur man organiserar detta. Exempelvis våra nordiska grannländer Norge och Danmark har av hävd ett större inslag av volontärer och ideella i vård och äldreomsorg etc. än vi har i vårt land. Det förefaller mig som om vi har all anledning att under kommande år ägna mer uppmärksamhet åt möjligheterna för de människor som vill göra väl inom sjukvården att också få göra det. Jag skall göra vad jag kan för att följa utvecklingen inom detta viktiga område. Det underlättas av att det är min statssekreterare som från departementets sida håller i dessa kontakter.
Herr talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för detta kompletterande svar och för den klart markerade viljan och intresset för dessa viktiga frågor. Jag har mycket att lära av sjukvårdsministern när det gäller hur goda intentioner skall förverkligas. Under de senaste ett--två åren har Bo Könberg visat detta. De åtgärder som rekommenderas gäller inte bara cancervården, som sjukvårdsministern vet. Rekommendationerna växte fram i den handlingsplan som gällde cancersjukdomar, men de omfattar mer än så. De gäller all palliativ vård i livets slutskede. Jag vill inte förlänga debatten. Jag har under en period haft tillfälle att studera dessa frågor i Europa och kan bekräfta att vi saknar tradition i Sverige att ta till vara frivilliga krafter. Det bör än en gång understrykas att de inte skall ersätta den professionella vårdpersonalen. De har andra funktioner i detta sammanhang. Flertalet av oss blir förr eller senare beroende av att vi har väl fungerande vård även i livets slutskede. Det är viktigt att den personal som då tar hand om oss är utbildad för dessa svåra och krävande uppgifter och att de har fått tillfälle att bearbeta den dödsångest som vi alla bär med oss. Det är viktigt att de kan få den hjälp som behövs för att de skall orka. Jag är nöjd med sjukvårdsministerns svar. Jag är tacksam att han själv kommer att följa dessa frågor. Om man verkligen skall gå på djupet, kommer det att krävas att man diskuterar dessa frågor även utanför Socialdepartementets verksamhetsområde. Det var därför jag tog upp frågan.

Herr talman! Sylvia Lindgren har frågat mig om regeringen har för avsikt att närmare klargöra Sveriges ansvar för tortyrskadade asylsökande och om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att starta utbildning för i första hand läkare som löper yrkesetiska risker. FN:s konvention mot tortyr, som Sverige har ratificerat, skiljer inte mellan flyktingar och asylsökande. Enligt konventionens fjortonde artikel skall varje konventionsstat säkerställa att den som varit utsatt för tortyr skall få ''medel för ett så fullständigt återvinnande av hälsa som möjligt''. I Sverige är de asylsökandes rätt till sjukvård begränsad till akut sådan. Mot denna bakgrund ifrågasätter Sylvia Lindgren om vi i vårt land uppfyller våra förpliktelser enligt konventionen mot tortyr. De yrkesetiska riskerna skulle bestå i att läkarna inte skulle tillvarata patienternas intressen i tillräckligt hög grad. Flyktingar och asylsökande har vid behov samma tillgång till hälso och sjukvård som den övriga befolkningen. Sådan vård ersätts för varje vårdtillfälle enligt en ramöverenskommelse som träffats mellan Landstingsförbundet och Statens invandrarverk. Vissa insatser av mer långsiktig förebyggande karaktär kommer dock inte de asylsökande till del, om de inte får uppehållstillstånd i landet. Detta uttrycks ibland på så sätt att de asylsökande endast skulle ha rätt till akutvård. Men begreppet akutvård är inte entydigt, och i skilda sammanhang har det diskuterats hur gränsen skall dras mellan akut och annan vård. Jag vill dock understryka att det i Socialstyrelsens allmänna råd 1988:8 Hälsovård för flyktingar och asylsökande klart framgår att psykiska symtom och störningar såsom ångest eller depression kräver omedelbara -- dvs. akuta -- åtgärder oavsett de bakomliggande orsakerna till dessa problem. Det s.k. akutbegreppet borde därför i princip inte vara något hinder för de asylsökande som till följd av tortyr har psykiska symtom och störningar, att få den hälso och sjukvård som de är i behov av. Men frågan om stöd till torterade och andra traumatiserade asylsökande kan och bör ses i ett vidare och mer psykosocialt perspektiv. Personer som har varit utsatta för tortyr uppvisar inte alltid uppenbara psykiska symtom och störningar under den första tiden av sin vistelse i vårt land. Ibland kan det ta år innan traumat till följd av tortyren blir aktuellt för personen i fråga och han eller hon orkar ta itu med sina problem. Samtidigt tyder den kunskap som i dag finns om skador från tortyr och andra traumatiska händelser på att tidig upptäckt och behandling förbättrar prognosen avsevärt för en bra rehabilitering och förmåga till anpassning och integration. Detta understryker bl.a. vikten av att ansökningar om asyl snabbt kan behandlas och leda fram till beslut. Utredningen anser att det finns starka skäl som talar för att staten skall ta ett mer övergripande ansvar genom att skapa en verksamhet på nationell nivå, som stöd för flyktingar och invandrare med tortyrskador och andra trauma. Detta betänkande remissbehandlas för närvarande. I betänkandet konstateras bl.a. att det i dag råder brist på kunskap och information om behandling och rehabilitering av tortyrskadade. Rehabiliteringsarbetet på individ och gruppnivå är splittrat. Forskningen inom området är eftersatt liksom metodutvecklingen. De behandlingsmetoder som tillämpas har i alltför begränsad utsträckning följts upp och utvärderats. Dessutom är kunskapsspridningen om det man ändå vet bristfällig. Mycket av detta gäller även forskning om internationell migration och etniska relationer i stort. Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen inom detta område är dock ett av riksdagen prioriterat område, och inom dessa områden pågår ett arbete. Vad som nu behövs är mer och bättre forskning om de medicinska och psykologiska effekterna av migration. Regeringen fortsätter också sina ansträngningar att skapa förutsättningar för att flyktingar och asylsökande, inkl. de med skador till följd av tortyr, kan tas emot och få hjälp på ett medmänskligt och professionellt sätt. Regeringen har bl.a. föreslagit riksdagen att de nuvarande tre verksamhetsområdena vid Institutet för psykosocial miljömedicin skall kompletteras med ett fjärde, med inriktning på invandrarmiljö och hälsa. Institutets forskning är inriktad på att vara praktiskt tillämpbar, och institutet har ett vidsträckt kontaktnät såväl internationellt som nationellt. Bl.a. detta gör, enligt min mening, institutet väl lämpat att medverka vid kunskapsutvecklingen inom detta angelägna område, där begreppet invandrare skall ses i vid mening och inkludera flyktingar och asylsökande. Anslagsfrågorna rörande Institutet för psykosocial miljömedicin -- och därmed frågan om en ny enhet för invandrarmiljö och hälsa -- behandlas i samband med att riksdagen tar ställning till regeringens proposition 1992/93:170 om forskning för kunskap och framsteg. För att kunna erbjuda människor som utsatts för tortyr vård och rehabilitering av hög kvalitet måste vi ha goda kunskaper om behandlings och rehabiliteringsmetoder. Kunskapsuppbyggnaden genom bl.a. forskning och metodutveckling är därför av central betydelse. Jag vill i detta sammanhang också nämna att Flyktingmedicinskt centrum i Linköping planerar att närmare studera skillnaden i mottagandet mellan s.k. kvotflyktingar och asylsökande. Utgångspunkten för detta arbete är att kvotflyktingar skulle ha en bättre prognos, genom att de tas om hand omedelbart och slipper den långa och ofta rätt passiva väntan som många asylsökande kan drabbas av. Kunskapsutbyggnaden är också nödvändig för att en adekvat utbildning vad gäller att ta hand om de torterade skall kunna ordnas. Frågor om grundutbildning tillhör i första hand Fortbildning inom hälso och sjukvårdssektorn är främst en fråga för sjukvårdshuvudmännen, men jag vill ändå något beröra dessa frågor utifrån ett hälso och sjukvårdsperspektiv. På grundutbildningsnivå och inom fortbildningen inom hälso och sjukvården saknas i dag en strukturerad form av utbildning och undervisning om tortyr och andra trauma. Detta leder till kunskapsluckor hos den personal som i sitt arbete möter patienter med traumatiska upplevelser, vilket i sin tur leder till att patienter med sådan bakgrund inte sällan somatiserar sin ångest och företer symtom som inte direkt kan härledas till det som orsakat dem. Jag vill dock understryka att i stort sett varje landsting numera har någon form av specialenhet för att ta hand om patienter med traumatiska upplevelser. Några av dessa är specifikt inriktade mot flyktingar och tortyrskadade, t.ex. de i Göteborg, Karlstad, Linköping och Stockholm, liksom Röda Korsets center för torterade flyktingar i Stockholm och dess rehabiliteringscenter i Malmö och Skövde. Personalen vid bl.a. dessa enheter och center har kunskaper och erfarenheter, som de även förmedlar till övrig hälso och sjukvårdspersonal i samband med olika fortbildningsaktiviteter. I detta sammanhang vill jag också nämna att Statens invandrarverk inom kort, den 28 maj, anordnar ett seminarium om stöd till asylsökande och flyktingar på sluss och förläggning som utsatts för grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det från såväl statens som sjukvårdshuvudmännens sida pågår ett intensivt arbete med att bygga upp och utveckla kunskaper om hur vi på ett adekvat sätt skall kunna hjälpa tortyrskadade flyktingar och asylsökande, bl.a. med stöd av de insatser som faller inom hälso och sjukvårdens ansvarsområde -- ett arbete där de psykosociala aspekterna beaktas i allt större utsträckning. Det är angeläget att detta arbete fortsätter och vidareutvecklas. Jag anser att resultatet av det fortsatta arbetet bör avvaktas liksom utfallet av remissvaren på det betänkande från Psykiatriutredningen som jag tidigare nämnt, där det föreslås att ett särskilt institut bör inrättas med uppgift att bl.a. verka för att ett väl fungerande rehabiliteringsprogram uvecklas för torterade eller traumatiserade flyktingar. Jag har därför inte för avsikt att nu föreslå regeringen -- i de delar det faller inom mitt ansvarsområde -- att vidta några särskilda åtgärder för att klargöra Sveriges ansvar för tortyrskadade asylsökande eller starta utbildning för läkare som löper yrkesetiska risker.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret, som jag delvis tycker andas förståelse för de synpunkter jag har tagit upp i interpellationen. Men tyvärr slutar svaret med tomma intet. Jag tycker att svaret i vissa avsnitt är litet verklighetsfrämmande. Det råder inget tvivel om att läkare löper yrkesetiska risker. Därför är det oerhört viktigt att läkarna inte uppfattas som myndighetens förlängda arm. Framför allt är det i flyktingärenden som läkarnas roll kan ställas på sin spets. Vem företräder läkarna egentligen -- myndigheten eller patienten? Kritik har från vissa håll riktas mot att främst de förtroendeläkare som skall bedöma eventuella tortyrskador hos asylsökande är anställda och avlönade av Invandrarverket. Många tycker att de borde vara oberoende. Det är också viktigt att utgå främst från patientens situation och inte från uppdragsgivarens inställning. Det finns tecken som tyder på att många som blir avvisade har tortyrskador men ingen diagnos eller krisbehandling har givits. Det är i många fall en mycket tuff attityd. I interpellationssvaret hänvisar sjukvårdsministern till en ramöverenskommelse som träffats mellan Det avtalet finns inte längre. Hösten 1992 ville Landstingsförbundet få till stånd ett avtal med Invandrarverket, men verket avvisade förslaget. Något avtal tecknades inte eftersom man ville avvakta Socialstyrelsens eventuella nya råd. Alltså råder det för närvarande ett avtalslöst förhållande, dvs. fr.o.m. 1993. Det finns därmed en direkt felaktighet i svaret. Det råder inget tvivel om att det finns en verklighet i fråga om akutvårdsbegreppet. Även om statsrådet antyder i sitt svar att det finns en viss flexibilitet, är ju verkligheten sådan att det är akutvårdsbegreppet som gäller. Invandrarverket avslår allt oftare ansökningar om ersättningar för akutvård. Detta görs för att verket inte anser att det är fråga om akutvård. Här har det skett en märkbar förändring. Jag tycker att det är viktigt att ta upp den frågan. Bo Könberg säger vidare i svaret att han håller med om att det råder brist på kunskap och information. Jag tycker därför att det är något märkligt att sjukvådsministern inte passar på att ta initiativ i frågan eller föreslår eventuella åtgärder -- eller åtminstone säger att han vill bevaka frågan. En ytterligare felaktig signal som ges i svaret är att det inte framgår av interpellationssvaret att Invandrarverket har sagt upp avtalet med Flyktingmedicinskt Centrum i Linköping. Avtalet upphör att gälla 1994. Det här har gjorts för att Invandrarverket vill avvakta besluten om de nya mottagningsformerna som riksdagen skall fatta i höst. Jag har inte under dagen haft möjlighet att undersöka om det finns forskningsanslag e.d. Även här finns det en felaktighet. Jag skall erkänna att jag blir litet irriterad när statsrådet börjar skylla på olika departement. Sjukvårdsutbildningen måste väl i hög grad ligga inom sjukvårdsministerns intresseområde. Vidare är läkarutbildningen en statlig angelägenhet, och staten har hand om den utbildningen. Sverige har genom att underteckna FN:s konvention mot tortyr förbundit sig att arbeta mot tortyr, för att diagnostisera tortyrskador och för att medverka till att de skadade får adekvat vård och rehabilitering. Konventionen ålägger sjukvårdshuvudmannen ett alldeles särskilt ansvar för tortyrskadade i flyktingmottagandet. Detta gäller både asylsökande och flyktingar. Jag saknar ett resonemang omkring hur tortyrskadade asylsökande och flyktingar borde tas emot, liksom ett resonemang omkring Sveriges förpliktelser i denna fråga med tanke på nämnda FN-konvention. Jag tolkar bl.a. konventionen så att de asylsökande som begär det bör få sina tortyrskador dokumenterade på ett kvalificerat sätt så fort som möjligt efter inresan. Här har Sverige långt kvar till vad man skulle vilja önska.
Herr talman! Jag har försökt att i mitt svar redogöra för min tolkning av vad som gäller i Sverige i fråga om akutvård för asylsökande innan de har beviljats uppehållstillstånd. Jag hänvisade bl.a. i mitt svar till Socialstyrelsens allmänna råd. Enligt min mening pekar detta råd klart ut att psykiska symtom och störningar kräver omedelbara, dvs. akuta, åtgärder. Den tolkningen av begreppet akut som Sylvia Lindgren kritiserar i sin interpellation och även nu i hennes inlägg är för snäv. Jag har försökt att peka på sådant som möjligen är känt för Sylvia Lindgren men som jag tycker hör hemma i ett svar av denna typ, nämligen att det för närvarande finns ett färskt betänkande från en statlig utredning om dessa frågor. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. Jag nämnde också en del aktiviteter. T.ex. skall ett seminarium hållas där frågor av denna typ skall tas upp. Uppenbarligen har mitt svar inte tillfredsställt Sylvia Lindgren. Jag skall försöka kommentera några av de saker som hon har tagit upp. När det gäller akutvårdsbegreppet har jag fortfarande samma inställning som jag hade för tio minuter sedan. Jag tycker inte för min del att det svar jag har givit slutade i tomma intet -- bara för att jag pekar på att vi nu får in remissvar på en färsk utredning i frågan. Huruvida det är så att många som avvisas från vårt land är tortyrskadade eller inte kan jag i dagsläget inte bedöma. Men jag tror att jag kommer att få veta mer om detta när jag har tagit del av remissvaren. Vidare har vi frågan om det finns ett avtal. Det är möjligt att jag skulle ha uttryckt mig mera precist. Mig veterligen betalas ersättningar ut enligt det gamla avtalet. Det faktum att det inte finns något formellt avtal är inte något hinder på den punkten. Men jag kan ha fel. Jag har inte deklarerat i mitt svar att utbildningen av vårdpersonal ligger utanför mitt intresseområde. Jag har pekat på att utbildningen ligger utanför mitt ansvarsområde, vilket inte är samma sak. Självklart är det utomordentligt väsentligt för hela sjukvården hur utbildningen utformas för den vårdpersonal, inkl. läkare, som skall se till att vi får vård och omsorg. Men vi har i Sverige sedan gammalt haft den tingens ordning att utbildningsfrågorna koncentreras på ett departement i stället för att spridas upp på olika department. Det var det jag antydde i mitt svar. Jag är ledsen om jag på den punkten har irriterat interpellanten. Herr talman! Sylvia Lindgren kritiserar det snäva akutvårdsbegreppet -- som inte bör vara så snävt, enligt min tolkning. Vi avvaktar nu resultatet på en remissomgång till en utredning som bara är någon månad gammal. När svaren på remissomgången har kommit in skall vi ta ställning i frågan.
Herr talman! Tyvärr, Bo Könberg, är verkligheten oerhört snäv i det här fallet. Av det totala antal beslut som fattades under andra halvåret 1992 när det gäller asylsökande var bara 11 % positiva. 70 % fick avslag och 19 % blev avskrivna. Av de överklagade blev 16 % av Utlänningsnämndens ärenden tillgodosedda. I svaret sades, vilket Bo Könberg också har upprepat, att det s.k. akutbegreppet därför i princip inte bör vara något hinder för de asylsökande som till följd av tortyr har psykiska symtom och störningar att få den hälso och sjukvård som de är i behov av. Men det stämmer inte med verkligheten. Det andas det också om i svaret. Det krävs resurser och kunskap. Det saknas diagnostik och krisbehandling av tortyrskador. De tortyrskadade asylsökande har oftast ingen som helst chans att komma in i sjukvårdssystemet. Sjukvårdspolitik och flyktingpolitik borde kopplas ihop betydligt mera, inte minst för att man skall kunna ta till vara den kunskap som i många fall finns inom sjukvården just när det gäller flyktingmottagandet och dessa svåra frågor. Det behövs professionell hjälp för att de tortyrskadade -- de utsatta människorna som kommer från krigshärjade och förtryckta områden i vår värld -- skall ha en chans. Många asylsökande har ett uppdämt sjukvårdsbehov eller kommer med skador efter krig, tortyr eller andra traumatiska upplevelser. Många asylsökande vistas i åratal i vårt land i väntan på beslut som allt som oftast blir ett avslag. Jag skulle ha blivit glad om Bo Könberg skulle ha sagt att det behövs en generösare inställning ur sjukvårdssynpunkt. Det gäller särskilt vård av barn, tortyrskadade och traumatiserade med behov av krisbehandling.

Herr talman! När det gäller de långa väntetiderna på flyktingpolitikens område är Sylvia Lindgren förmodligen väl medveten om att det vidtas en hel del åtgärder från regeringens sida för att förkorta dem. Det är inte heller någon hemlighet att antalet asylsökande i vårt land har ökat oerhört kraftigt under senare år beroende på händelserna och krigshandlingarna i Jugoslavien. Flyktingarna från det forna Jugoslavien utgör en helt dominerande del av dem som har kommit till vårt land under de senaste två åren. Det krävs ett tungt och tufft arbete för att uppnå den nödvändiga förkortningen av väntetiderna. Väntetiderna utgör förstås ett problem på alla sätt och vis, framför allt för de människor som drabbas men även för samhällsekonomin. Vi är överens om att flyktingar skulle behöva professionell hjälp i de fall de har problem med tortyrskador m.m. Möjligen känner Sylvia Lindgren till det sedan vår gemensamma tidigare tid i Stockholms läns landsting. Där gjordes en satsning på det center för tortyrskadade flyktingar som har byggts upp i Stockholm och där man i många avseenden gör en god insats på det här området.
Herr talman! Det centret känner jag mycket väl till, men det är ändå bara en bråkdel i det stora havet. Det är bra att Bo Könberg nämnde det forna Jugoslavien. Det handlar om kanske hundra tusen personer. Det man eventuellt kan ta hand om är akuta kroppsskador. Det finns inte tid, resurser och kunskap för den övriga delen av hjälpen, som är så viktig. Jag tycker därför att det behövs ett mera övergripande resonemang om hur vi lever upp till I min interpellation tog jag också upp frågan om att starta utbildning för läkare som löper yrkesetiska risker. Det här är ett svårt begrepp. Jag har gått igenom det avtal som i dag finns mellan Invandrarverket och förtroendeläkarna. Det ges mycket höga arvoden. Det är inte heller så att de här läkarna har direkt kontakt med patienterna. De har mest en rådgivande funktion. Jag tror att det går att göra väldigt mycket på den organisatoriska vägen inom det här området också. En anledning till min interpellation är att svenska läkare själva har tagit upp de här svårigheterna och de yrkesetiska riskerna. I en artikel har de bl.a. också hänvisat till den här utbildningen som man har tagit fasta på i Danmark. Därför tog jag upp frågan om detta mycket svåra problem.

Herr talman! Kent Carlsson har ställt ett antal frågor till mig om effekterna av reformeringen av läkemedelsförsäkringen. Dessa frågor rör det s.k. referensprissystemet, de ändrade förutsättningarna för prisnedsättning av läkemedel samt informationen från ansvariga myndigheter till förskrivare, apotek och konsumenter. Frågorna har följande lydelse. Avser regeringen att framlägga förslag som förhindrar den form av prismanipulation som vissa läkemedelstillverkare börjat använda sig av efter införandet av referenspriser? Kommer det nya referensprissystemet medföra en minskning av statens kostnader för subventionering av läkemedel?

Härav följer att prissättningen är fri för de läkemedel som producenterna väljer att hålla utanför försäkringssystemet. Vidare beslutades att införa särregler för beräkningen av prisnedsättningen för läkemedel som har generiska motsvarigheter på den svenska marknaden. Eftersom Kent Carlsson uttryckt sig något oklart om innebörden av referensprissystemet vill jag inledningsvis göra ett förtydligande om vad detta system innebär. För varje läkemedel som har en likvärdig generisk motsvarighet på marknaden bestäms ett särskilt rabattgrundande pris som ligger till grund för prisnedsättningen inom läkemedelsförmånen. Detta rabattgrundande pris har bestämts till 10 % över priset på det billigaste synonymläkemedlet. Väljer patienten ett dyrare läkemedel får denne -- förutom den vanliga läkemedelsavgiften på högst 120 kronor -- betala mellanskillnaden mellan det högre priset och det rabattgrundande priset. Denna ordning har gällt fr.o.m. den 1 januari 1993 och förväntas minska försäkringens utgifter med ca 400 miljoner kronor per år. Som en följd av riksdagens beslut gäller fri prissättning för produkter som producenterna håller utanför försäkringssystemet. Detta har lett till att vissa prishöjningar har skett. Den fria prissättningen sågs i den allmänna debatt som föregick systemets införande som en viss kompensation till läkemedelsindustrin för de intäktsminskningar som i övrigt följde av systemet. För närvarande står ca 500 läkemedel eller läkemedelsförpackningar utanför försäkringen. Huvuddelen utgörs av sjukhuspreparat, vilka aldrig varit subventionerade inom ramen för den läkemedelsförmån som ingår i sjukförsäkringen. Det bör noteras att om ett företag tar bort en produkt från försäkringssystemet så sparar staten ytterligare medel genom den uteblivna subventioneringen. Med hänsyn till att de två förändringar som Kent Carlsson tar upp har varit i kraft under knappt fem månader är det enligt min uppfattning för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av dem. Både RFV och läkemedelsindustrin gör dock den bedömningen att utgiftsminskningen på 400 miljoner kronor till följd av referensprissystemet sannolikt kommer att uppnås. Härutöver tillkommer en ytterligare utgiftsminskning till följd av att vissa produkter tagits bort från försäkringssystemet. Det är riktigt att enskilda personer har drabbats av höga kostnader genom att vissa läkemedel stått utanför försäkringssystemet. Det finns ett fåtal kända fall inom gruppen njursjuka och bland patienter i behov av dyrare antibiotika. Bakgrunden är i vissa av dessa fall att sjukvården skickar patienter till apoteket med recept på slutenvårdsprodukter, varvid kostnaden förs över på sjukförsäkringen. Om produkten står utanför försäkringen -- t.ex. till följd av det nya systemet -- får patienten bära hela kostnaden. I de fall en läkemedelsproducent fått kännedom om detta har denne i regel ansökt om att föra in produkten i försäkringssystemet igen. Kent Carlsson spekulerar i skälen till varför läkemedelsindustrin avstår från att låta ett preparat ingå i försäkringssystemet. Han tror att det huvudsakliga skälet är att industrin tror sig kunna påverka politiska beslutsfattare till att helt släppa prissättningen. Jag tror att det snarare förhåller sig som Kent Carlsson antyder litet längre fram i sin interpellation att industrin inte förstått systemets konstruktion fullt ut. Min bedömning är att man måste vara beredd på en viss turbulens vid en sådan betydelsefull avreglering som det här är fråga om. Jag tror liksom Kent Carlsson att många producenter kommer att välja att förhandla med RFV om ett pris för att få med sin produkt i försäkringen igen. Begreppet blockeringsregistreringar är en för mig ny benämning på en tänkbar företeelse, nämligen att läkemedelsproducenten låter registrera ett läkemedel, sätter ett lågt pris men avstår från att tillhandahålla det på marknaden. Härigenom skulle andra tillverkare av en likvärdig produkt tvingas sätta samma låga pris på sin produkt, eftersom referenspriset baseras på det lägsta priset. Huruvida detta förekommer i verkligheten är oklart, men Läkemedelsverket undersöker detta. Jag vill dock påpeka att det kan finnas godtagbara skäl att för tillfället inte marknadsföra en produkt som är registrerad och prissatt. Samtidigt gäller dock enligt RFV:s regler att om en produkt inte tillhandahålls får den ingen påverkan på referenspriset utan räknas helt enkelt bort. På denna punkt har jag därför svårt att förstå Kent Carlssons oro. Jag förstår inte heller Kent Carlssons oro när det gäller frågan om möjligheterna till s.k. parallellimport. När EES-avtalet träder i kraft kommer parallellimport att vara tillåten efter en övergångstid på ett år. Läkemedelsverket har redan utarbetat regler för detta. Jag vill ta detta tillfälle i akt och informera om att referensprissystemet på det hela taget har fungerat väl, inkl. informationen om systemet. Detta har berott på att de flesta originaltillverkare, när det finns generiska preparat, har sänkt priserna på sina produkter till generikanivån. Läkarna har således kunnat fortsätta att skriva ut det vanliga preparatet till det lägre generikapriset. Därmed har diskussioner på apoteket mellan konsumenten och farmaceuten inte blivit så vanliga som en del förutspådde innan reformen trädde i kraft. Kent Carlsson anser vidare att informationen om reformeringen av läkemedelsförmånen inte har fungerat. Jag delar bedömningen att informationen till patienter och förskrivare, trots stora insatser från RFV, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Apoteksbolaget, inte fungerat bra i alla avseenden. Det gäller inte minst konsekvenserna av den fria prissättningen på läkemedel. Såvitt jag känner till har dock Läkemedelsverket i flera omgångar informerat förskrivarna om de nya reglerna. Det har dock inte varit möjligt att ge förskrivarna fullständig information om de läkemedel som producenterna lyft in och ut ur försäkringssystemet under de inledande månaderna. Detta har i sin tur skapat problem för apotekspersonalen vid kontakterna med konsumenterna. Kent Carlsson föreslår att RFV en gång per kvartal skall göra en prissammanställning över identiskt lika läkemedel och distribuera denna till förskrivarna. Så sker redan. RFV avser dessutom att via Läkemedelsverkets informationsmaterial ge förskrivarna kontinuerlig information om de läkemedel som inträder i resp. lämnar förmånssystemet. Sammanfattningsvis är svaren på Kent Carlssons frågor följande: Regeringen avser att -- genom RFV:s försorg -- utvärdera erfarenheterna av de förändringar som skett efter årsskiftet 1994/95, då referensprissystemet varit i kraft i två år. Förslag att hindra s.k. blockeringsregistrering är inte aktuellt, eftersom detta inte synes utgöra något problem. När EES-avtalet träder i kraft finns efter en övergångstid inga formella hinder för s.k. Referensprissystemet kommer sannolikt att medföra de besparingar regeringen avsåg med sitt förslag. Informationen om referensprissystemet handhas i första hand av RFV, Läkemedelsverket och Apoteksbolaget. Ansträngningar görs för att utveckla och förbättra denna, inte minst till förskrivarna. Regeringen har därför inte för avsikt att nu ta något särskilt initiativ i denna fråga. Hur regeringen bäst skall tillgodose riksdagens beslut om att utveckla läkemedelskommittéernas roll på läkemedelsmarknaden övervägs för närvarande inom Socialdepartementet. Läkemedelsverket, Apoteksbolaget och sjukvårdshuvudmännen var för sig och genom en gemensam samarbetsgrupp. Läkemedelsinformationsrådet, LIR, har dessutom uppgifter på området. I denna grupp finns även läkemedelsindustrin representerad.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Den viktigaste orsaken till att vi gjorde den här förändringen av subventionssystemet var att vi ville spara pengar åt skattebetalarna. Jag har därför i min interpellation frågat om de 400 miljoner kronor kommer att sparas som utlovades som sparmål i regeringspropositionen för ett år sedan. Statsrådet svarar att det målet sannolikt kommer att uppnås. Jag menar att sannolikheten är mycket liten för att det målet klaras. Jag skall nämna några siffror. Apoteksbolaget har köpt produkter från tillverkarna under första kvartalet 1993 till en ökad kostnad på i storleksordningen 150 miljoner kronor. Riksförsäkringsverkets utbetalningar till Apoteksbolaget för den här typen av produkter ökade med 147 miljoner kronor mellan första kvartalet 1992 och första kvartalet 1993. På ett helår blir det en ökning om i runda tal 600 miljoner kronor. Besparingen är alltså inte speciellt sannolik, åtminstone inte för industrin. Originaltillverkarna har lärt sig det nya systemet och vet hur hur de skall handskas med det. En bidragande orsak till att jag inte tror att det nya systemet klarar en besparing på 400 miljoner kronor är att man från industrins sida har jobbat intensivt på att få förskrivarna, läkarna, att flytta över patienterna från icke-patenterade billiga preparat till patenterade dyra preparat. Det har skett en mängd konferenser, resor och annat som vi i andra sammanhang skulle betrakta som mutor men som i det här fallet, tyvärr, är en vanlig form av påverkan från förskrivarnas sida. Att aktiviteten varit stor från industrins sida vittnar inte minst alla de brev om som jag har fått från läkare och annan sjukvårdspersonal. Jag skulle vilja höra vad som enligt statsrådets sätt att se på saken talar för att nämnda besparing skulle klaras. Sedan finns det ytterligare faktorer som kommer att försvåra det hela. Jag har i min hand en promemoria från Justitiedepartementet om patentregler för läkemedel. Det här kommer definitivt att göra att kostnaderna och belastningen på den budget som Bo Könberg ansvarar för kommer att bli mycket kraftiga. Att industrin har lärt sig hur den skall handskas med det nya systemet är helt klart. Den prismanipulation som jag nämner -- att man tillverkar samma medicin fast i dotterbolagets namn, dumpar priset och pressar konkurrenterna att lägga sig på nivåer som gör att inte ens generikatillverkarna kan klara sig -- är ju ett sätt att minipulera marknaden. Jag tycker att det hade varit bra om vi kunde få något besked om att man före 1994/95, när utvärderingen skall göras, och gärna redan nu, skall granska sådana här avarter. Jag tycker nämligen att det är fråga om avarter. När det gäller överflyttningen till dyra preparat har jag tidigare nämnt att det nu enligt Apoteksbolaget och andra källor sker en stor överflyttning från billiga icke-patenterade till dyra patenterade läkemedel. Man har helt enkelt från originaltillverkarnas sida stärkt greppet om förskrivarna. Det visar också att genomsnittskostnaden per recept, som borde ha sjunkit något, faktiskt inte har gjort det -- enligt den statistik som finns. För att möta det här måste man modifiera referensprissystemet på en rad punkter. Också därför är det viktigt att man får en utvärdering snabbare, så att det blir möjligt att rätta till sådana här nödutgångar för industrin när det gäller att suga ut pengar ur systemet. Jag har tidigare här i riksdagen lagt fram sådana förslag. Tyvärr har mina förslag avslagits, men jag hoppas att de blir aktuella igen. När det gäller blockeringsregistreringen erkänner jag att de regler som Riksförsäkringsverket har upprättat minskar möjligheterna i sammanhanget. Men i fallet Sotacor, som tillhandahålls av Bristol Meyer Squibb, har man så att säga upprättat ett svärd som står där mot konkurrenterna. Man har registrerat Sotalol, som är 25--35 % billigare, och hotar med en aktivering så fort en konkurrent visar sig. Det är kanske inte lika allvarligt som det jag beskrivit i interpellationen. Men den här typen av försök att stoppa konkurrensen tycker jag är allvarliga. När det så gäller att föra upp medel på rabatteringslistan är det så att en hel del av de produkter som inte finns med på nämnda lista är slutenvårdsprodukter. Men det finns också en rad medel, framför allt medel som kostar mindre än 120 kr, som man väljer att hålla utanför. Då kan man sätta priset helt själv. Dessutom är det möjligt att få konsumenten att acceptera den kostnaden. För patienter som har många olika medel blir det en dryg kostnad. Jag tycker att man skulle kräva av industrin att den, om den skall med på den här subventionslistan, åtminstone stannar kvar ett år. Det får inte vara som nu, dvs. att man hoppar in och ut när det gäller den här listan. Jag är inte så övertygad om att alla tillverkare kommer att förhandla med Riksförsäkringsverket om att få in sina mediciner på listan. Jag har sett uttalanden från bl.a. Kabi Pharmacias ledning som säger att man nog inte tänkt göra så. Slutligen gäller det informationen till förskrivarna. Jag är förvånad över svaret och vill överlämna ett litet papper med den information som Läkemedelsverket lämnar. Om detta är prisinformation måste man från verkets sida betrakta läkare som fullständigt inkompetenta. Jag har svårt att se att det här skulle vara fråga om en prisinformation. Läkarna får alltså inte några riktiga prisjämförelser. När det gäller medel som kostar mindre än 120 kr och som också är väsentliga för konsumenten finns det absolut ingen information till förskrivarna. Det som sägs i statsrådets svar i det avseendet stämmer faktiskt inte. Jag överlämnar så min lista till statsrådet.
Herr talman! Tack för listan! Jag har litet svårt att ta del av den samtidigt som jag svarar Kent Carlsson -- det överstiger min förmåga att göra flera saker på en gång. Kent Carlsson har tidigare i olika sammanhang, bl.a. i riksdagen, gjort goda insatser för att fästa uppmärksamheten på väsentliga frågor inom läkemedelsområdet. Han bedrev under några år närmast en enmanskampanj för att få till stånd beslut i denna riksdag som innebar att man i större utsträckning kunde låta läkemedelsförmånerna knytas till de lägsta priserna på identiska preparat. Kent Carlsson inledde sitt inlägg i dag med att tala om att vi gjorde förändringen och genomförde det nuvarande systemet. Om ''vi'' betyder Sveriges riksdag har jag inga som helst invändningar, men om det på något sätt skulle antyda att det parti som Kent Carlsson representerar har gjort någon insats på det här området vill jag bestämt invända. Jag vill, om inte annat så för protokollets skull, påminna om att det var ett parti av riksdagens sju partier som gick emot det nya systemet och hade ett avsevärt mycket mera tandlöst förslag till besparingar på området. Det partiet var -- tyvärr, för Kent Carlssons del -- det parti som han representerar. Jag minns också att han själv valde att inte rösta på det förslag som hans parti framlade. Detta sade jag bara för att klara ut vad som har hänt på detta område. Jag har svarat relativt utförligt på de konkreta frågor som ställdes i interpellationen. Kent Carlsson ifrågasätter på några punkter om jag har rätt. Han undrar exempelvis om jag verkligen har rätt i att det i år kommer att göras en besparing på 400 miljoner, som jag förutskickade när jag presenterade propositionen för riksdagen i fjol. Det är alldeles riktigt att jag har gjort en sannolikhetsbedömning. Det har naturligtvis att göra med att det bara har gått fem av årets tolv månader. Ingen -- vare sig Kent Carlsson, jag eller någon annan -- vet hur det blir på nyårsafton, men jag vidhåller att flertalet av dem som jag har talat med gör den bedömningen att man skall kunna spara 400 miljoner och möjligen något mer. Jag skall dock inte utlova mer än de 400 miljonerna. Kent Carlsson tror inte att det är så, och han åberopade några siffror som jag inte kan överblicka sambandet med och konsekvenserna av. Det är bara att konstatera att vi vet mer om detta senare under hösten, och när året har gått vet vi vem av oss som hade rätt. Skulle det vara så att besparingen inte uppnås, är det klart att intresset från regeringens och statsmakternas sida att se närmare på vad som har hänt kommer att vara mycket större än om besparingen uppnås. Min tro är alltså att den uppnås. Det stämmer att det för närvarande diskuteras ett förslag om förändringar av patentreglerna. Det var också en del av vad utskottet önskade sig i samband med att vi tog ställning till det nya systemet med referenspriser. Det var inom regeringskansliet knutet till frågan om ett ikraftträdande av EES avtalet. Om det hade trätt i kraft -- vilket de flesta hoppades -- i början på det här året, och inte förskjutits beroende på den schweiziska folkomröstningen, hade vi nog haft ändrade regler på den punkten redan fr.o.m. den 1 januari nästa år. Vi vet nu inte exakt när det nya EES-avtalet träder i kraft, och därför tar Justitiedepartementet nu fram ett förslag, som innebär att man kan skydda preparat litet längre tid än vad de nuvarande patentreglerna medger. Jag tycker i princip att det är bra att förslaget tas fram, men vi kan återkomma till detaljerna. Kent Carlsson ifrågasatte huruvida den prissammanställning som jag nämnde i mitt svar var speciellt bra. Jag har trott att den var bra, men jag skall gärna titta närmare på den och se om den bedömning jag gjorde i interpellationssvaret kan anses kvarstå. Till sist, herr talman, vill jag bara hävda att den här regeringen har gjort mer för att begränsa läkemedelskostnaderna än någon regering i vårt land har gjort. Jag är nyfiken på att få höra om Kent Carlsson delar denna min bedömning.
Herr talman! Jag skall ge den borgerliga regeringen det erkännandet -- även om jag i många andra sammanhang kan vara kritisk till vad den tar sig för -- att den har gjort mer än andra regeringar för att få ner kostnaderna. Det är därför som en socialdemokrat, konstigt nog, vill hjälpa den borgerliga regeringen med att se förvanskningen av den reform som riksdagen beslutade om för ett år sedan. Industrin var alltså mycket snabb och reste redan under förra våren och sommaren till Tyskland för att studera hur man skulle undvika att få den minskade intäkten på 400--500 miljoner och hur man skulle anlägga en motstrategi. Man skall ha en eloge för att man var duktig och lärde sig mycket om hur man kringgår de politiska intentionerna. Om besparingen kommer att uppnås eller inte kan göras till en trosfråga. Jag har försökt att ta fram några av de fakta som finns i målet, dvs. siffror. Det här är ett av de områden där man mycket snabbt får fram statistik, genom datasystem och annat. Det visar sig att besparingen inte skulle uppnås i år, än mindre om vi skulle göra förändringar i patentreglerna. Ju längre tid som går, desto större möjligheter har den originaltillverkande industrin att påverka läkarna med stora marknadsföringsresurser och få dem att flytta över patienterna. I teoretiska modeller, som jag vet att Apoteksbolaget ägnar sig åt att göra, kan man nog få fram besparingen, men de faktiska siffrorna och de utbetalningar som har gjorts tyder inte på att det blir så i praktiken. Det är synd, därför att det behöver göras besparingar i statsbudgeten. När det gäller informationen, tryckte jag på den frågan när ärendet behandlades här i riksdagen förra gången. Det skall för det första vara en bra förskrivning till läkarna, med prisuppgifter och jämförelser, så att de också med egna ögon kan se vad som är billigast. Jag tycker inte att det framgår av den information som skickas ut i dag. För det andra skall patienten få bra information. För det tredje skall det ske en återföring till den som är försäkringsgivare, dvs. Riksförsäkringsverket, så att man kan se läkares förskrivningsprofiler och också påtala för läkare om man tycker att de springer i väg. Ett sådant system finns i Storbritannien och fungerar bra, såvitt jag vet. Min tro är att man måste göra förändringar, och då måste läkemedelskommittéerna ges en större roll. Därför är det synd att det arbete som riksdagen efterlyste inte har kommit längre än att statsrådet noterar att det finns en sådan här kommitté. De skulle kunna göra betydligt större insatser vad gäller information och skulle också kunna vara en basdel vid en modifiering av referensprissystemet, som verkligen skulle leda till att vi kunde göra de besparingar som vi vill göra.
Herr talman! Det gläder mig självfallet att Kent Carlsson och jag är överens om att den nuvarande regeringen är den som har gjort mest för att verka för att vi skall få ut mest valuta för skattepengarna inom läkemedelsområdet. Jag skall inte göra mer av den poängen i dag än detta konstaterande. Jag har försökt att använda mig av min svaga simultankapacitet för att både lyssna på Kent Carlssons inlägg och snabbt slänga en blick på den lista som han överlämnade till mig och som han ansåg var bristfällig vad gäller informationen till läkarna. Det är möjligt att den är det. Jag kan ändå för kammaren och för protokollet påpeka att listan innehåller en uppställning av de läkemedelsgrupper som är aktuella i det här fallet, vilka som har ett dyrare referensprissystem, vad de heter och ett förslag om vilka alternativ de kan bytas ut mot som är billigare än referensprissystemet. Därutöver skall jag inte göra någon bedömning av om materialet är till fyllest. Jag vill bara för min del avrunda med att konstatera att vi har satt i gång ett stort och viktigt arbete för att göra besparingar på läkemedelsområdet, utan att det försämras för patienterna vad gäller referensprissystemet. Såvitt jag har kunnat utröna går det, vad gäller både informationssidan och besparingssidan, väl så bra som jag förutskickade när jag presenterade och försvarade förslaget för riksdagen i samband med att riksdagen antog det hela.
Herr talman! Ibland kan man ge en karamell att suga på, och säga att även en borgerlig regering någon enstaka gång lyckas åstadkomma något bra. Det bjuder jag på. Jag vill trycka på detta med information därför att jag tycker att det finns ett ansvar hos förskrivarna. Om de skall kunna ta det ansvaret måste de också ha en rejäl prisinformation, gärna med siffror, som talar om hur mycket varje preparat kostar. I den information som går ut nu, som statsrådet refererade till, kan man inte se om det är någon prisskillnad mellan de preparat som är billigare än referenspriset. Det är rätt stora skillnader mellan vissa preparat -- framför allt om man kommer under 120 kr. Återföring av information till förskrivarna är viktig, liksom att Riksförsäkringsverket får information om hur förskrivarnas profil ser ut. Den informationen kan man använda på olika sätt för att i framtiden minska våra kostnader för läkemedel. Jag skall inte orda mer om den stora besparingen och om det blir som statsrådet säger eller som jag säger. Där går ju åsikterna isär. Jag skall om ett år, då vi har litet mer erfarenhet, med glädje notera vem som hade rätt. Just nu tror jag att det mesta talar för att jag tyvärr får rätt. Så vill jag ta upp den fråga som bara ytligt berörs i min interpellation. Det gäller patentreglerna. Visst fanns det en diskussion här i riksdagen, och jag skrev även en motion. Det gällde då att också preparat som är litet speciella och som kan vara svåra att utveckla om man inte får en längre patenttid skulle komma fram. Jag förstår av de överväganden som nu görs i Justitiedepartementet att man i princip generellt skall ge fem års förlängning av patenten. Det är såvitt jag förstår inte helt nödvändigt, eftersom Spanien har gått till domstol och vill få detta prövat. Man skulle kunna vara mindre hetsig och vänta tills den behandlingen är klar, och man skulle också kunna avvakta att Det är en dyrbar historia, även om det i promemorian sägs att det inte skall kosta en krona. Jag har sett beräkningar som visar att det skulle bli en merkostnad för staten i storleksordningen 3 miljarder kronor bara för de preparat som fick patent mellan 1985 och 1988. Det är inte småpotatis. Det innebär dessutom en förlängning av ensamrätten att sälja ett preparat. Det medför ju också mycket kraftiga kostnadsökningar för staten. Slutligen vill jag, eftersom det här är min sista replik, tacka än en gång för svaret. Jag hoppas att statsrådet när han går hem funderar över hur man kan använda läkemedelskommittéerna, och att han ser till att det kommer ett förslag till hur deras roll skall stärkas.
Herr talman! Jag valde av naturliga skäl att låta mitt interpellationssvar röra de många frågor som Kent Carlsson hade tagit upp i interpellationen. Jag har i svaret inte tagit upp vilken oerhört väsentlig roll läkemedel spelar inom modern sjukvård. Jag har inte heller tagit upp vilken oerhört stor roll den svenska läkemedelsindustrin spelar på detta område. Den är en av Sveriges främsta industrigrenar. Den ägnar sig åt sådant som vi gärna vill att svensk industri skall ägna sig åt, nämligen att ligga väldigt långt fram forskningsmässigt och koncentrera sig på att fungera som spjutspets. Det är någonting som vi som sagt skulle vilja se på flera områden. Jag säger det gärna, eftersom vi nu har ägnat diskussionen åt att diskutera problem i samband med kostnader för läkemedel. Jag gör gärna den markeringen. Jag gör den också som inledning till ett försök att svara på frågan om patenttiderna. Hela idén med patent är ju förstås att göra något slags avvägning mellan å ena sidan frihandels och frikonkurrensargumentet, och å andra sidan önskemålet att det skall göras många uppfinningar och komma nya idéer som mänskligheten i sin helhet har glädje av. Man kan alltid diskutera om patenttiden, alltså den exklusiva tid man får som uppfinnare, skall vara 10, 12, 15 eller 20 år. Jag har tyckt att det har funnits skäl för att den effektiva patenttiden och den effektiva skyddstiden för uppfinnaren skulle bli längre än den har blivit på senare år, när en väldigt lång tid av den formella patenttiden egentligen har gått åt till själva utvecklingsarbetet. Jag räknar med att det vi nu håller på att ta fram inom regeringskansliet skall kunna innebära ett förstärkt skydd för dem som gör uppfinningar och att det även i framtiden skall kunna göras en riktig avvägning mellan dessa två motstridande intressen, där avvägningen syftar till att vi skall kunna få mesta möjliga nytta.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag avser påbörja den översyn av behörighetsoch legitimationsregler för olika yrkesgrupper som riksdagen beställt för ett halvt år sedan. Arbetet med direktiven för den samlade översyn av legitimationer och andra behörighetsföreskrifter som regeringen tidigare har aviserat och som socialutskottet också har tagit upp i betänkande 1992/93:SoU1 pågår för närvarande inom departementet. Avsikten är att utredningen skall kunna tillkallas inom kort. Låt mig därtill med anledning av vad Ewa Hedkvist Petersen anför om kompetensen i socialt arbete säga några ord om det. tas frågan om socionomutbildningen upp. ''Kommittén bör inom ramen för sitt arbete förbereda en kommande översyn av utbildningen genom att summera de krav och önskemål om en förändrad utbildning som finns hos kommunerna och de fackliga organisationerna. Kommittén bör därutöver vara oförhindrad att anlägga principiella synpunkter på den framtida socionomutbildningens innehåll och inriktning.'' Kommittén har för sin del mot bakgrund härav beslutat att ta upp utbildnings och kompetensfrågorna ur ett bredare perspektiv. Utöver grundutbildningen kommer t.ex. behovet av vidareutbildning att uppmärksammas. Diskussionerna kan också komma att vidgas till andra yrkeskategorier inom socialtjänsten. Under tiden är det naturligtvis angeläget att på olika sätt dels kontrollera att kvaliteten i det sociala arbetet inte sänks, dels att de brister som påtalats bl.a. av frågeställaren åtgärdas. Socialstyrelsen arbetar med flera olika projekt vars syfte är att höja kompetensen inom socialtjänsten. Bl.a. kan nämnas uppdraget om barns villkor, som Socialstyrelsen fick under hösten 1992, samt uppdraget att ta fram ett åtgärdsprogram för att höja kompetensen i arbetet med barn inom individoch familjeomsorgen. Socialstyrelsen har bl.a. initierat en 20-poängs vidareutbildning för socionomer vid Stockholms, Lunds och Umeå universitet. När det gäller anställning av socialsekreterare utan adekvat kompetens är det en viktig uppgift för länsstyrelserna i deras tillsynsarbete att följa upp, kontrollera och påtala eventuella brister inom socialtjänsten.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret på min fråga. Det är mycket tillfredsställande att socialministern liksom jag anser att kompetensen i socialt arbete måste hållas mycket hög och att de som söker socialtjänstens bistånd möter personer med god kompetens. Som jag skrev i min fråga finns det nu tyvärr kommuner som snabbutbildar socialarbetare och som avser att anställa socialarbetare utan adekvat utbildning. Det är naturligtvis inte alls tillfredsställande. Den som söker socialtjänstens bistånd, en vuxen eller kanske ett barn som är i en svår situation, har rätt att kräva att få möta kvalificerade socialarbetare. Jag vill därför understryka att, som socialministern säger i sitt frågesvar, länsstyrelserna i sitt tillsynsarbete måste följa upp vad som händer ute i kommunerna, så att kompetensen inte på något sätt urholkas. Jag tycker också att det ur rättssäkerhetssynpunkt är mycket viktigt att kompetensen hålls hög. Rättssäkerheten riskerar faktiskt att urholkas och att bli satt åt sidan om inte personalen har goda kunskaper om den svenska lagstiftningen. Jag tycker att detta gäller särskilt beträffande barn, som inte själva kan föra sin talan på samma sätt som vuxna. Vi ser nu en nedrustning i många kommuner även på skolans område, när det gäller skolhälsovårdspersonalen. Med anledning av det är det särskilt viktigt att socialtjänsten kan erbjuda barnen den kompetens som de behöver, om de är i en svår situation. Jag vill till slut fråga socialministern när han avser att tillsätta utredningen på detta område. Han säger att det skall ske inom kort, men jag skulle också vilja höra något om de direktiv som kommer.
Herr talman! Jag kan i dag inte ge något mer precist besked. Vi arbetar med detta inom departementet, och som jag sagt räknar vi med att tillsätta utredningen inom kort. Det handlar om att se över eventuella behörighetsregler för många olika yrkeskategorier, inte bara för socionomer utan också för flera andra kategorier som är berörda. Den fråga som man kan fundera på är om man skall ta ett vidare principiellt grepp över vilka grupper som skall få legitimationer från Socialstyrelsen eller från andra håll. Dessa principiella frågor funderar vi nu på, och utredningen kommer, som sagt, att tillsättas inom kort.
Herr talman! Det är mycket glädjande att höra att den kommer inom kort. Jag hoppas också att socialministern i samband med att han skriver direktiven överväger den situation som vi nu är i och som har förändrats sedan vi motionerade om legitimation av socionomer, nämligen genom att vissa kommuner i besparingstider verkar vara villiga att pruta på kraven på kompetens. Detta förhållande måste tas i beaktande när man skriver direktiven, så att inte de som bäst behöver samhällets skydd och stöd, vuxna men också särskilt barn, hamnar i kläm när kommunerna beslutar om sina besparingar.
Herr talman! Det finns många aspekter på detta som jag tycker är viktiga att beakta. Legitimation är en viktig aspekt. Till det kommer utbildningen av socionomer. Det har kommit en hel del klagomål på den både från arbetsgivarsidan och från de fackliga organisationerna, och det ligger i socialtjänstkommitténs uppdrag att se över utbildningen av socionomer. Jag hade i ett skede vissa förhoppningar om att redan i årets högskoleproposition kunna föreslå en förlängning av utbildningen av socionomer, men vi kom efter en del överväganden fram till att det var bättre att avvakta socialtjänstkommitténs betänkande. Till detta kommer den fråga som jag berör i mitt svar, nämligen tillsynen av de socialsekreterare som tillsätts nu. Också jag har hört talas om fall där personer som kommer från andra områden efter snabbutbildning har placerats på sådana här arbetsuppgifter. Det är i regel inte lämpligt, även om det naturligtvis kan förekomma arbetsuppgifter som kan klaras också av vidareutbildade förskollärare. Men det är på denna punkt som länsstyrelserna har en viktig tillsynsuppgift.
Herr talman! Jag vill bara till slut tillägga att också jag tycker att det är viktigt att socionomutbildningen förlängs och att det finns vidareutbildningsmöjligheter för socionomer. Det är de som möter de människor som bäst behöver socialtjänstens kvalificerade bistånd och stöd. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att förbättra möjligheterna till internationella adoptioner. I mitten av 1980-talet skedde ca 1 500 adoptioner per år. Därefter gick antalet adoptioner ner, för att nå ett bottenläge år 1989 med drygt 800 adoptioner. Efter det har antalet adoptioner åter ökat och förefaller nu ligga på en stabil nivå på drygt 1 100 Den bilden tycker jag inte ger någon anledning till oro. Det som också har hänt är att adoptionsorganisationernas köer av väntande föräldrar under senare år har minskat så att det nu i vissa fall inte finns några väntetider alls. Orsakerna till att färre föräldrar ställer sig i kö för att få adoptera är dåligt kända. En orsak kan givetvis vara den osäkerhet den ekonomiska krisen ger. En annan kan vara de snabbt förbättrade metoderna att medicinskt hjälpa ofrivilligt barnlösa att få barn. Riksdagen har nyligen beslutat om storleken på det bidrag som utgår till föräldrar som adopterar barn utomlands. Jag ser inte några skäl att nu föreslå ändringar av bidragsnivån, men jag kommer givetvis att även fortsättningsvis följa utvecklingen med uppmärksamhet.
Herr talman! Jag ber inledningsvis att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Man kan ha vilken synpunkt man vill i frågan om internationella adoptioner. Jag tycker emellertid personligen att det är positivt att vi ger ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt eller, rättare sagt, inte så betungande att klara av de dryga kostnader som det innebär att genomföra en internationell adoption. Som jag skrev i min fråga var bidraget då det infördes knutet till en uppskattad kostnad. Det var inledningsvis 20 000 kr, vilket skulle motsvara hälften av de beräknade utgifterna. Som socialministern nämnde höjdes beloppet ganska nyligen, 1991, till 24 000 kr. Men efter kronans fall och i och med det faktum att allt fler länder vill ha betalt i dollar, blir det allt besvärligare för dem som önskar bli föräldrar att klara av en internationell adoption. Jag är inte ute efter att skapa en kö av väntande föräldrar. Man kan tycka vad man vill om det faktum att kön minskar. Jag tror att ett skäl är att många tycker att kostnaderna blir alltför höga. Jag vill vädja till socialministern att sända en tanke till dem som önskar bli föräldrar och som inte tycker att medicinska metoder att hjälpa ofrivilligt barnlösa är någonting som skulle hjälpa dem.
Herr talman! Det är självklart att jag ofta skänker dem en tanke. Vi får följa utvecklingen. Just nu finns inga symtom på någon kraftig nedgång. Självfallet kommer beloppsgränsen, 24 000 kr, att justeras igen så småningom. Riksdagen har nyligen fattat beslut om att den skall ligga fast för det kommande budgetåret. Det blir inte aktuellt att göra någon justering förrän nästnästa budgetår.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om socialministern vill återkomma i denna fråga. Det handlar inte om några mängder av föräldrar. Jag tror inte att en höjning av detta bidrag, som ändå är ganska litet, skulle innebära att man skapar köer och därmed digra kostnader. Jag hoppas att det faktum att socialministern vill följa frågan också betyder att man tar en fundering över skälet till att så få i dag ansöker om internationell adoption.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig i vilken utsträckning jag har följt och i vilken utsträckning jag kommer att följa riksdagens uttalade principer för lokalisering av nya myndigheter. 1993. Statens institutionsstyrelse skall inrättas med uppgift att svara för planering och drift av de aktuella hemmen. Verksamheten vid Statens institutionsstyrelse kommer att vara starkt decentraliserad till mer än 70 institutioner lokaliserade över hela landet med sammanlagt närmare 3 000 anställda varav endast ett fyrtiotal är anställda i den centrala delen. Organisationskommittén för ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner hade enligt sina direktiv bl.a. att föreslå lokaliseringsort för den centrala delen av Statens institutionsstyrelse. För kommittén har regeringens direktiv om att redovisa verksamhetens regionalpolitiska konsekvenser gällt. I dessa direktiv anges att kommittéer och särskilda utredare bör belysa regionalpolitiska konsekvenser av sina förslag och därvid särskilt beakta bl.a. hur förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av landet. Kommittén har också haft i uppdrag att redovisa överväganden om decentralisering och lokalisering utanför Stockholmsregionen. 1993 att föreslå Stockholm som lokaliseringsort för den centrala enheten. Beslutet var enhälligt. Underlag för beslutet var en omfattande utredning baserad på de direktiv som kommittén hade för sitt arbete. Organisationskommittén har, i linje med riksdagens allmänna principer för omlokalisering m.m., ingående prövat förutsättningarna att välja annan lokaliseringsort än Stockholm. I Organisationskommitténs överväganden framkom tydligt att de sammanlagda krav som kan ställas på den nya myndigheten knappast kan uppfyllas vid en placering av den centrala enheten utanför Regeringen beslutade den 25 mars 1993, mot bakgrund av Organisationskommitténs skrivelse, att Statens institutionsstyrelses centrala del skall förläggas till Stockholm. Mot bakgrund av vad jag här framfört anser jag att regeringen inför sitt beslut att lokalisera Statens institutionsstyrelses centrala del till Stockholm har följt de av riksdagen uttalade principerna. Regeringen har naturligtvis för avsikt att även i framtiden följa dessa.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Anledningen till min fråga är att riksdagen vid upprepade tillfällen har lagt fast principerna för lokalisering av statlig verksamhet. Jag har gått tillbaka och studerat vad som har sagts under olika riksmöten. Vid riksmötet 1987 Solna. Det bör sålunda föreligga särskilda skäl om sådana verksamheter inte skall förläggas till annan del av landet.'' Riksdagen har sedan år efter år uttalat sig för dessa allmänna principer. Jag citerar ur arbetsmarknadutskottets betänkande 1991/92: ''Utskottet har också när det gäller lokalisering av nya myndigheter vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt att välja annan lokaliseringsort än Eftersom jag utgår från att socialministern väl känner till riksdagens uttalande vill jag ställa frågan: Kommer socialministern att fortsätta att visa bristande respekt för riksdagen och inte bry sig om riksdagens uttalanden?
Herr talman! Jag menar nog att Birger Andersson något har missuppfattat riksdagens uttalande. Det säger inte att man inte får lokalisera enheter till Stockholm, utan att det skall finnas särskilda skäl för att göra det. Finns inga sådana särskilda skäl bör enheterna lokaliseras utanför Stockholm. Denna prövning har också Organisationskommittén och naturligtvis regeringen gjort. Vi har dock tyckt att de skäl som finns är tillräckligt starka för att denna enhet skulle lokaliseras till Stockholm. Det finns flera olika skäl, bl.a. kontakten med andra myndigheter, som är ett sådant särskilt skäl som riksdagen har framhållit i sina uttalanden. Ytterligare ett skäl i detta fall är att det handlar om en starkt decentraliserad verksamhet med, som jag sade, institutioner på över 70 orter i Sverige. Det är viktigt att man från den centrala enheten snabbt kan nå ut till de olika enheterna i landet. Kommunikationsmässigt är Stockholm överlägset andra lokaliseringsalternativ. Den noggranna prövning som riksdagen begär att regeringen skall göra har gjorts. Slutsatsen efter denna prövning blev att det var bäst att lokalisera denna enhet till Stockholm.
Herr talman! Jag har tagit del av Statens institutionsstyrelse. Det var länge sedan jag läste en utredning med så många krystade argument för Stockholm och mot alla kommuner som har anmält intresse. Det var 20--30 kommuner som anmälde intresse, bl.a. Umeå, Gävle, Jönköping och Göteborg. Man kan fråga sig vad socialministern har emot dessa kommuner. Jag vill citera utredningen, som utarbetades av sju ledamöter, samtliga från Stockholm och en del från socialministerns eget departement. Jag tar citatet ur avsnittet Överväganden. ''Bostadsmarknaden visar i dag överskott även i Stockholmsområdet vilket bl.a. påverkar rekryteringsmöjligheterna. Stockholm torde också som lokaliseringsort för Statens institutionsstyrelse ha goda möjligheter att dra till sig arbetskraft från andra delar av landet.''
Herr talman! Dess värre kan en liten central institutionsstyrelse med 30--40 anställda aldrig bidra till att skapa regional balans. Däremot kan den totala verksamheten, med över 70 institutioner, möjligen bidra till att skapa en viss regional balans. Att någon eller några enheter skall finnas i Stockholmsregionen tar jag för givet, också om man skulle önska att fler arbetsställen hamnar utanför Stockholm. I ett av de uttalanden som arbetsmarknadsutskottet har gjort, och som riksdagen instämt i, säger man att det förutom de regionalpolitiska aspekterna är viktigt att bl.a. beakta behovet av kontakter med andra myndigheter. Det är ett av de skäl som har vägts in från Organisationskommitténs och regeringens sida, till stöd för det beslut som regeringen har fattat. Till det kommer, som jag sade, att Stockholm kommunikationsmässigt är centrum i Sverige. Därifrån är det lättast att nå ut till de olika enheterna genom korta resor. Det kravet klarar inte Örebro och andra lokaliseringsalternativ.
Herr talman! Jag har en lista över vilka centrala myndigheter och andra centrala verksamheter som socialministern har placerat eller kommer att placera i Stockholm, men jag har inte lyckats finna något exempel på att socialministern har placerat någon central myndighet eller central verksamhet utanför Stockholm. Kanske kan jag få hjälp med ett exempel?
Herr talman! Socialministern placerar inga myndigheter någonstans. Socialministern kan i bästa fall föreslå regeringen att fatta beslut. Sedan beslutar regeringen var lokaliseringen skall ske. I detta fall har beslut fattats av regeringen helt enhälligt, liksom i övriga fall när vi fattat beslut om lokalisering av myndigheter. Som jag sade handlar det vi nu diskuterar om en verksamhet med över 3 000 anställda, varav en mycket liten del kommer att ligga i denna region. Huvuddelen kommer att ligga i andra regioner. Jag tycker inte att man kan kalla det för en centralisering. Det är en starkt decentraliserad verksamhet.
Herr talman! Jag har inte alls uttalat mig om de vårdhem som ligger på olika håll ute i landet. De låg där innan Bengt Westerberg blev socialminister. Eftersom vi tydligen är ganska oense i denna fråga vill jag här till sist framhålla att det är viktigt att organisationskommittéer får en allsidig sammansättning även med hänsyn till bostadsort. Jag kan även peka på Organisationskommittén för Folkhälsoinstitutet, där samtliga ledamöter i den ursprungliga kommittén som kom från platser utanför Stockholm rekommenderade en annan placering, medan alla som kom från Stockholm ansåg att man skulle lägga Folkhälsoinstitutet i Jag vill avsluta med ett konstaterande som jag hoppas vi är eniga om. När riksdagen gör uttalanden skall, som jag ser det i alla fall, alltid en regering bemöda sig om att följa de riktlinjer som riksdagen dragit upp.
Herr talman! Till att börja med är det inte sant att alla de som satt i Organisationskommittén för Folkhälsoinstitutet kom från Stockholm, eller att de som kom från andra orter än Stockholm inte tyckte att det skulle ligga i Stockholm. Också den kommittén var enhällig i sina rekommendationer. Jag kommer nu inte ihåg på rak arm vilka som satt i Organisationskommittén för institutionsstyrelsen, men jag vill minnas att det fanns representanter där också från orter utanför Stockholm. Till sist vill jag gärna instämma i det Birger Andersson säger. Regeringen skall självklart lyssna på vad riksdagen säger och följa riksdagens uttalanden. Dock kan man inte läsa riksdagens uttalande på denna punkt så att all lokalisering skall ske utanför Stockholm. Finns det särskilda skäl -- och det finns det i det här fallet -- skall lokalisering ske till Stockholm.

Herr talman! Jan-Olof Franzén har frågat kommunikationsministern vad statsrådet avser att göra för att inte ett stort antal bensinstationer på landsbygden skall läggas ned vilket ytterligare skulle leda till försämrad service. Birger Andersson har frågat näringsministern vilka åtgärder regeringen har vidtagit och avser att vidta för att i ovan nämnda avseende upprätthålla servicenivån på landsbygden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. Jag väljer att besvara dem i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag nämna att jag för ett och ett halvt år sedan besvarade ungefär samma fråga i riksdagen. Då erinrade jag om att riksdagen samma år, dvs. 1991, fastslagit att utsläppen av flyktiga organiska ämnen skall minska med 50 % mellan år 1988 och år 2000. Bensinhantering är en av utsläppskällorna. Syftet med återföringssystem för bensinångor vid tankning är att minska de totala utsläppen av flyktiga organiska ämnen och att minska risken för negativ hälsopåverkan för dem som vistas i bensinstationens närhet. På landsbygden är bilden inte riktigt densamma som i tätorterna. Naturvårdsverket har också i sina föreskrifter om återvinningssystem vid tankning givit utrymme för undantag. Ägaren till bensinen har således möjlighet att söka dispens hos verket för återvinningssystem om t.ex. försäljningsvolymen är liten och bensinstationen ligger på landsbygden. Enligt vad jag erfarit har verket fått in över hundra ansökningar om dispens som gäller mindre försäljningsställen. Ungefär hälften av ärendena har hittills avgjorts. Ingen har fått avslag. Det betyder således att dispens beviljats i alla avgjorda ärenden. Dessutom finns möjlighet att söka glesbygdsstöd för investering i återföringssystem med upp till Med de möjligheter som trots allt finns för att behålla tankställen på landsbygden ser jag för närvarande inget behov av åtgärder från regeringens sida. Jag avser dock att fortsatt följa utvecklingen när det gäller hur miljöhänsyn och regionalpolitiska hänsyn samordnas vid bensinhantering.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. De bensinstationer som säljer 200 m3 och därunder får enligt uppgift dispens. Men de som säljer över 200 m3 synes inte få någon dispens. Jag vill påstå att detta hämmar landsbygden. Det kan ju, miljöministern, inte vara bättre att jag tvingas köra 5 mil för att få tag på bensin till min bil i stället för kanske 2 km. På det sättet tycker jag att jag fördärvar miljön mycket mer än om man utsträcker dispenserna till dem som säljer över 200 Jag är också medveten om att miljöministern har blivit uppvaktad i dessa frågor av bl.a. folkrörelserådet Hela Sverige skall leva. Jag delar folkrörelserådets uppfattning i den fråga rådet uppvaktat miljöministern om. En utvidgad dispens skulle också ge möjligheter för lanthandlare och mindre verkstäder att leva kvar ute på landsbygden. Vi behöver varje människa som kan erbjuda en behändig service för övriga människor som lever kvar på landsbygden.
Herr talman! Jag ber också att få tacka miljöministern för svaret. Det är riktigt som miljöministern säger i sitt svar att denna fråga ställdes för ungefär ett och halvt år sedan. Det var jag som ställde frågan. Jag upprepar den i och med att jag tycker att frågan inte fått den fullständiga lösning jag hade hoppats på vid det tillfället. Det är mycket starka reaktioner på många håll när det gäller möjligheter att finna lösningar. Jag vill börja med att säga att miljöministern och jag är helt överens om att det är bra för miljön att tankställen för motorfordon är försedda med godkända tankmuffar. Men beslutet leder i många fall till kraftiga försämringar av servicen ute på landsbygden. Därför är det viktigt att näringsministern, som jag ställde frågan till, och kommunikationsministern, som Jan-Olof Franzén ställde frågan till, och även andra ministrar i regeringen blir uppmärksamma på detta problem. Det är alltså enligt min uppfattning inte enbart en miljöfråga, utan en fråga för hela regeringen. Redan i maj 1990 -- alltså under den tidigare socialdemokratiska regeringen -- uppmärksammade Konsumentverket dåvarande Industridepartementet på att kommande krav på bensinhandeln att utrusta anläggningar med återföringsutrustning för bensingaser skulle medföra svårigheter för bensin och dagligvaruhandeln i glesbygd. Konsumentverket uppmärksammade den nuvarande regeringen på problemet i skrivelse senhösten 1991. Som jag ser det är det helt klart att hittills vidtagna åtgärder inte är tillräckliga.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om de grundläggande värderingarna i detta fall. Å ena sidan har vi det miljöpolitiska kravet, som är både internationellt och nationellt, och som handlar om utsläpp av flyktiga ämnen. Där har riksdagen satt ett ganska tydligt och krävande mål som vi skall uppnå. Man kan tycka att från den synpunkten spelar mindre tankställen inte särskilt stor roll. Det är därför vi har dessa dispensmöjligheter. Den andra utgångspunkten är regionalpolitiska förutsättningar för landsbygden och näringslivet där. Det är därför som det finns möjligheter att få investeringsstöd. Jag förutsätter nu naturligtvis att de berörda, ägarna till bensinen -- det kan vara litet olika; det kan vara enskilda ägare och det kan vara oljeföretag -- tar sin del av ansvaret och att man inte t.ex. från oljebolagets sida använder detta tillfälle för att rationalisera sina tankställen. Det är på den punkten jag är beredd att mycket noga följa utvecklingen. Jag ställer alltså krav på alla parter, inte enbart på de människor som skall ha del av bensinen, utan i hög grad på innehavarna av bensinen och tankställena och över huvud taget alla som är ansvariga för den struktur som finns. Jag är övertygad om att vi så småningom kommer att få erfarenheter av hur systemet fungerar. Men som jag sade i mitt svar har hittills vidtagna åtgärder varit tillräckliga.
Herr talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam att miljöministern kommer att följa dessa frågor framgent. Det kan ju inte vara bra för befolkningen ute i Sveriges land att behöva köra långa sträckor för att kunna fylla litet bensin i sin bil. Det räcker inte med detta. Sveriges lantbrukare besöker ofta dessa små bensinstationer, som är oerhört behändiga för oss och ligger nära, och där vi också kan få en del mindre arbeten uträttade. Jag är alltså tacksam, men jag förstår miljöministern när han säger att man behöver ha tankmuffar där bilarna står i kö och det finns bensinångor i luften hela tiden.

Herr talman! Jag är helt överens med miljöministern om att detta är en viktig miljöfråga. Vi måste dock också se problemet från samhällsekonomisk synpunkt. Man måste då försöka hitta olika lösningar. I och med att regeringen har ont om pengar kanske det vore lämpligt att fundera över om man kunde tänka sig en tillfällig avgift på drivmedel för att bekosta återföringsutrustning på tankställen på landsbygden. Hur ser miljöministern på en sådan möjlighet?
Herr talman! Självklart vill jag inte låsa mig för något alternativ, men det ingick i min formulering om att följa denna utveckling att ta de hänsyn som ni båda är ute efter. Vi hamnar i en avvägningssituation där för långa transporter motverkar miljösyftet i stället för att tillgodose det. Det har aldrig varit bestämmelsernas mening. Man hamnar i en ganska besvärlig avvägning. Det är bara erfarenhetena från denna hantering som kan ge ett ordentligt beslutsunderlag för eventuella ytterligare åtgärder. Detta har jag markerat genom att säga att jag fortsatt är beredd att följa utvecklingen för att se hur denna avvägning mellan miljöhänsyn och regionalpolitik skall ske. Jag vill inte här utesluta någon metod för att hantera denna situation för att uppnå bästa möjliga kombination.
Herr talman! Jag vill erinra miljöministern om att under tiden den 1 juli 1986 till den 30 juni 1988 kunde höga avskrivningslån beviljas för investeringar som var föranledda av övergången till blyfri bensin. Jag tycker detta är ett likartat fall. I den skrivelse som jag tidigare nämnde från Konsumentverket föreslås också en tillfällig förändring av glesbygdsförordningen, vilket skulle innebära en höjning av procentsatserna för avskrivningslån. Om man kombinerar detta med en tillfällig drivmedelsavgift för att åstadkomma en förbättring av miljön vid tankställen ute på landsbygden, borde det vara en framkomlig väg att tillfälligt ändra glesbygdsförordningen så, att avskrivningslån till högre procentsatser av den godkända investeringskostnaden skulle kunna beviljas för återföringssystem för bensingaser.
Herr talman! Jag tror vi är överens om det grundläggande. Det är bra. Sedan får man söka sig fram på olika vägar när man har ett beslutsunderlag som tål att generalisera ifrån. Det har vi tyvärr inte i dag. Jag tycker det är bra att frågan väckts i det här stadiet då Naturvårdsverket har att behandla en rad dispensansökningar som går utanför den nämnda gränsen på 200 m3 och 2 mil till nästa bensinstation. Det är de två restriktioner som tillämpas. Det här kan innebära att man måste rucka på dessa restriktioner eller på annat sätt hantera investeringskravet. Jag är beredd att söka lösningar i båda dessa riktningar. Utgångspunkten skall vara fakta och erfarenheter från fältet. Vi har gemensamma värderingar om att det är viktigt att inte motverka det egna syftet genom att skapa långa resvägar som kräver hög förbrukning.
Herr talman! Jag vill avsluta mina inlägg med att än en gång tacka miljöministern för svaret. Samtidigt vill jag vädja till miljöministern att hårt driva denna fråga i regeringskretsen så att det snabbt går att finna en lösning som ger möjligheter att bibehålla servicenivån ute på landsbygden. Det är ganska bråttom med att komma fram till konkreta lösningar. De skall ju finnas till den 1 januari 1995.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att verka för att Högskolan i Örebro med förtur ges examensrätt för speciallärarutbildning för döva och hörselskadade. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm har rätten att ge specialpedagogisk examen med inriktning mot dövhet eller hörselskada. Regeringen har för innevarande år föreskrivit att 12 platser skall förläggas till Högskolan i Örebro. Jag ser detta som värdefullt när det gäller att tillgodose behovet av lärare med denna inriktning. Beslut om den framtida examensrätten skall fattas enligt de riktlinjer som nyligen bestämts. I den nya högskolelagen föreskriver regeringen vilka examina som får avläggas vid högskolor och universitet och vilka mål som skall vara uppfyllda för att en viss examen skall få utfärdas. Beslut om examensrätt skall fattas av regeringen efter utredning och bedömning av Kanslersämbetet. Kanslersämbetets bedömningar skall grundas på utredning om förutsättningarna för utbildningen och dess utbildningsmässiga kvalitet. Jag anser att det vore att förekomma Kanslersämbetets uppdrag och ställningstagande om jag skulle verka för att examensrätt ges med förtur. Jag anser att det är viktigt för förtroendet för universitetens och högskolornas kvalitet att låta det nya systemet för erhållandet av examensrätt, genom bedömning av Kanslersämbetet, få verka som det är tänkt.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag kan ha en viss respekt för att utbildningsministern generellt inte vill göra prioriteringar i examensrätten för olika högskolor. Det finns ett utomordentligt starkt tryck på det området. Men jag vill ändå peka på att behovet av speciallärare för döva och hörselskadade barn utgör en extraordinär situation. Det här uttryckte också regeringen i regleringsbrevet i fjol. Då tillfördes resurser för 12 utbildningsplatser i Örebro i samarbete med Högskolan i Stockholm. Nu har denna utbildning kommit i kläm i den gränslinje som för närvarande finns mellan två olika system. Det är bl.a. oklart hur det är med examensrätten för den pågående kursen. Okej, både utbildningsministern och jag tror väl att det problemet kommer att lösas på något sätt. Men det allvarligaste problemet är att högskolan inte kan göra ett nytt intag till hösten förrän det kommer besked. Utbildningsministern är väl medveten om att det är nödvändigt att täcka behovet av speciallärare. När utbildningen tidigare enkom var förlagd till Stockholm fanns det utomordentligt stora rekryteringsproblem. I Örebro finns ju riksgymnasierna för döva och hörselskadade, och där är litet grand av ett centrum för kommunikationshandikappade i landet. När utbildningen förlades till Örebro blev det ett gott rekryteringsunderlag med mycket kompetenta sökande. Jag vill ändå vädja till utbildningsministern att göra någon markering att det är angeläget att lösa problemet snabbt.
Herr talman! Jag håller med Inger Lundberg om att rekryteringssituationen har varit god för Örebroutbildningarna. I denna mening har Stockholm till Örebro varit framgångsrik. Däremot är jag, återigen med strikt hänsyn till det nya systemet för utdelning av examinationsrätt, inte beredd att göra några uttalanden i någon riktning innan Kanslersämbetet har genomfört sin prövning. Under resans gång kommer det att visa sig att när olika högskolor begär examensrätt i olika ämnen kommer det att finnas en lång rad skäl som talar för att regeringen skall göra vissa förtida ställningstaganden. Men varje gång en sådan antydan ges undergrävs hela systemets funktion. Jag kommer inte att göra några uttalanden åt något håll för någon högskola oavsett syfte innan Kanslersämbetet har överlämnat sina rekommendationer.
Herr talman! Jag hoppas ändå, med hänsyn till att utbildningsministern har ett övergripande anvar för skolfrågor, att utbildningsministern är beredd att uttala att det finns ett mycket stort behov av speciallärare. Ytterst är det barnen som kommer i kläm. Jag utgår också från att någon har viskat i ministerns öra att den utbildning som drivs i Örebro är av utomordentligt hög kvalitet, bl.a. med hänsyn till de många institutioner som finns i Örebro. Vi går in i nya system, coh det finns en risk att små angelägna verksamheter kommer i kläm. Är det någon sorts grundsats på departementet att byråkratin går före behoven?
Herr talman! Nej, Inger Lundberg, det har inte funnits någon sådan princip på Utbildningsdepartementet så länge jag har varit chef där. Normalt brukar jag anklagas för att fatta beslut för tidigt. Mot den bakgrunden framstår eventuella anklagelser för att fatta beslut för sent som aningen nypåkomna. Min restriktivitet när det gäller att uttala mig om examinationsrätten har den bakgrund som jag nämnde tidigare, nämligen en strikt respekt för det system som nu har införts. Detta system bygger på att regeringen inte gör någon bedömning innan dess att Kanslersämbetet har överlämnat sin kvalitetsbedömning. Det systemet är rätt, men det kräver respekt för systemets sätt att fungera. Den respekten är jag beredd att stå för. Jag är väl medveten om -- och det vet Inger Vi behöver inte tvista om det.
Herr talman! Jag hoppas att utbildningsministern -- kanske inte här i kammaren, det är inte viktigt -- på något sätt försöker medverka till att dra i gång utbildningen i Örebro i höst. Det är beklagligt om det är av rent administrativa, byråkratiska, skäl som utbildningen kommer i kläm. Herr utbildningsminister! Det är inte bara när det är politiskt angeläget som man skall vara smidig och obyråkratisk, utan också när det är angeläget med hänsyn till de människor som berörs. Jag vill peka på att utbildningsutskottet i sitt betänkande har markerat vikten av att lösa dessa problem, även om utskottet inte vill förekomma regeringens beslut.
Herr talman! Jag har ytterligare ett tillägg. Att invänta den vetenskapliga kvalitetsbedömningen är, Inger Lundberg, inte ett uttryck för byråkrati utan ett uttryck för respekt för att den vetenskapliga kvalitetsbedömningen skall gå före politiken.
Herr talman! Med den begränsade tillgången till denna utbildning och det kunnande som finns om utbildningen, tror jag att utbildningsminstern och jag är övertygade om att den vetenskapliga kvalitetsbedömningen kan göras snabbt. Jag hoppas och tror att utbildningsministern ändå vill detta. Hur det verkligen blir får vi väl se litet senare i vår.

Herr talman! Jag skall besvara fyra frågor som avser offentlighetsprincipens tillämpning på videofilmer som tagits i beslag därför att de innehåller barnpornografi och som har getts in till en domstol. Margareta Israelsson har frågat justitieministern om hon är beredd att vidta några åtgärder för att förhindra ett utlämnande av filmerna. Eva Zetterberg har frågat justitieministern vad regeringen avser göra för att förhindra att domstolar tvingas sälja beslagtagen barnpornografi. Gullan Lindblad har frågat justitieministern vad hon ämnar göra för att förhindra att barnpornografiska alster sprids på detta sätt. Chatrine Pålsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av att allt fler vill ha kopior av filmerna, avser att vidta åtgärder för att ytterligare snabba på en eventuell lagändring. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. För en kort tid sedan sade jag här i kammaren, och det vill jag framhålla även nu, att jag anser att det framstår som djupt olyckligt om en domstol är skyldig att lämna ut kopia av handlingar till en enskild, när handlingarna finns hos domstolen just därför att domstolen skall pröva om handlingarnas innehåll är sådant att det kan vara brottsligt att sprida dem. Jag sade också i det anförandet att jag avsåg att omedelbart ta initiativ till att behovet av lagändringar undersöktes närmare. I förra veckan kom Justitiekanslern in med en framställning till regeringen om en ändring i sekretesslagen främst mot bakgrund av målet vid tingsrätten. I framställningen anför Justitiekanslern att en sådan lagändring är den snabbaste vägen att kunna komma till rätta med den situation som uppstått. Justitiekanslerns framställning behandlades därefter vid en hearing i onsdags, och i går överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring i sekretesslagen. Den föreslagna ändringen innebär att sekretess skall gälla hos domstol i mål om ansvar för barnpornografibrott för uppgift om den unge, om det kan antas att den unge eller någon som är närstående till denne lider skada eller men om uppgiften lämnas ut. Justitiekanslern har i samarbete med företrädare för Justitiedepartementet arbetat fram ett utkast till lagändring som tar sikte på motsvarande problem i mål om ansvar för våldspornografibrott m.m. Utkastet har överlämnats till konstitutionsutskottet. Min förhoppning är att riksdagen kan fatta beslut så snart att en ändring i sekretesslagen på grundval av propositionen och Justitiekanslerns utkast kan träda i kraft redan nästa vecka.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan, även om det gör mig mycket beklämd. I den lagtext som finns formulerad kan man ändå utläsa att det här handlar om situationer där ett barn går att identifiera. Som jag har lyft fram i min fråga är det ganska ofta tyvärr så i barnpornografiska alster att man på olika sätt döljer identiteten på barnet. Jag vill inledningsvis fråga: Har jag förstått lagtexten rätt -- är det så att om ingen kan identifiera barnet på filmerna, då är inte filmen skyddad mot utlämnande? Det finns inte i den barnkonvention som vi ratificerat i Sverige någon som helst skrivning som tar ifrån barn rättigheter eller rätt till skydd därför att deras identitet inte är klar. Tvärtom ges de rätten till en identitet. Det här är, som statsrådet har framhållit, en ganska märklig fråga. Det är skrämmande och beklagligt att Robert Aschbergs behov av information på det här området ledde till ett överklagande som startade hela den här härvan. Det får väl han ha på sitt samvete. Jag tycker att det är mycket positivt att regeringen på detta sätt har försökt att finna en väg att komma till rätta med denna mycket obehagliga hantering. Jag återkommer till frågan: Finns det någonting man kan göra för att skydda de barn vilkas identitet inte går att klarlägga?

Herr talman! Jag är väldigt glad att den här frågan har fått en så snabb handläggning. Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag är också väldigt nöjd med att en lagändring kan komma till stånd så snabbt. Det är väl ganska ovanligt i Sverige. Framför allt är statsrådets snabba hantering av ärendet något att lovorda. Många andra krav på lagändringar som aktualiseras här i kammaren kanske också skulle behöva litet snabbare handläggning. Spridning av barnporr har engagerat många människor. Vi har under några veckor närmast sett en folkstorm med få motsvarigheter. Givetvis är det inte heller underligt att luckan i lagen väckt anstöt hos många medborgare. Det är oerhört upprörande att en domstol kan bli skyldig att lämna ut filmer med barnporr. Enda anledningen till att domstolen över huvud taget hade filmerna var att en brottslig handling redan begåtts. Vi vill alla värna om offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen. Dessa fundamentala lagar är en förutsättning för ett öppet samhälle och utgör en grundbult i en fungerande demokrati. Men demokratin förutsätter även att människor kan ifrågasätta lagarnas riktighet. När lagar bidrar till att människors värdighet kränks, måste alla ta ett ansvar. Detta gäller i alla situationer. Men det är extra viktigt när det handlar om barn. Barn är sårbara och helt utlämnade till vuxnas välvilja och ansvar. Alldeles för ofta kommer barn i kläm när vi tolkar lagarna. Jag vill upprepa den fråga till statsrådet som föregående talare ställde: Är det så att man måste veta identiteten på barnet för att barnet skall vara skyddat enligt den kommande lagen? Tack för ordet.
Herr talman! Även jag tackar för svaret. En lösning tycks äntligen vara på gång i detta förfärliga ärende genom regeringens proposition, som nu ligger på riksdagens bord. Jag är förvissad om att Sveriges riksdag kommer att anta lagen snarast möjligt. Få ärenden har varit så uppseendeväckande anstötliga som detta barnpornografiärende -- jag tror att vi är överens om det -- där serviceviljan från domstolarna tycktes oändlig för att sprida dessa vedervärdiga alster till snuskhumrar. Som lagstiftare har jag verkligen undrat, och jag tror många med mig: Har vi verkligen lagar som så litet stämmer överens med vanliga människors sunda moral? Jag skall direkt citera ur Svenska Dagbladets underledare ''Den barocka processen'' den 22 maj: ''Tingsrätten vägrar enligt förnuftets lagar utlämning av filmerna. Hovrätten upphäver förbudet inte en utan två gånger, hävdande att lagen är entydig och ofrånkomlig: filmerna är offentlig handling och måste lämnas ut. Till slut börjar tingsrätten exekvera beställningarna, under det att en upprörd debatt rasar. Justitieministern tvår sina händer; hon är enligt regeringsformen förbjuden att lägga sig i domstolarnas hantering av det enskilda ärendet.'' Nu har vi emellertid fått ett lagförslag. Enligt förslaget skall visning och utlämnande av filmer som innebär en så allvarlig kränkning av barn kunna förhindras även när de utgör bevismaterial i en rättegång som i princip är öppen för allmänheten. Tingsrätten drog dess bättre tillbaka sina slutsatser med anledning av att en lag var på gång och stoppade utlämningen av filmerna. Då protesterade hovrätten. Sedan har en juristprofessor påpekat att det är orimligt att tillämpa obefintliga lagar men att gällande tryckfrihetslagstiftning förbjuder en utlämning av filmerna. Vad i hela friden skall människor tro? Jag vet inte det som lagstiftare. Inte vill vi ha lagar som kan tolkas på detta sätt! Nu frågar jag bara: Kan vi nu med föreliggande lagförslag lita på att något liknande aldrig mer skall behöva inträffa? Har regeringen ytterligare förslag på gång som kan stärka barnens integritet?
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på våra frågor. Det är naturligtvis bra att det kommer förslag till en lagändring. Vi får den här diskussionen en smula sent. Vi hade förhoppningar om att få den här debatten redan i förra veckan, vilket tyvärr då inte var möjligt. I mina ögon borde dessa frågor ha kunnat hanteras på annat sätt. Det gäller, som Gullan Lindblad var inne på, yttrandefrihetslagen. Som jag ser det borde det redan i dag ha varit möjligt, med hänsyn till barnens bästa, att stoppa utlämnandet av dessa filmer. Jag undrar därför av vilken anledning inte vare sig statsrådet Laurén eller Gun Hellsvik kunde påpeka för domstolen -- utan att för den skull bli anklagade för ministerstyre -- att det fanns lagar som var till för att skydda barn från det här som har inträffat. Jag skulle också vilja ställa en fråga till statsrådet om barnkonventionen. Jag tycker att detta är ett väldigt tydligt exempel på att vi inte har inkorporerat barnkonventionen i svensk lagstiftning. Sverige har ratificerat barnkonventionen, men man har inte tagit in den i den svenska lagstiftningen. Om vi hade gjort det -- vilket vi från Vänsterpartiet och flera andra partier har föreslagit i en motion som ännu inte har behandlats -- hade domstolen kunnat åberopa barnkonventionen för att förhindra ett utlämnande och visande av dessa filmer, eller hur? Jag undrar hur statsrådet ser på dessa frågor. Är statsrådet, vis av det här fallet, villig att se till att barnkonventionen blir en del av svensk lagstiftning?
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det här ärendet har varit ovanligt plågsamt och tungt. Vi har varit mycket upprörda. Själv har jag varit kolossalt upprörd över denna fullständigt absurda situation. Man har knappt ens kunnat föreställa sig att en domstol skall tvingas lämna ut material av den här typen på begäran av enskilda personer. Den här propositionen omfattar sådana barn som kan identifieras. Med detta menas att man skall kunna se vilket barn det handlar om, dvs. man skall kunna urskilja barnets ansikte. Däremot behöver man inte kunna identifiera barnet med namn, utan det räcker att man kan se barnets ansikte och kropp. När vi utformade propositionen insåg vi att en del av filmerna inte skulle omfattas av lagändringen, nämligen de filmer där barnets ansikte har varit dolt -- det har varit insvept i en handduk eller något liknande. Företrädare för Justitiedepartementet har varit med i arbetet med justitiekanslerns framställan till konstitutionsutskottet, och just dessa filmer innefattas i denna. Också detta ligger nog redan på riksdagens bord. Hela situationen skall alltså nu vara åtgärdad.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det trygga beskedet som slutligen kom. Jag vill också ta upp en annan fråga. Alf Svensson motionerade redan 1988 om en generalklausul. Han påpekade då att det ökade antalet nya lagar gör lagstiftningen oöverskådlig. Lagarna kan få konsekvenser för enskilda personer som ingen riktigt har förutsett. Man kan tänka sig att en generalklausul om sunt förnuft hade kunnat innebära att det inte hade lämnats ut någon barnpornografi från tingsrätten. Finns det någon anledning att införa ett slags generalklausul om sunt förnuft, så att även tjänstemän kan vägra att fatta sådana här beslut, om tillämpningen medför orimliga konsekvenser?
Herr talman! Statsrådet sade i svaret att ''det framstår som djupt olyckligt om en domstol är skyldig att lämna ut kopia av handlingar till en enskild, när handlingarna finns hos domstolen just därför att domstolen skall pröva om handlingarnas innehåll är sådant att det kan vara brottsligt att sprida dem''. För en icke jurist som jag förefaller detta vara som mom. 22, det ena gör det andra omöjligt i en evig härva. Man fylls ju av vanmakt. Även om man inte är jurist men ansvarig lagstiftare, vill man ju göra allt för att lagen skall stämma överens med människors sunda bondförstånd och rättsförnuft. Och det är det som vi håller på med. Jag tackar särskilt för att statsrådet Laurén inte bara är en skicklig jurist, utan också en människa av kött och blod som verkligen kan bli indignerad och som är beredd att göra allt vad som kan göras för att rätta till dessa stolligheter. Tack för det.
Herr talman! Jag hoppas att det glädjande besked som statsrådet gav om justitiekanslerns skrivning verkligen innebär att vi inte tar ifrån dessa barn deras identitet. Jag vill ställa några frågor när det gäller annan lagstiftning kring barnpornografi. I dag är det inte kriminellt att syssla med barnpornografi, om man inte sprider den. Och det är ju spridning av barnpornografi som det här åtalet gäller. I brottsbalken 16 kap. 10a § står det att gärningen är brottslig, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Jag tillhör en av de motionärer som ville ha bort den skrivningen. Dessutom anser jag att man snarast bör kriminalisera innehavet av barnpornografi -- jag vet att departementet förbereder ett sådant förslag. Jag undrar om statsrådet har någon synpunkt på frågan om försvarlighet kring hantering av barnpornografiskt alster.
Herr talman! Det är bra att den här lagändringen kommer till stånd och att riksdagen kan fatta det beslutet snart. Det är självklart att statsrådet -- precis som alla vi andra -- är upprörd över att denna händelse över huvud taget har inträffat, att barn som redan har förnedrats en gång i och med filmandet dessutom generas och skändas ännu en gång genom att filmerna sprids. Regeringen har ändå ansvar för hur man handlägger sådana här problem när de uppstår. Jag frågade om detta med grundlagen när det gäller yttrandefrihet, 3 kap. 13 §. Den regeln skulle man kunna använda sig av. Barnkonventionen borde också ha kunnat användas, men den skall införas i svensk lagstiftning. Man behöver inte ha någon paragraf om sunt förnuft, men många jurister har talat om att man skall tolka lagens anda, inte dess bokstav. Varför har man från rgeringens sida inte kunnat gå ut med det budskapet, utan att för den skull lägga sig i hanteringen? Regeringen borde ha visat på att det fanns utvägar. Då hade man sluppit att hamna i den här situationen.
Herr talman! Jag tror att alla i den här kammaren är medvetna om att statsråd inte har någon möjlighet att lägga sig i domstolarnas dömande verksamhet. Vi kan inte ge några pekpinnar eller några anvisningar om hur domstolarna lämpligen bör döma i ett enskilt mål. Detta har domstolarna fullt klart för sig, och de är också fullt kompetenta att döma i olika mål. Eva Zetterberg frågade också om barnkonventionen. Vi har i Sverige ansett att vår lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen. Jag vill gärna understryka att så är fallet. Om barnkonventionen hade varit inkorporerad i vår lagstiftning och om det hade varit fråga om att tillämpa den, hade det i så fall uppstått en kollision med offentlighetsprincipen, precis av samma typ som när det gällde kollision mellan olika lagar i det här fallet. Så det är inte säkert att barnkonventionen hade varit någon lösning.
Herr talman! Barnkonventionen skall ju ha den tyngden att den går före annan lagstiftning. Om barnkonventionen hade varit införd i svensk lagstiftning, hade denna situation inte behövt uppstå, eftersom det tydligt och klart går emot barnkonventionen att ens föra på tal att dessa filmer skulle lämnas ut. Jag vill återigen fråga statsrådet om det här med att lägga sig i. Är det att lägga sig i om man från regeringens sida hävdar att de som uttyder lagen skall göra det i dess anda, inte i dess bokstavliga mening? Även andra har tagit upp detta i den här diskussionen. Kanske ligger det litet i linje med det som Chatrine Pålsson tog upp. Det kan väl ändå inte vara fråga om att frångå principerna om ministerstyre. Även om vi alla skall hjälpas åt att lösa nuvarande situation, att förändra lagstiftningen, faller ändå ett visst ansvar på regeringen för att den inte tidigare på något sätt har antytt vägarna när dessa problem uppstod för tingsrätt och hovrätt.
Herr talman! Jag vill ge en kort kommentar till frågan om barnkonventionen. I artikel 34 står det klart och tydligt att konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande. Brottsbalkens text som gör undantaget att om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, är ett sätt att litet grand dra undan den texten. Jag tror att det finns skäl att se över detta i framtiden. En annan sak som den vanliga människan funderar över är varför man överhuvudtaget skall ha rätt att få kopior av det här materialet. I dag fick jag frågan om man i samband med en mordrättegång kan vända sig till tingsrätten för att få kopior av kniven eller pistolen som har använts för att kontrollera om den verkligen har förorsakat den skada som har skett. Det kanske finns skäl att fundera över vad det är som svensk domstol skall kopiera och tillhandahålla allmänheten.
Herr talman! Jag kan tala om för Margareta Israelsson att vi i departementet för närvarande överväger frågan om kriminalisering av innehav, vilket också är bekant. Jag vill svara Chatrine Pålsson beträffande frågan om generalklausul för sunt förnuft. Det låter bestickande, i synnerhet när man har haft ett sådant här mål för ögonen, men sunt förnuft är något som tolkas på olika sätt av olika människor. Jag tror att det vore väldigt svårt att beträda den vägen när man tänker på rättssäkerheten därför att sunt förnuft kan av olika domstolar tolkas på olika sätt. Man hamnar då i en osäkerhet om vad som egentligen gäller. Därför vill jag inte förorda att en generalklausul för sunt förnuft införs. Jag anser att jurister överhuvudtaget skall tolka lagen med iakttagande av sunt förnuft.
Herr talman! Självfallet kan vi ha olika åsikter om vad detta skall kallas, men det är väl helt klart att hela svenska folket har visat sunt förnuft i den här frågan. Det sunda förnuftet har enligt min åsikt varit betydligt sundare än den lucka i lagen som har tillåtit detta. Jag tycker att vi skall ha respekt för människor och den inre kompass de har på detta och andra områden. När det finns sådana här uppenbara luckor är jag glad över att vi som lagstiftare är beredda att göra förändringar. Tack.
Herr talman! Jag vill återigen betona att jag tycker att den väg som vi nu har valt, dvs. en mycket snabb lagändring, är den bästa. När det råder en så här sällsynt enighet över partigränserna, som det har gjort beträffande det här lagstiftningsärendet, har det också visat sig att förändringar kan göras oerhört snabbt.

Herr talman! Lennart Daléus har i en fråga till mig hänvisat till lagutskottets betänkande den 21 november 1991 där utskottet behandlar vissa frågor som rör atomansvar bl.a. ersättningsbeloppen till eventuella skadelidanden, skadeståndsansvaret för anläggningshavaren, fördelningen av framtida kapacitetsökningar på försäkringsmarknaden och vikten av att regeringen verkar i dessa frågor på det internationella planet. Mot bakgrund härav har Lennart Daléus frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av resultaten av de överläggningar, internationella initiativ etc. som lagutskottet efterfrågade i sitt betänkande. Det finns två konventionssystem när det gäller ansvar för atomskador; det västeuropeiska som bygger på Parisoch Brysselkonventionerna och det internationella som bygger på Wienkonventionen. De två systemen har länkats samman genom det s.k. Gemensamma Protokollet. Bestämmelser om ansvar för atomskador finns för svensk del i atomansvarighetslagen som bygger på Paris och En innehavare av en atomanläggning i Sverige har ett ansvar som är begränsat till 1 200 miljoner kronor för varje atomolycka. Avgörande för ansvarsnivån är enligt vad riksdagen tidigare har slagit fast att ansvaret för atomskador i första hand bör bäras av kärnkraftsindustrin men att ansvarsbeloppet inte kan sättas högre än att det kan täckas av försäkring. Regeringen har noga följt utvecklingen på försäkringsmarknaden. Ansvarsbeloppet har höjts successivt, senast den 1 januari 1992. Kapaciteten på försäkringsmarknaden medger för närvarande inte en ytterligare höjning. Därmed ter det sig inte heller meningsfullt att ta upp överläggningar med kärnkraftsindustrin i dessa frågor. Inom FN:s atomenergiorgan IAEA pågår för närvarande ett arbete med att revidera Wienkonventionen. En diplomatkonferens skall enligt planerna äga rum under senare delen av 1993. Samtidigt förbereder OECD:s atomenergiorgan NEA en modernisering av Parissystemet. Sverige deltar aktivt i detta arbete som syftar till att stärka eventuella skadelidandes situation i händelse av en atomolycka. Inom ramen för förhandlingarna i IAEA och NEA diskuteras bl.a. just de frågor som Lennart Daléus tar upp i sin fråga till mig. Jag är inte beredd att nu föreslå några ändringar i atomansvarighetslagen, men jag kommer även i fortsättningen att uppmärksamt följa utvecklingen på området.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om det inte riktigt rörde den fråga jag hade ställt. Det jag vill ta upp kan sönderfalla i två delar. Den första handlar om frågan om ansvarsbeloppet relaterat till de sakbelopp som kraftföretagen själva har. Kraftföretagen har sina reaktorer försäkrade för ungefär 10 miljarder styck medan det belopp man kan få ut om man drabbas uppgår till högst 1,2 miljarder för de skadelidande. Detta är ett uppenbart stötande förhållande. Det andra momentet är att med denna lagstiftning kan alltså kraftföretagen slinka undan en kostnad som de rätteligen borde bära, en kostnad som är förknippad med kärnkraftsproduktionen. I lagutskottet sade man för ett och ett halvt år sedan att man tyckte att regeringen skulle ta initiativ till en ändring av atomansvarighetslagen, återkomma med ett förslag i frågan och ta upp överläggningar med kraftindustrin. Vad jag förstår av statsrådets svar har inget av de tre momenten skett. Det har inte tagits några intitiativ till en ändring av atomansvarighetslagen, det finns inget nytt förslag i frågan och regeringen har uppenbarligen ännu inte haft några överläggningar med kraftindustrin för att åstadkomma en bättre balans i denna stötande situation. Samtidigt har emellertid regeringen lagt direktiv till en utredning som innebär att man skall klarlägga kärnkraftens kostnader i alla dess led. I utredningens direktiv ingår inte att arbeta med frågan om atomansvaret enligt atomansvarighetslagen, trots att däri uppenbarligen ryms en kostnad som är förknippad med kärnkraftsproduktionen. Därom tror jag att alla är ense. Min fråga blir då till statsrådet: Är statsrådet beredd att ta initiativ till en utredning som klarlägger kostnaderna som kraftindustrin genom nu gällande lagstiftning kan undandra sig vid kärnkraftsproduktion?
Herr talman! Vi har ju tillsatt den s.k. finansieringsutredningen. Jag tycker att det finns anledning att avvakta vilket resultat utredningen kommer till innan vi vidtar några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Men statsrådet, är det inte så att det explicit i direktiven till utredningen sägs att den inte skall arbeta med frågor som hänger samman med atomansvarighetslagen. Man kan konstatera att förknippade med ansvarsfrågorna är de kostnader som hör samman med kärnkraftsproduktionen. Samtidigt frågar sig många med rätta vilka kärnkraftens verkliga kostnader är. Borde man då inte inom de domäner på området som statsrådet förvaltar, d.v.s. atomansvarighetslagen, undersöka detta mörka hål och ta reda på hur stor kostnad som undandras från ansvar hos kraftindustrin genom nu gällande lagstiftning?
Herr talman! Atomansvaret bygger ju på ett försäkringsansvar. Det har man varit överens om över partigränserna. Vi menar också att Pariskonventionen innebär samma sak. Det är klart att det kan vara intressant att ta reda på kostnaderna, men eftersom försäkringsansvaret för närvarande är begränsat till 1 200 miljoner kronor för varje atomolycka är det kanske mer en akademisk fråga.
Herr talman! Jag har svårt att hålla med om att detta är en akademisk fråga. Jag lämnar det stötande momentet att kraftföretagen har 10 miljarder i möjlig ersättning medan de skadelidande bara har 1,2 miljarder sammantaget -- det är direkt stötande -- och ser i stället på den rent energipolitiska situationen. När vi värderar energikällor är vi intresserade av hur mycket de kostar. Vi skulle alla kunna vara överens om att det döljer sig en kostnad här, okänt hur stor, som är förknippad med kärnkraftsproduktionen, och att kraftindustrin kan slinka undan denna kostnad genom en otidsenlig lagstiftning som på intet sätt är förknippad med modern marknadsekonomi. Om man gör det konstaterandet borde man då man skall jämföra energislag vara väldigt angelägen om att ta reda på hur stor den kostnaden är, så att det blir en rättvis hantering av energikällorna i samhället.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om jag är beredd att öka biståndet till Burkina Faso. Burkina Faso har under de senaste åren genomgått en politisk reformering i demokratisk riktning. Till denna positiva utveckling har Sverige bidragit genom att lämna 1,2 miljoner kronor för genomförande av president och parlamentsval 1991 resp. 1992. Även om genomförandet av presidentvalet utsattes för viss kritik, så förrättades senare valet till parlamentet i god ordning. Regimen i landet måste också ges erkännande för den förbättring av respekten för mänskliga rättigheter som uppnåtts under de senaste åren. Tonvikten i det svenska biståndet till Burkina Faso ligger på markvårdsfrämjande insatser. En del demokratifrämjande stöd, t.ex. till valen, lämnas också. Det svenska bilalterala stödet förmedlas på flera olika sätt: via SIDA och BITS samt genom samarbete med svenska enskilda organisationer. Det mest omfattande samarbetet med Burkina Faso sker dock genom United Nations Sudano Sahelian Office, UNSO, där landet tillsammans med Niger och Senegal ingår i det svenska s.k. miljoner kronor till Burkina Faso inom ramen för detta program. Avtalet löper ut 1994 och regeringen väntar för närvarande på ett förslag från Västafrika skall utformas efter denna tidpunkt. Inom miljösektorn har också BITS agerat och inbjudit burkinabéer till kurser i bl.a. vatten och miljövård. Vidare arbetar Diakonia med insatser inom byutveckling och miljöfrämjande jordbruk. Inom olika sektorer förekommer vidare samarbete med LO/TCO:s biståndsnämnd, Pingstmissionens u-landshjälp, Svenska missionsrådet samt Svenska röda korset. Herr talman! Vad beträffar det framtida svenska biståndet till Burkina Faso vill jag påminna om att Utrikesdepartementet på riksdagens begäran just nu genomför en kartläggning i syfte att belysa hur svenskt bistånd används i Väst och Centralafrika. Så snart denna studie föreligger kommer vi att bättre kunna bedöma hur vi kan förbättra vårt utvecklingssamarbete med regionen.
Herr talman! Tack för svaret på frågan och för en god information om svenskt biståndsarbete i Burkina Faso. Jag tyckte dock att tonläget var något svalt. Burkina Faso hör ju inte till de länder som står i fokus i biståndspolitiken. Det är ändå en nation med fler invånare än Sverige och med en statsledning och ett folk som verkligen kämpar för överlevnad och utveckling. Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Jordbruket är det helt dominerande näringsfånget. Det största problemet är brist på vatten. Torkan och befolkningsökningen innebär ett starkt tryck på jorden. Behovet av utvecklingsinsatser inom jordbruket, bl.a. vad gäller markvård och byskogsbruk, är utomordentligt stort. Inom ramen för Sahelprogrammet, som biståndsministern nämnde, inleddes i slutet av 80-talet ett visst biståndssamarbete. Jag tyckte att det allra mest intressanta var det s.k. Spisprojektet som jag verkligen rekommenderar till studie. Intresset för att fortsätta biståndssamarbetet tycks nu dess värre ha avtagit. Det beklagar jag verkligen. Jag anser att det är angeläget att vi också har biståndssamarbete med det fransktalande Afrika och med länder med stora torkproblem. Jag vet att man i Burkina Faso kan finna en god kombination av problemlösningar som i grunden består av de afrikanska traditionerna kombinerade med biståndsinsatser. Det ger erfarenheter som är positiva för utvecklingskunnandet allmänt sett. Detta faktum, liksom det faktum att vi i dag kan stödja demokratiutvecklingen i Burkina Faso, borde innebära att vi utvecklar i stället för att avveckla biståndssamarbetet med det landet. Jag hoppas att biståndsministern delar den uppfattningen. Jag skulle vilja be biståndsministern att utveckla sin åsikt mer allmänt om hur han ser på biståndssamarbete med det fransktalande Afrika och i synnerhet med Burkina Faso.
Herr talman! Jag är fullständigt klar över att jag inte på något sätt behöver upplysa Lena Hjelm Wallén om biståndet i det förgångna. Likväl kan jag väl få säga att det förvånade mig litet grand när jag initialt kom in i det här arbetet att Sverige inte hade bredare och mer omfattande biståndsrelationer med den fransktalande regionen i Afrika. Samtidigt vet vi båda att debatten hela tiden gäller att vi bör koncentrera biståndet. Det riktas av och till kanske inte amper kritik men dock kritik mot oss för att vi fördelar bistånd på så många händer och inte koncentrerar det mer. Parallellt med detta finns alltid åsikter, ibland t.o.m. från samma håll, om att vi borde bredda biståndet. Jag tycker inte att Lena Hjelm-Wallén recenserar riktigt korrekt när hon säger att intresset har avtagit. Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att kartläggningen först skall äga rum och att vi sedan skall bestämma oss. Jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén om att det från mitt håll inte finns någon som helst ovilja eller någon inställning som skulle vara inriktad på att vi inte skall engagera oss i dessa regioner.
Herr talman! Jag tackar så mycket för den kompletteringen. Vi har samma åsikt. Av tradition har Västafrika och framför allt det fransktalande Västafrika varit ett område där vi har få biståndsinsatser. Jag tror att det är bra att vi har en biståndsnärvaro också där, därför att vi tillsammans med de lokala partner som finns exempelvis i Burkina Faso kan göra goda insatser. Vi har ett gott rykte bland lokalbefolkningen -- det kan jag själv vittna om. Vi skall också finnas där för att samarbetet kan lära oss sådant som vi sedan kan föra med oss till andra ställen också. Jag vill därför vädja till biståndsministern att komma ihåg detta lilla land och se till att vi fortsätter med biståndssamarbete där.

Herr talman! Lotta Edholm har frågat mig om jag, via biståndssamarbetet, har för avsikt att vidta några åtgärder för att stävja brotten mot de mänskliga rättigheterna i Etiopien. Enligt Lotta Edholm kommer det mycket oroväckande signaler från Etiopien om att brotten mot de mänskliga rättigheterna åter har ökat i omfattning. Måhända är den beskrivningen väl drastisk, men jag håller med om att vissa oroande inslag kan skönjas. Inledningsvis vill jag påminna Lotta Edholm om att fram till för bara två år sedan, då Mengisturegimen föll, respekten för de mänskliga rättigheterna var obefintlig. Utvecklingen går nu emellertid åt rätt håll. Den etiopiska övergångsregeringen har inlett arbetet med att bygga upp ett rättssamhälle. Den har under sina två år tagit viktiga steg för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna. Bl.a. har rättsväsendet stärkts, och en lag mot presscensur har antagits. En rad nya tidningar och tidskrifter har publicerats. Regeringen har också frigivit majoriteten av de Även om situatioanen nu är väsentligt bättre än under Mengisturegimen har vi under senare tid noterat ett fåtal negativa händelser. En av dessa var stängningen av universitetet i Addis Abeba i samband med studentdemonstrationen den 4 januari i år. Universitetet öppnades på nytt den 19 april. Övergångsregeringen har tillsatt en kommitté, som skall utreda vad som hände i samband med studentdemonstrationen, då, enligt officiella uppgifter, en student dödades. Mot bakgrund av vår långa tradition av samarbete med Etiopien har Sverige ett särskilt ansvar att stödja de krafter som nu verkar för demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Därför stöder vi processen genom en ständig dialog och genom biståndsinsatser för att stödja utvecklingen mot ett demokratiskt rättssamhälle och respekt för mänskliga rättigheter. Samuelsson i Addis Abeba, där han bl.a. kommer att träffa företrädare för övergångsregeringen. Han kommer under samtalen att betona den vikt som den svenska regeringen fäster vid respekten för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i sakens natur att vi vid ett personligt besök som detta framför vår åsikt med särskilt eftertryck.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag är ganska pessimistisk just nu om utvecklingen i Etiopien. Det finns faktiskt en ganska stor risk för att landet återigen faller in i diktatur. Den kommunism som fanns fram till Mengisturegimens fall har ersatts med en etnisk politik, där man tvångsindelar befolkningen i olika etniska grupper för att på det sättet ha kontroll över landet. Det gör man för att EPRDF-regimen skall kunna behålla sin makt. Gamla stalinister i EPRDF har nu ändrat uppfattning i dessa frågor för att kunna hålla sig kvar vid makten. Claes-Adam Wachtmeister vid Utrikespolitiska institutet har skrivit en liten uppsats om detta som är väldigt intressant. Han säger att EPRDF så sent som 1990 fortfarande hävdade att demokrati var någonting helt förkastligt och emot folkets vilja samt dessutom ineffektivt. Sverige har ju varit biståndsgivare i många år till Etiopien. Det har funnits en fälla, som jag tror att vi har hamnat i många gånger, när vi inte har uppmärksammat dessa problem, just därför att vi har haft så långa och så bra kontakter med Etiopien. Jag är rädd för att biståndsministern återigen går i denna fälla, när han i sitt svar till mig förklarar att min beskrivning är ''väl drastisk'' och att utvecklingen nu går ''åt rätt håll''. Är inte detta att gå i den fälla som Sverige faktiskt tidigare har gått i?
Herr talman! Jag är tacksam för den uppluckring av sitt påstående som Lotta Edholm gjorde avslutningsvis. Först lät det som om biståndsministern åter går i fällan. Det har han mig veterligen inte hunnit att göra. Men efter den fasansfulla period som Etiopien har upplevt har man naturligtvis inte att vänta att allt kommer att gå på räls åt rätt håll. Vem som helst av oss kunde ha räknat ut att när dessa olika etniska grupper, som naturligtvis hade enats i sin kamp mot den fasansfulla Mengisturegimen, väl kommit till makten, skulle en hel del åsiktsmotsättningar komma att göra sig gällande. Jag tycker likväl att det finns en fara i att måla upp det som om det bara vore elände. Hittills har man ju ändå gång på gång visat att man strävar åt rätt håll. Det går också att hitta uttalanden, som entydigt tyder på att man lämnar det som Lotta Edholm här kallade stalinism och förkättrade uppfattningar om hur ett lands ekonomi skall styras och struktureras. Det finns givetvis alltid en risk för diktatur. Var gör det inte det i tredje världen och u-länderna? Men låt oss också se på det positiva. Jag kan försäkra att vi inte sitter med armarna i kors och tror att riskerna inte existerar. De insatser som görs av SIDA och Utrikesdepartementets u-avdelning understryker just nödvändigheten av att nu lyfta fram MR-frågorna och ge demokratiseringen vitamininjektioner. Vi skall hjälpa folk med kurser och seminarier och hela tiden ta upp denna fråga i de samtal som vi för med företrädare för den etiopiska övergångsregeringen. Vi når kanske inte så snabbt fram som vi skulle önska, men vi når en bit.
Herr talman! Vi har ju situationen i Somalia i färskt minne, ett land som fullkomligt ramlade samman trots att det där inte fanns olika etniska grupper. I Etiopien finns det sådana. Ändå vill regimen i Etiopien föra en politik, som gör att människor delas upp ännu mer än de i själva verket är uppdelade från början. Jag tycker att biståndsministern möjligtvis är litet nonchalant, när han säger att man nästan måste räkna med att det blir problem. Jag tror att man skall göra precis tvärtom. Man skall inte alls räkna med att det blir problem när det gäller de mänskliga rättigheterna, utan utgångspunkten skall vara att man faktiskt alltid måste respektera de mänskliga rättigheterna, oavsett om det i landet råder problem eller inte. Det svenska biståndet till Etiopien är mycket viktigt för Etiopien. Jag undrar om statssekreterare Alf T. Samuelsson, när han nu befinner sig i Etiopien, kommer att klargöra att det svenska biståndet faktiskt kan komma att skäras ned, om respekten för de mänskliga rättighetena inte upprätthålls på ett bättre sätt än i dag.
Herr talman! Nu säger Lotta Edholm att man inte skall räkna med att det händer någonting med de mänskliga fri och rättigheterna i ett land som Etiopien. Men alldeles nyss sade hon att det finns en stor risk för att folk faller in i diktatur. Så eländigt räknar inte jag med att situationen skall utvecklas i Etiopien. Jag hoppas att utvecklingen skall gå åt rätt håll. Men man har alldeles för ljusblå inställning, om man tror att det kommer att gå på räls. Så blir det inte. Man får räkna med -- detta vill jag ha sagt, herr talman -- att det kommer att gå framåt och sedan falla tillbaka något. Tar man inte med detta i beräkningen, är jag rädd för att man inte riktigt kan applicera sina åsikter på motparten när man för detta resonemang. Man kan säkert debattera mer än en gång frågan huruvida man skall acceptera och tillstå de etniska motsättningarna och förhållandena eller om man skall försöka trycka ner dem -- vilket som nu snabbast leder till respekt för de mänskliga fri och rättigheterna.
Herr talman! Jag vet att biståndsministern är mycket engagerad i dessa frågor. Jag är övertygad om att han kommer att ta upp dem även fortsättningsvis. Men jag vill ändå poängtera att Sverige har haft väldigt långa kontakter med Etiopien. Jag tror att vi tidigare har sett alltför mycket mellan fingrarna när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna. Detta får inte upprepas nu när vi faktiskt ser att det sker brott mot de mänskliga rättigheterna. Vid universitetet i Addis Abeba har faktiskt ett stort antal lärare förlorat sina tjänster av politiska skäl. Det är faktiskt vad vi brukar kalla brott mot de mänskliga rättigheterna. Fortfarande finns det politiska fångar i Etiopien. Det är vår skyldighet såsom ett mycket viktigt biståndsland att påpeka att detta faktiskt är oacceptabelt.
Herr talman! Jag håller helt med Lotta Edholm om att detta inte får nonchaleras utan skall understrykas och lyftas fram jämt och ständigt. Jag kan också försäkra att det är vad som sker. Jag vill än en gång betona att den verksamhet som vi bedriver är inriktad på att verkligen understryka -- vare sig det sker via SIDA genom seminarier eller via Raoul Wallenberginstitutet i Lund -- att man inte får förtrampa eller nonchalera de mänskliga fri och rättigheterna. Herr talman! Man får inte heller glömma att regeringen har gjort en del, exempelvis när det gäller domstolsorganisationen. Regeringen har ändå försökt och också i någon mån lyckats med att komma till rätta med det stora antalet politiska fångar. En hel del av dem har ju kommit ut i frihet, en del mot borgen, medan andra så att säga har släppts helt. Det finns mycket övrigt att önska, men det jag vill ha sagt, herr talman, är att jag tycker att det går åt rätt håll.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att snabbt verka för att det svenska biståndet till Eritrea kan anta mera långsiktiga former. Jag håller helt med Eva Johansson om att Eritrea behöver ett långsiktigt och omfattande internationellt stöd. Efter 30 år av inbördeskrig återstår ett stort återuppbyggnadsarbete där finansiering utifrån kommer att bli nödvändig. Redan nu lämnar Sverige genom SIDA ett stöd som kan ses som en inledning till ett mer långsiktigt samarbete. Det gäller stöd till energisektorn och stöd för stärkande av landets förvaltning. Dessutom har SAREC gett ett inledande stöd till universitetet i Asmara. Universitetets rektor kommer hit i nästa månad för att tillsammans med SAREC och de svenska universiteten diskutera formerna för fortsatt bistånd. Annars utgörs det svenska biståndet i dagsläget huvudsakligen av katastrofbistånd. Sammanlagt har under innevarande budgetår 55 miljoner kronor utbetalats till Eritrea via SIDA, SAREC och internationella och svenska enskilda organisationer. Jag förutser att utvecklingsbiståndets andel kommer att öka. Tiden är mogen för en sådan förskjutning. En delegation från SIDA besökte Eritrea i början av maj för att bl.a. diskutera formerna för ett sådant långsiktigt bistånd. SIDA kommer i regleringsbrevet att få i uppdrag att bereda ett långsiktigt bistånd under nästa budgetår. Jag förutser att nästa års planeringsram kommer att ligga på ca 50 miljoner kronor. Avslutningsvis vill jag säga att statssekreterare Alf T. Samuelsson har besökt Eritrea i samband med självständighetsfirandet i går och i förrgår. Han fick då tillfälle att träffa företrädare för Eritreas provisoriska regering och diskutera ett långsiktigt bistånd.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag är väldigt glad över att Eritreas folk nu äntligen har fått sin självständighet och möjlighet att bestämma över sin egen framtid. Jag är också väldigt glad över att Sverige har erkänt den här nya staten, men det räcker inte. Sverige bör nu -- då menar jag omedelbart -- inleda ett intensivt arbete för att i samarbete med regeringen i Asmara utröna på vilket sätt som Sverige bäst kan hjälpa till för att bidra till en långsiktig utveckling i Eritrea. Jag har tolkat svaret så, att biståndsministern vill detsamma, men jag efterlyser mer fart i det här arbetet. Eritrea är ett av världens allra fattigaste länder, men det är också ett land med mycket stora utvecklingsmöjligheter. Det saknas definitivt inte vare sig vilja eller kompetens hos den eritreanska regeringen. Där har man redan nu gjort mycket stora utvecklingsinsatser, och det finns mycket väl underbyggda planer för framtiden. Jag vet att regeringen i Eritrea är mycket angelägen om att få ett bistånd som innebär att utvecklingen styrs av eritreanerna själva. Just därför är man angelägen om att få svenskt bistånd, som uppfattas som obundet och fritt från ovidkommande villkor. Det finns alltså goda förutsättningar, men det saknas i dag resurser för i stort sett allt. Jag vill fråga Alf Svensson: Är regeringen nu beredd att göra Eritrea till ett av våra programländer för bistånd eller i vart fall ge landet en liknande ställning? Jag tror att det vore bra för långsiktigheten och tryggheten för eritreanerna. Är biståndsministern beredd att kraftigt öka vårt bistånd till Eritrea? Den här länderramen på 50 miljoner är bra som inledning, men det kommer att behövas mer för att klara utvecklingen. Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att vänta längre.
Herr talman! Jag är fullständigt övertygad om att detta -- att det kommer att behövas mer -- är ett påstående som man kan använda om i stort sett varje land som här förs upp av de länder som vi brukar beteckna såsom tillhörande den tredje världen. Det är inte tu tal om att det kommer att behövas mer. Det jag sade i mitt svar var ju att vi är inriktade på ett långsiktigt bistånd och att vi redan är i färd med att förbereda ett sådant. Vi finns där också redan. Jag kan berätta att ett möte redan den 8 juni kommer att äga rum mellan vår avdelning och SIDA. Också SAREC kommer att delta. Det är viktigt att få sagt att frågan huruvida Eritrea kommer att få programlandsstatus eller ej inte kommer att vara avgörande för om vi går in med ett rejält stöd och en rejäl hjälp. Jag uppfattade det som att också Eva Johansson menade så. Vi är inriktade på att ge detta stöd. Det kommer vi att göra, och jag vill påstå att vi också kommer att göra det snabbt.
Herr talman! Säkerligen behövs det mer bistånd till många länder. Men när det gäller Eritrea har vi tidigare, under ganska lång tid, till eritreanerna sagt att vi inte kan gå in i det här samarbetet innan Eritreas status är fastställd och den här folkomröstningen är avgjord. Att omvärlden först ställer krav på den här långa proceduren före folkomröstningen och sedan använder det som ett argument för att skjuta på biståndet har, med rätta, i Eritrea uppfattats som att omvärlden har smitit litet grand från sitt ansvar för utvecklingen i Eritrea. Därför finns det ett alldeles särskilt ansvar för oss att nu snabbt sätta in rejält med resurser för att utvecklingen skall komma i gång.
Herr talman! Låt mig bara avslutningsvis säga att jag inte kan instämma i påståendet, om det nu skulle tillvitas vårt land, att vi har smitit från vårt ansvar. Vi finns ju och kommer fortsättningsvis att finnas i Eritrea. För balansens skull kan jag erinra om att den första frågan jag besvarade i dag handlade om Burkina Faso. Det var en partikamrat, Lena Hjelm-Wallén, som önskade att vi skulle satsa mer på Burkina Faso. Önskemålen äro många. Det görs inte något motstånd från min sida, men resurserna är begränsade. Jag kan dock än en gång försäkra att Eritrea är prioriterat. Vi skall göra allt vad vi kan.
Herr talman! Det är bra, och det är bra att SIDA finns där nere och att biståndsministerns statssekreterare nu har utnyttjat möjligheten att ta den här kontakten med Eritreas regering. Utan tvivel är det nu alldeles nödvändigt att vi går in med ett rejält bistånd, som är långsiktigt. Att det finns motsvarande behov också i andra delar av världen tyder ju bara på att vi får se till att vi kan skaffa resurser för att kunna ge ännu mer bistånd från Sverige. Detta är inget skäl för att säga att vi inte kan stötta Eritrea. Under de två år som har gått sedan befrielsen har folkomröstningen använts -- inte bara av Sverige utan också av andra länder -- som ett argument för att vänta med det långsiktiga återuppbyggnadsbiståndet, som är så avgörande, och i stället ägna sig åt katastrofbiståndet. Detta tror jag inte att biståndsministern är okunnig om.

Herr talman! Kjell Eldensjö har frågat näringsministern om han har någon avsikt att vidta åtgärder för att Sveriges tekonäring skall få jämlika villkor med EG-länderna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag kan göra mitt svar mycket kort genom att upprepa mitt svar av den 24 november 1992 på fråga från Lennart Brunander : vår ambition på tekoområdet är att uppnå samma konkurrensvillkor för svensk tekoindustri som gäller för EG:s tekoföretag. I linje med den svenska frihandelstraditionen är det av stor vikt att minimera risken för sådana välfärdsförluster som kan uppstå av olika begränsningar av handeln med tredje land. För svensk del är målet att slå vakt om en öppen marknad utan onödiga prisstörningar som skapar nackdelar för konsumenten och hindrar en effektiv resursallokering i vår ekonomi. Efter många års strukturomvandling i den svenska tekosektorn bedömdes det vara i såväl u-ländernas som i vårt eget intresse att avvecka de kvantitativa begränsningarna vi under många år haft avseende importen från en rad u-länder. 1991 öppnade vi vår marknad och ökade på så sätt tillgången på tekovaror till låga priser, med avsevärda vinster för konsumenterna, lägre inflation och ett bättre resursutnyttjande som följd. Fri handel mellan olika länder är till fördel för alla parter. Särskilt viktigt är det att u-länderna får möjlighet att exportera sina produkter till de utvecklade länderna. Just tekoprodukter är ofta en mycket viktig exportvara för dessa länder. Inom den pågående Uruguayrundan i GATT ligger en överenskommelse om successiv liberalisering på tekoområdet. Enligt det förslag som nu ligger på bordet kommer också EG att i samband med en lyckosam utgång av GATT-rundan avskaffa sina kvantitativa importrestriktioner över en nedfasningsperiod. Från svensk sida har vi i de pågående medlemskapsförhandlingarna med EG bedömt det som mycket betydelsefullt att söka uppnå ett övergångsarrangemang på tekoområdet. Härigenom kan vi slå vakt om de liberaliseringar vi genomfört i handeln med tredje land, till nytta för konsumenterna och för ett effektivt resursutnyttjande. Vi har för Gemenskapen redovisat förslag till hur ett sådant övergångssystem skulle kunna fungera. Vi räknar också med att i samband med medlemskapet sänka tullnivån för tekoimporten med några procentenheter ned till
Herr talman! Statsrådet! Först vill jag tacka för svaret på min fråga. Den här frågan är naturligtvis bl.a. föranledd av den mycket branta och långvariga nedförskurva som vi har haft för svensk tekoindustri. I dag är det uppenbara svårigheter att över huvud taget upprätthålla en produktion för vissa avsnitt på grund av brist på insatsvaror m.m. Av klädkonsumtionen utgörs i dag mindre än 10 % av svensktillverkade kläder har jag inhämtat uppgifter om. För min del anser jag att det är mycket viktigt att vi i Sverige har en inhemsk tekoproduktion och att den snarare borde öka än att minska ytterligare. Jag avser nu att ta upp en synpunkt som inte fanns med i svaret. I en interpellationsdebatt den 6 december 1991 diskuterades också beredskapsskäl för att hålla uppe tekoproduktionen. Näringsministern sade då att Överstyrelsen för civil beredskap hade fått regeringens uppdrag att göra en översyn av konsekvenserna ur beredskapssynpunkt av EES-avtalet och ett eventuellt svenskt medlemskap i EG. Det var grundtextilier som avsågs. Näringsministern sade också att frågan beror helt och hållet på det kommande försvarsbeslutet. Det finns vissa produktioner i vårt land som man bör ha en stor beredskap för. Det gäller livsmedel, bostäder och energi men också kläder. Det vore därför intressant att få en synpunkt på hur det förhåller sig i dag beträffande svenskt teko och beredskapssynpunkter med anledning av bl.a.
Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi har en livskraftig tekoindustri. Det är inte minst av det skälet som vi är så angelägna om att inom ramen för förhandlingarna med EG uppnå likvärdiga konkurrensvillkor. Det är ett viktigt svenskt förhandlingskrav, och vi avser att driva det med all kraft under de förhandlingar som nu förestår. Vi har börjat diskussionerna med EG i den här frågan, men vi befinner oss icke på ett sådant stadium att jag kan avläsa ett förhandlingsresultat. Frågan om beredskapsaspekten inom tekoindustrin har varit aktuell alltsedan kriget. Den hade en hög aktualitet under 1970-talet då vi av beredskapsskäl införde restriktioner för tekoindustrin. I ljuset av utvecklingen beslöt regering och riksdag att avskaffa de restriktionerna. Den uppfattning som vi från regering och riksdag alltsedan dess har givit uttryck för är att i den mån försvarsberedskapsåtgärder behövs på tekoområdet liksom i princip på andra områden, bör man söka sig fram på andra vägar än genom att utnyttja de handelspolitiska instrumenten för det syftet. Jag kan naturligtvis inte föregripa vad som kan komma ut av en sådan utredning, men jag har redovisat den principiella hållning vi intar i den här typen av frågor. Det har jag anledning att tro också kommer att gälla för tekoindustrin.
Herr talman! Jag vill också ta upp ett par synpunkter som fanns med i svaret. I den här nämnda interpellationsdebatten förklarade näringsministern också att tekobranschen var på väg in i GATT:s regelverk och att EG snabbt var på väg mot detta område. EG skulle närma sig oss i stället för tvärtom. Enligt uppgifter jag har inhämtat är läget i dag följande. EG upprätthåller begränsnings eller övervakningsarrangemang för delar av tekoimporten från ca 40 länder. I stort antal har de nyligen förnyats eller förlängts. En helt fri tredjelandsimport blir det inte till EG före år annat fall blir det ännu senare. EG kan då givetvis inte tillåta att Sverige såsom en eventuell medlem blir en sluss för tekoimport som kringgår EG:s bilaterala avtal. Därmed får vi, som jag ser det, restriktioner för exporten till EG länderna. Jag skulle därför vilja fråga om de övergångsarrangemang som statsrådet talar om i svaret verkligen kan ge Sverige jämlika villkor gentemot EG-länderna.
Herr talman! Svaret på den frågan är att det är vår ambition. Det är vår ambition att skapa en sådan situation som innebär att svensk tekoindustri kan arbeta på hela EG-marknaden på likvärdiga villkor. Det är riktigt att EG upprätthåller restriktioner mot omvärlden. Man har kvantitativa restriktioner mot u-länderna och även mot de central och östeuropeiska länderna, kanske med några undantag. Det är också riktigt att man diskuterar en eliminering av de kvantitativa restriktionerna inom ramen för GATT-förhandlingarna. Det torde vara bakgrunden till näringsministerns uttalande på den här punkten. Det blir ytterst en förhandlingsfråga att hitta de arrangemang som gör att vi så långt det någonsin är möjligt kan slå vakt om frihandeln på det här området. Jag kan av uppenbara skäl inte föregripa utgången av de förhandlingarna.
Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en synpunkt i svaret. Ett av de viktigaste målen med att släppa tekoimporten helt fri var ju att kläderna skulle bli billigare. Konkurrensverket har i februari 1993 överlämnat en utredningsrapport om hur det blev. Rapporten har använts som underlag för att visa att klädpriserna sjönk efter det att importen släpptes fri. Från tekoindustrin hävdar man i stället att generaliseringar ger ett missvisande resultat och att slutsatsen blir att effekterna av tekoimportens avreglering fortfarande är en öppen fråga. Rapporten har faktiskt också kritiserats av en av utredarna. Statistikern Anders Norberg är en av experterna, och han har i ett debattinlägg fört fram en lång rad kritiska synpunkter på utredningen. Det skulle vara intressant att få veta vad statsrådet anser. Vilka effekter har avregleringen egentligen fått?
Herr talman! Det är inte lätt att uttala någon bestämd uppfattning på den här punkten när experterna -- efter ingående studier -- uppenbarligen har så olika uppfattningar om hur resultatet är. Det vore förmätet av mig att avge någon mera preciserad bedömning på den här punkten. Allmänt delar jag uppfattningen att en frigörelse av handeln verkar stimulerande för konkurrensen och pressande på priserna. Jag tror att en sänkning av tullen gentemot omvärlden skulle få samma effekt, dvs. att det skulle verka prispressande. Men om det är relativt lätt att uttala sig om den kvalitativa riktlinjen, tror jag att det är betydligt svårare att uttala sig om den kvantitativa. Jag har läst de här utredningarna. Jag tror att de är så goda som någon annan. Men jag skulle varken vilja ge ett svar beträffande dessa siffror eller några andra siffror som experter kommer fram till på det här området. Effekterna är mycket svåra att mäta.
Herr talman! Jag har en sista fråga som gäller den etiska aspekten på frihandeln. Vi har i TV på senare tid gjorts uppmärksamma på att det förekommer ganska mycket barnarbete -- rent slavarbete -- i just sådana länder. Det vore intressant att höra vad statsrådet har för synpunkter på detta. Vi medverkar på detta sätt indirekt till slavarbete för barn i u-länder.
Herr talman! Detta anknyter till en närliggande fråga som jag skall besvara omedelbart härefter. Låt mig allmänt säga att arbetsvillkor i olika länder, hur förkastliga de än må vara, enligt GATT:s nuvarande regler inte i sig kan utgöra grund för importrestriktioner. Denna fråga diskuteras dock intensivt. Inte minst Sverige har varit pådrivande i den diskussion som gäller frågor om social dumping. Men i dagsläget medger GATT inte några undantag på den här punkten.

Herr talman! Rolf L Nilson har ställt en fråga till mig om regeringen har tagit upp frågan om kinesiskt tvångsarbete i GATT och i de direkta handelsförbindelserna med Kina i syfte att åstadkomma en förbättring. Jag avser besvara frågan i två delar: en avseende det multilaterala regelverket och en avseende våra bilaterala förbindelser med Kina. När det gäller det multilaterala regelverket, närmare bestämt GATT, vill jag börja med att konstatera att Kina inte är avtalsslutande part i GATT och att GATT:s regler därför inte är tillämpliga på detta land. För närvarande har Kina observatörsstatus i GATT, och Sverige deltar i en arbetsgrupp där man förhandlar villkoren för Kinas återupptagande av sin status som avtalsslutande part i GATT. Sverige stödjer ett återinlemmande av Kina i det multilaterala handelssystemet, då vi anser det av stor vikt att inga stora handelsnationer står utanför detta. Det torde dock dröja ytterligare något år innan Kina kan upptas som avtalsslutande part i GATT. Förhandlingarna i arbetsgruppen har pågått länge och hittills främst rört sig om informationsinsamlande angående Kinas övergång till ett mer marknadsbaserat ekonomiskt system. Frågan om tvångsarbete har inte tagits upp i detta forum. En självklar utgångspunkt är att Kina, den dag man ansluter sig till GATT, har att fullt ut respektera samtliga de åtaganden som följer av I GATT:s regelsystem finns i dag en möjlighet att vidta åtgärder när det gäller varor som tillverkats av fångar. I GATT:s artikel XX -- Allmänna undantag -- ges rätt att införa importrestriktioner mot varor framställda av fångar. Samtidigt skulle jag vilja tillägga att Sverige sedan 1970-talet i GATT arbetar med frågan om relationen mellan handel och arbetsrättsliga förhållanden. Tanken är att via det multilaterala handelssystemet ge länder rätt att säkerställa att vissa grundläggande fri och rättigheter respekeras i GATT:s medlemsländer. Som exempel på sådana har nämnts ILO:s standards beträffande fackföreningsfrihet, rätten till kollektivförhandlingar samt förbud mot tvångsarbete. Samtidigt är det viktigt att eventuella regler på detta område inte riskerar att missbrukas av protektionistiska skäl. U-länderna har hittills starkt motsatt sig en koppling mellan handel och sociala förhållanden, och något arbete har därför ännu inte kunnat påbörjas. Den intensiva verksamheten i samband med den pågående Uruguayrundan, har också bidragit till att debatten om upprättande av en arbetsgrupp för ovanstående frågor för närvarande inte förs särskilt aktivt i GATT. Jag kan dock försäkra Rolf L Nilson om att Sverige även fortsatt kommer att aktivt medverka i diskussionen om sambandet mellan handel och arbetsrättsliga frågor. Vi ser detta som ett viktigt område i det fortsatta GATT-arbetet. I våra bilaterala relationer med Kina har vi hittills inte haft anledning att specifikt ta upp frågan om användning av tvångsarbete vid produktion i Kina. Vi har dock vid olika tillfällen påtalat brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina och kommer inte att tveka att ta upp sådana frågor också i framtiden. MR-frågor ingår som en viktig komponent i den bilaterala dialog som vi för med Kina, t.ex. i samband med besöksutbyten i båda riktningar.
Herr talman! Jag vill först tacka Ulf Dinkelspiel för ett utförligt svar. Jag måste vid en närmare genomläsning tyvärr konstatera att svaret på mina två konkreta frågor i båda fallen är nej. Dessa förhållanden har inte tagits upp i GATT-samarbetet och inte heller i de bilaterala kontakterna. Brott mot mänskliga rättigheter pågår ständigt i många länder. Då och då aktualiseras de i debatten. Det är vad som nu har hänt i månadsskiftet april/maj. Det har kommit reaktioner från stora amerikanska företag -- jeansjätten Levis, sportfabrikanten NIKE, m.fl. De har beslutat att granska underleverantörer och att upprätta en kod både vad gäller det egna företaget och underleverantörerna. Man vill inte närma sig konsumenterna med produkter tillverkade under oacceptabla förhållanden. Internationella textilarbetarfederationen har tagit upp dessa frågor i en uppmaning till EG. Med tanke på att det finns en stark önskan hos Kina att bli medlem i GATT och fullt ut delta i samarbetet -- och det finns ett intresse bland andra länder som redan omfattas av detta samarbete att få med Kina -- är möjligt och lämpligt att aktualisera frågan i GATT. Det är givetvis också lämpligt och önskvärt att göra det i bilaterala samtal och vid kontakter. När kommer regeringen att ta sådana initiativ?
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Rolf L Nilson har påpekat i sin fråga till mig, att den internationella textilarbetarfederationen har uppmanat EG att utöva påtryckningar mot Kina och att få slut på tvångsarbetet genom att stoppa GATT-anslutningen. Det är i varje fall den information som jag har fått. Mig veterligen har EG inte agerat på den uppmaningen. Denna fråga har såvitt jag vet inte tagits upp i diskussionerna kring Kinas anslutning till GATT, åtminstone inte i de hittillsvarande diskussionerna. När det så gäller det beslut som Levis har fattat, är det en bedömning som företaget har gjort. Det finns inte något hinder för att andra företag i andra länder agerar på enahanda sätt, vilket är viktigt att påpeka. Det är en företagsekonomisk bedömning som skall göras. Men det finns icke ett handelspolitiskt instrument som kan användas för detta ändamål. När det slutligen gäller att ta upp frågor om de mänskliga rättigheterna rent allmänt, har Sverige varit aktivt och pådrivande. Det förhållandet att man använder fångar för att tillverka produkter ger icke i sig skäl för att vidta handelsbegränsande åtgärder. Men man kan göra det. Att ge fångar möjlighet till arbete är något som i och för sig inte är oss främmande. Det är de allmänna villkoren när det gäller mänskliga rättigheter som det finns anledning att påtala. Det gäller då inte enbart förhållanden av denna natur. Jag kan försäkra att vi utnyttjar de bilaterala möjligheter vi har att påpeka detta för kinesiska vederbörande. Jag har själv deltagit i sådana diskussioner.
Herr talman! Det finns två sidor i denna fråga. Om man skall göra en gradering är omsorgen om de mänskliga rättigheterna ändå den viktigaste. Även om den fria världshandeln är oerhört viktig får man nog sätta den en aning lägre än omsorgen om de mänskliga fri och rättigheterna. Även när det gäller respekten för och acceptansen av fri handel är det viktigt att man uppmärksammar brott mot fri och rättigheter. Som ett argument mot fri handel nämns ofta att konkurrensen är osund. Man använder sig av underbetald arbetskraft och osunda arbetsförhållanden i protektionistiska syften. Jag inser att detta är en svår balansgång. Man måste skilja det som är verklig protektionism från det som är ett hänsynstagande och en omsorg om fri och rättigheter.
Herr talman! Jag kan hålla med Rolf L Nilson på den sista punkten. Det är en grannlaga uppgift att göra en sådan avvägning. Jag vill däremot bestämt hävda att det inte nödvändigtvis föreligger någon motsättning mellan handel och mänskliga rättigheter. Det finns tvärtom många exempel från modern historia på att just en öppning i handeln och en öppenhet mot omvärlden har främjat mänskliga rättigheter. Jag är personligen inte alls övertygad om att de handelspolitiska instrumenten är bäst ägnade att åstadkomma en förändring när det gäller läget för mänskliga rättigheter. Samtidigt är jag helt enig med Rolf L Nilson om att mänskliga rättigheter rör frågor av en så helt annan dimension att jag knappast vill sätta dem i paritet med handelspolitiken och dess instrument.
Herr talman! Möjligheterna till inspektion på plats är avgörande för att man skall kunna bedöma om produktion sker på ett acceptabelt sätt. Jag undrar om regeringen tänker ställa krav på möjligheter till inspektion av arbetsförhållanden i fångläger och fängelser i Kina för att kontrollera efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Sedan finns det ytterligare en sak som berör detta. Det är den ursprungsmärkning som vi har haft på produkter, främst kläder, i Sverige. Den har riksdagen beslutat avskaffa. Jag tycker att det var ett onödigt och dåligt beslut.

Herr talman! Svaret på Rolf L Nilsons fråga är att vi inte har några planer på att begära inspektion av olika anläggningar i Kina för att där konstatera under vilka arbetsförhållanden man arbetar.
Herr talman! Det beklagar jag. Jag tycker att det skulle vara bra.

Herr talman! Låt mig säga mycket kort att det ena inte står i motsättning till det andra. Vi avser att i många olika sammanhang, inte minst de bilaterala, påverka brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jan Jennehag har med anledning av uppgifter om att krigsmateriel för 1,9 miljoner kronor under år 1992 exporterats till Turkiet frågat mig om utförseltillstånd för denna leverans beviljats efter fullständig beredning. Svaret på Jan Jennehags fråga är ja. En förhandsförfrågan i ärendet föredrogs för den rådgivande nämnden i krigsmaterielexportfrågor i november 1990 och för regeringen i december 1990. 1992, och själva leveransen skedde i augusti samma år. På grund av en felaktig kvartalsredovisning från det berörda företagets sida kom den aktuella leveransen att registreras som en utförsel till USA i stället för till Turkiet i regeringens skrivelse till riksdagen, 1992/93:224, med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1992. Felet kommer att rättas till i nästa års skrivelse för kalenderåret 1993.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Beslutet och handläggningen av det här ärendet tillhör den tid när den gamla lagen om krigsmateriel gällde. Nu har vi en ny lag sedan december i fjol. Det som är intressant för mig och för många andra är den nya situationen och förhållandena när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Åtminstone jag hade förhoppningar om att de kriterierna skulle få en ökad betydelse när det gäller tillstånd för export av krigsmateriel. Turkiet har under mycket lång tid inte köpt särskilt mycket krigsmateriel från Sverige. Det har uppenbarligen inte varit på grund av att man inte önskat det, utan på grund av att svenska regeringar har betraktat Turkiet som en icke lämplig köpare -- av skilda skäl under skilda tider, utgår jag ifrån. Då uppstår frågan: Är Turkiet fortsatt lämpligt för att få köpa svenskt krigsmateriel mot bakgrund av de mängder av rapporter om övergrepp mot mänskliga rättigheter som Amnesty har publicerat? Även svenska parlamentariker har rapporterat om detta. Senast i förra veckan var en svensk parlamentarikergrupp i Turkiet. De har färska intryck därifrån som gör en fortsatt restriktivitet från regeringens sida till en ofrånkomlig del av den nya lagen.
Herr talman! Svaret på Jan Jennehags fråga är att man inte kan uttrycka sig så kategoriskt som att ett land inte är lämpligt som mottagare för svenskt krigsmateriel annat än i sådana fall där det föreligger ett ovillkorligt hinder för export. Det gör det inte i det här fallet. Turkiet tillhör inte de länder som är underkastade ett FN-embargo. Det betyder att vi gör en bedömning från fall till fall. Detta är den praxis som vi följer i alla krigsmaterielärenden. Allmänt gäller att regeringen har iakttagit en restriktiv linje i prövningen av ärenden som gäller Turkiet. Respekten för mänskliga rättigheter, som Jan Jennehag hänvisade till, är ett tungt vägande kriterium i det sammanhanget. I det här aktuella fallet gällde det reservdelar till tidigare levererade system. De utgör som bekant en särskild kategori som enligt riktlinjerna bör ges utförseltillstånd även om ett land inte kommer i fråga för export av nya vapensystem.
Herr talman! Statsrådet säger att det här måste bli fråga om en bedömning från fall till fall. Den policyn från regeringens sida har naturligtvis varit gällande under tidigare år också. Det är inte konstigt att statsrådet ger det svaret. Jag vill ha en antydan från statsrådet -- med kännedom om vad som har förevarit och vad som fortfarande pågår i Turkiet -- om hur man enligt den nya lagen kan komma till det resultatet att Turkiet skall få köpa svensk krigsmateriel.

Herr talman! Som jag sade har regeringen iakttagit en restriktiv linje i prövningen av ärenden som gäller Turkiet. Det gäller just med hänsyn till läget när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Detta är ett allmänt konstaterande, men det blir naturligtvis en utgångspunkt för prövningen av enskilda fall. Att utifrån detta göra ett generellt uttalande om hur vi skall agera i framtida fall strider mot alla de principer vi har när det gäller krigsmaterielexporten. Bedömningen blir olika från fall till fall. Låt mig ge ett exempel. Anläggningar för destruktion av ammunition klassas som krigsmateriel under den bredare definitionen sedan årsskiftet. Om ett sådant fall skulle aktualiseras kan jag inte se annat än att det finns goda skäl för att medge export, även om man allmänt iakttar en restriktiv politik på detta område.
Herr talman! Statsrådet är säkert mycket väl medveten om att det inte är anordningar för destruktion av ammunition som jag är orolig för när det gäller export av krigsmateriel. Det gäller naturligtvis system och vapen som kan användas i det formliga krig som bedrivs mot kurderna. Detta är situationen för dagen. Det är den politiskt intressanta delen av det här området. Jag utgår ifrån att statsrådet egentligen vill säga att en begäran från Turkiet om att få köpa svenska vapen förmodligen skulle behandlas mycket restriktivt. Om Turkiet kommer med en begäran om att få köpa destruktionsanläggningar för ammunition kommer man möjligen att se det på ett något annorlunda sätt.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig hur regeringen avser att agera för att Sverige skall få tillgång till alla DDR-handlingar som kan kasta ljus över de s.k. krutaffärerna efter det att Högsta domstolen nyligen avvisat en framställning från Frågan om en rättshjälpsframställning till de tyska myndigheterna är fortfarande föremål för rättslig prövning i Sverige. Ärendet ligger för närvarande åter hos Riksåklagaren. Utrikesdepartementet har inte mottagit någon framställan från Riksåklagaren, och jag kan därför inte uttala mig om hur regeringen skulle komma att agera i ett sådant fall.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är av exakt samma innebörd som det svar jag fick i höstas, när jag och statsrådet hade den här frågan uppe. Då sades att för att en svensk rättshjälpsframställning skulle komma i gång krävdes ett beslut av en domstol, och för att en ny rättegång skulle komma till stånd i Sverige krävdes att Högsta domstolen beviljade resning. Efter vad jag förstår har Högsta domstolen inte beviljat resning, men trots det är, som statsrådet säger, det här ärendet föremål för rättslig prövning.

Statsrådet säger här att så inte är fallet, och det får jag naturligtvis godta i det här läget.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Jan Jennehag säger att jag gav ett svar av exakt samma innebörd för ett halvår sedan. Det visar att vi i den här typen av mycket grannlaga frågor, som för övrigt är mycket juridiskt komplicerade och i vilka vi har att följa olika rättsprinciper, följer en alldeles konsekvent politik.

Herr talman! I det här stycket är väl för dagen inte mer att säga än att det här ärendet kan bli en fråga för regeringen först när Riksåklagaren har avslutat det, och jag utgår från att regeringen i det läget kommer att ta ställning till hur man vill agera.
Herr talman! Det är en felaktig slutsats som Jan Jennehag drar. Detta är en rättslig process, och det innebär att det för ett eventuellt agerande, exempelvis inom ramen för 1959 års konvention för brottmål, fordras ett beslut av domstol för att man skall kunna gå vidare. En sådan framställning på basis av den konventionen kan inte göras av Utrikesdepartementet utan en underliggande framställning härom.
Herr talman! Då utgår jag till dess annat besked ges ifrån att Riksåklagaren arbetar vidare med ärendet och återkommer med en framställan till departementet.

En sådan prövning pågår nu i regeringen till följd av att den arbetsplan för projektet som Vägverket fastställt har överklagats. 6 kap. 2 § samma lag att berörda kommuner skulle redovisa hur de för det här projektet avser att tillgodose intressen som rör hushållningen med naturresurser. En sådan redovisning har sammanställts av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och överlämnats till regeringen i februari i år. Denna redovisning utgör ett viktigt underlag för den prövning av projektet som regeringen nu kommer att göra enligt väglagen. Jag anser mot denna bakgrund att regeringen skaffat fram ett gott underlag för att bedöma om projektet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen. Jag anser därför inte att det finns anledning att ompröva regeringens ställningstagande i fråga om en prövning enligt 4 kap. 2 § naturresurslagen.
Herr talman! Jag ställde den här frågan därför att jag tycker att den har ett principiellt intresse. I naturresurslagen har man ju klassificerat ett tjugofemtal områden i landet som områden av riksintresse, och bland de områdena ingår Höga kusten. Eftersom det i regeringsbeslutet inte anges varför man inte vill tillämpa den strängaste miljöprövningen, vore det intressant att få reda på varför man för ett sådant här område, som ändå utpekas som riksintresse, inte väljer den starkaste och mest noggranna miljöprövning som lagen erbjuder. Man kan fråga sig: Om inte det här projektet får en sådan prövning, vilka andra projekt får det då? Det är ju ändå bara 25 områden som i naturresurslagen utpekas som områden av sådant riksintresse som exempelvis Höga kusten, där den här vägen och bron skall dras. Det här ärendet ställer också en annan fråga av principiellt intresse. I det här området -- i både Örnsköldsvik och även från länsstyrelsen -- har det varit ett oerhört tryck, både av sysselsättningsskäl och av andra skäl, för att projektet skall komma i gång. Det verkar vara att sätta bocken som trädgårdsmästare att be dem, med den grundinställningen, vara de som skall granska projektet och titta på hushållningen med naturresurser. I ett sådant här fall rör det sig ju om två väldigt skilda intressen: det lokala intresset av arbeten och kommunikationer och det centrala intresset, riksintresset, av att bevara ett område för rekreation och annat. Det vore intressant att få reda på vilka skälen är att ärendet inte skall prövas enligt 4 kap. naturresurslagen och vilka områden som i så fall kan komma i fråga, om regeringen i det här fallet gör en sådan strikt bedömning. Är det dessutom inte litet konstigt att en sådan här viktig fråga så att säga lämnas över till kommuner och länsstyrelse?
Herr talman! Vi har inte lämnat över någon fråga till kommuner och länsstyrelse. Vi har den ju fortfarande kvar hos regeringen. Utifrån att Kent Carlsson ju är socialdemokrat men tydligen har glömt sin egen historia vill jag ändå dra historien om hur det här projektet har hanterats av den förra, socialdemokratiska regeringen. Den regeringen beslutade redan i augusti 1991 att bevilja 170 miljoner för ombyggnad av väg 90 samt framtagande av erforderligt underlagsmaterial för byggandet av en ny bro över Ångermanälven vid Naturskyddsföreningen att begära att regeringen skulle pröva Vedaprojektet enligt 4 kap. naturresurslagen.

Man ansåg att det var en satsning på vägtrafiken, som skulle göra det svårare att uppnå de nationella utsläppsmålen. Men sedan har Naturvårdsverket inte överklagat den arbetsplan för projektet som Vägverket beslutade om den 25 januari i år. Länsstyrelsen, som enligt naturresurslagen faktiskt skall ha tillsyn över hushållningen med naturresurser, har hela tiden ansett att projektet går att förena med naturresurslagens bestämmelser. De som arbetat med projektet sedan 1987 har fram till förra våren inte mött några invändningar från ansvariga statliga myndigheter. Här åberopas lokala intressen, men sådana finns alltid när det handlar om projekt som ger sysselsättning. Detta kan alltså inte ständigt vara ett skäl till att prövning skall göras enligt 4 kap. Vi har, som jag har svarat, ansett att vi kan bedöma hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen utifrån befintligt underlag.
Herr talman! Men, statsrådet Thurdin, det gäller här ett väldigt speciellt område. Det är ju inte särskilt många områden som utpekas i NRL som riksintressen. Det markerar att riksdagen har ansett just det här aktuella området vara extra viktigt. Det är ju inte vilken vägsnutt som helst som det här skall bedömas utifrån. Även statsrådet vet att det också i länsstyrelserna, som skall vara statens förlängda arm, finns mycket av lokala intressen. Det är därför som regeringen har möjligheter här. Naturvårdsverket har, såvitt jag förstår av dess svar till regeringen på gjorda förfrågan, begärt en prövning av ärendet. Återigen upprepar jag min fråga: Vilka områden skall komma i fråga för en prövning om inte ett område som Vedaområdet, som ju är av stort riksintresse? Det kanske betraktas som en fräckhet, men jag undrar hur det förhåller sig. Statsrådet kommer ju själv från området i fråga, och jag vet att det är ett väldigt tryck på politiker från den landsänden att de skall verka för området. Jag undrar alltså om detta på något sätt har påverkat beslutet att inte göra en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen.
Herr talman! Vi har ett tryck på oss i alla projekt, som måste komma till stånd vare sig vi prövar enligt 4 kap. eller, som i det här fallet, har begärt en redovisning enligt 6 kap. Det här trycket på oss i frågan har inte påverkat oss ett enda dugg, hävdar jag. Däremot påverkas frågan av hur det ser ut i dag. Det gäller t.ex. trafiken. Det blir ju 6 mil extra väg i förhållande till projektet. Det handlar om tung trafik och långa backar. Sett till miljöskyddslagstiftningen bidrar denna trafik till enorma utsläpp i området. Såväl Naturvårdsverket eller någon annan statlig myndighet som länsstyrelsen eller en kommun kan begära en prövning. Men för den skull är det inte alltid så att regeringen därmed måste tillmötesgå framställd begäran. När man lyssnar på Kent Carlsson kan man få uppfattningen att vi, så fort Naturvårdsverket begär en prövning eller det sker en överprövning av strandskyddet t.ex., är tvungna att säga att man har rätt i varje fråga. Vår bedömning kvarstår således. Däremot handlar det här inte om att vi hanterar detta på ett nonchalant sätt, vilket den förra regeringen kanske gjorde.
Herr talman! Den miljöbedömning som statsrådet här nämner -- hon talar t.ex. om den långa gamla vägen -- kan även göras i samband med den strängare prövning som Naturvårdsverket har krävt. Återigen upprepar jag frågan: Vilka områden kan bli aktuella för den här stränga formen av prövning om inte ett sådant här område som är inskrivet som ett riksintresse i naturresurslagen blir det? Det vore ju en annan sak om det handlade om ett område i Stockholmstrakten som redan är hårt trafikerat och som inte är upptaget som ett riksintresse. I det senare fallet kan jag förstå regeringens val. Men här har riksdagen uttalat att det är fråga om ett speciellt riksintresse. Konsekvensen av förda resonemang måste bli att statsrådet framför till riksdagen att detta med riksintresse skall tas bort från naturresurslagen, eftersom det ändå inte betyder någonting.
Herr talman! Jag måste ändå lyfta fram vad naturresurslagen står för. En prövning enligt 4 kap. innebär nämligen inte att man automatiskt säger nej. I stället innebär en sådan här prövning att man tittar på olika alternativ och presenterar en vettig lösning utifrån de förutsättningar som finns. Inte heller innebär en prövning enligt nämnda kapitel ett totalförbud i områden som är av riksintresse. I stället ställs riksintressen mot varandra, och så sker ju i det här exemplet. Det är klart att avvägningar alltid måste göras när ett ärende bedöms enligt naturresurslagen. Sedan skall vi komma ihåg att det är länsstyrelsen själv som ritat gränserna i det här området, så det har vi inte gjort centralt. De här gränserna har alltså tagits fram tidigare av kommuner och länsstyrelser.
Herr talman! Jo, men varför kan inte den typ av miljöprövning som statsrådet nu nämner göras enligt 4 kap. naturresurslagen? Varför kunde man inte från riksdagens och regeringens sida, från statens sida, markera att Vedaområdet är extra viktigt, därför att det är upptaget som ett riksintresse? Då skulle man ju få en prövning. Det märkliga här tycker jag är att regeringen har valt att inte tillämpa 4 kap. I stället begär man in underlag från länsstyrelse och kommun. Jag befarar att det lokala intresset ibland, tyvärr, blir så starkt -- så är det i många sådana här frågor -- t.ex. när det gäller arbetstillfällen att man blundar litet grand för andra intressen. Det är sådant som statsrådet och regeringen på riksdagens uppdrag har i uppgift att bevaka. Jag återupprepar ännu en gång min fråga: Vilka områden är det som skulle kunna bli föremål för en sådan här prövning om inte det här aktuella området blir det?
Herr talman! Naturligtvis är det både området och verksamhetens omfattning som avgör om man prövar enligt 4 kap. Jag vill ändå lyfta fram den historiska bakgrunden. Vi har nämligen en mängd ärvda ärenden på vårt bord, och vi anser att ärendena skall hanteras på samma sätt. Kent Carlsson kommer från Stockholm. Ibland undrar jag varför stockholmarna intresserar sig så väldigt mycket för områden i Norrland när de inte är så intresserade av Stockholm. Där bor ju ändå väldigt många människor som också behöver en god livsmiljö. Misstanken infinner sig att man vill omfördela och omprioritera när det gäller olika kapitalinsatser. Men jag skall inte vara så stygg mot Kent Carlsson, för jag tror inte att han har framställt sin fråga från den utgångspunkten. Vi har fattat beslut enligt 4 kap. Vi har fattat beslut om en prövning beträffande Karlstad flygplats. Vi har fattat beslut om en prövning av riksbangods syd. Vidare är frågan om Öresundsbron föremål för prövning. Det är riksdagen som de facto en gång beslutat om det.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag är villig att ta initiativ för att vittnenas situation skall förbättras vid våra domstolar. Vittnen har en mycket central roll i brottsutredningar och brottmålsrättegångar. Vittnesmålet är ofta en förutsättning för att brott skall kunna beivras. Att vittna är därför också en medborgerlig skyldighet. Den innebär bl.a. att man som vittne är skyldig att inställa sig inför domstolen, avlägga ed och avge sitt vittnesmål. Förpliktelserna är sanktionerade genom vite, hämtning och häktning enligt regler i rättegångsbalken. Anledningen till detta är just vittnesmålens stora betydelse för rättegångarna. Enligt Birgitta Hambraeus verkar samhället inte förstå vittnenas utsatta situation. Jag kan inte hålla med om att det allmänna saknar den förståelsen. Jag vill först nämna ett initiativ som har tagits inom mitt departement för att förbättra skyddet för vittnen -- och målsägande -- mot hot och våld i samband med förundersökning och rättegång. I en nyligen färdigställd departementspromemoria föreslås att uppgifter om ålder, yrke och bostadsadress inte skall framgå av handlingar som delges den tilltalade och att domstolen inte heller i onödan skall ställa frågor om sådana uppgifter. Förslaget innebär självklart -- vilket också sägs i promemorian -- ingen garanti för att den tilltalade inte får del av uppgifterna på annat sätt; de framgår ju t.ex. av rättens akt. Men för den som är vittne torde vetskapen om att uppgifterna inte automatiskt kommer till den tilltalades kännedom innebära en klar förbättring jämfört med i dag. Jag känner till den kritik som har riktats mot kallelseblanketternas utformning, och jag har förståelse för att den som är beredd att vittna vid en rättegång kan uppleva t.ex. viteshotet som obehagligt och orättvist. Tyvärr är långt ifrån alla vittnen beredda att medverka frivilligt. Det är därför det finns regler om bl.a. vite och hämtning, liksom det finns regler om att vittnena skall informeras om detta i kallelsen. Stor möda har lagts ned inom domstolsväsendet på att göra kallelser och andra skrivelser korrekta och lättbegripliga. Jag tror inte att det är möjligt att komma mycket längre här. Att många människor känner obehag inför uppgiften att vittna är knappast något som man kan komma till rätta med genom förändrad lagstiftning. Det är ofrånkomligt att t.ex. försvararen i ett brottmål ställer ingående frågor till motpartens vittne. Rätten skall dock avvisa frågor som uppenbart inte hör till saken eller som är förvirrande eller på annat sätt otillbörliga. Om det finns anledning till att ett vittne av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen, får rätten förordna att t.ex. den tilltalade inte får vara närvarande vid förhöret. Domstolens personal och åklagarna är väl medvetna om vittnenas situation, och jag utgår från att de gör vad de kan för att rättegången inte skall innebära ett onödigt obehag och att man försöker se till att vittnet och den tilltalade inte behöver tillbringa pauser eller annan väntetid i samma lokaler. Frågan om domstolarnas väntrum har nyligen behandlats i ett betänkande från justitieutskottet , och jag tänker därför inte närmare gå in på den frågan. Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning att det är viktigt att den som blir vittne till ett brott vågar framträda och avge sitt vittnesmål. Inte minst genom den centrala roll som vittnena har i det rättsliga förfarandet måste vi visa att vi värdesätter de insatser vittnena gör för att vårt rättsväsende skall fungera väl.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för ett utförligt svar på min fråga. Vi är alltså alldeles överens om att det är oerhört väsentligt att vittnen vågar vittna och att samhället verkligen värdesätter detta. Men sedan är frågan hur man åstadkommer detta. Som jag ser det är den stora risken kanske inte att vittnen när de väl har identifierats inte dyker upp utan snarast att de låter bli att identifiera sig, så att polisen inte har möjlighet att kalla dem, dvs. att de försvinner från platsen, att de inte vill blanda sig i och att de vet att det är obehagligt, osv. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till justitieministern. Vore det inte lämpligt att regeringen ändå tog upp samtal med domstolarna och kanske rent av instruerade dem om att de alltid bör ha någon värd som talar om för vittnena vilka rättigheter som de har, t.ex. det oerhört väsentliga att den tilltalade inte nödvändigtvis behöver vara närvarande. Man kan tänka sig t.ex. att någon har varit vittne till ett våldsbrott, vilket är en oerhört obehaglig upplevelse, en oerhört rå misshandel. Som jag refererade i min fråga kan den som har varit vittne till detta plötsligt sitta ensam i samma rum som denna flåbuse. Man kan förstå att det kan upplevas som fruktansvärt, och sådant skall ingen behöva utsättas för. Jag undrar därför vad justitieministern säger om detta.
Herr talman! Jag tror att Birgitta Hambraeus och jag är helt överens. Jag har utformat mitt svar med utgångspunkt i vittnen generellt. Och det talas i frågan också om vittnen som har sett ett brott begås. Jag tycker samtidigt att det är intressant att Birgitta Hambraeus nu också tar upp brottsoffret som vittne eller som målsägande. Som jag tror att de flesta känner till hör nämligen brottsofferfrågorna till en av mina hjärtefrågor. Den promemoria som jag nämnde i mitt svar behandlar just brottsofferfrågorna. Den heter Brottsoffret i fokus. Där tas viktiga förändringar upp, inte i form av värdinnor, men rätt till stödperson för den som är brottsoffer att ha med sig vid förhör och vid rättegång, med helt andra möjligheter än vad vi har i dag. Även andra frågor som syftar till att skapa trygghet för brottsoffren även i deras roll som vittnen tas upp i promemorian. Jag kan även nämna att jag varje gång som jag är på ett domstolsbesök, vilket jag är ofta, är en av mina stående frågor: Hur hanterar ni situationen när vittnen och gärningsmannen kommer och väntar. Jag tror att det är ett effektivt sätt att skapa medvetenhet för att man sedan med enkla medel skall vidta rätt åtgärder.
Herr talman! Det kanske även vore lämpligt med en stödperson för vittnena, även om de inte själva har blivit brottsoffer. Om det är fråga om en tillräckligt rå misshandel, kanske vittnet inte vill träffa den som utsätter medmänniskor för misshandel. Vittnena bör verkligen få reda på att de inte behöver vara närvarande utan att de kan få lämna sina vittnesmål utan att behöva konfronteras med den som är anklagad. Det tror jag kunde vara bra.
Herr talman! Den promemoria som jag nämnde innehåller otroligt mycket. Bl.a. innebär den en ökad skyldighet för inblandade myndigheter att lämna information om rättigheter, därför att berörda personer i den svåra och känsliga situation som de ofta befinner sig i ofta saknar kraft att ta reda på sina rättigheter.
Herr talman! Detta gläder mig mycket. Den promemorian är tydligen vad vi behövde. Nyligen har några personer som kallar sig för Våga värna varandra fått ett pris som kallas Sociala uppfinningspriset. De menar att man måste skapa en stämning i samhället som gör att det är självklart att vi alla skall vara solidariska. När någon utsätts för brott skall vi vittna. Jag tycker att man kanske skall överväga om man inte skall utgå från detta i den första kallelsen till ett vittne, att man inte utgår från att vittnet måste tvingas och att det är fråga om skyldighet, osv.
Herr talman! Jag förstår det resonemanget, och jag förstår också, som jag sade i svaret, reaktionen från det ordinära vittnet. Men som jag också sade i mitt svar är det väldigt många som av andra skäl, av oss icke accepterade skäl, underlåter att komma. Därför är det också viktigt att man informerar om vilka konsekvenser som följer av ett uteblivande. Men formuleringarna i denna information är naturligtvis väldigt viktiga. Jag har också plockat fram ett exempel på den kallelse som Stockholms tingsrätt använder. Jag måste säga att formuleringarna i den kallelsen inte kan betraktas som stötande.

Herr talman! Jag skulle vilja utvidga detta till att säga att det inte gäller bara i vittnessituationen utan att vi på alla fronter måste arbeta för att vi som samhällsmedborgare också känner ett gemensamt ansvar för varandra i form av att vi ställer upp och vittnar, i form av att vi tar ansvar för vårt handlande och i form av att vi ger andra människor stöd på olika sätt.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för att narkotikabekämpningen vid fängelserna skall bedrivas effektivt. Denna fråga har diskuterats här i riksdagen vid ett par tillfällen under det senaste halvåret. Med anledning av en interpellation från just Sten Andersson lämnade jag den 20 november 1992 en utförlig redogörelse för de insatser som görs för att komma till rätta med narkotikaproblemet inom kriminalvården. I ett frågesvar den 19 januari i år redogjorde jag för bakgrunden till den förändrade inriktningen av visitationspatrullernas verksamhet. Kriminalvårdsstyrelsens syfte med den förändringen är självfallet att förstärka kontrollen av narkotika. Jag utgick då liksom jag gör i dag från att Kriminalvårdsstyrelsen följer upp resultatet av verksamhetsförändringen och vidtar åtgärder om den förväntade ökade kontrollinsatsen inte uppnås. Jag har inte möjlighet att inom ramen för frågeinstitutet åter redovisa samtliga de åtgärder som krävs för att nå målet med narkotikafria anstalter. Men jag vill dock i sammanhanget nämna att en av Fängelseutredningens uppgifter är att föreslå åtgärder för att minska förekomsten av narkotika på fängelserna. Utredningen skall enligt sina direktiv bl.a. ta ställning till om det behövs utvidgade kontrollmöjligheter för att förhindra införsel och missbruk av narkotika på anstalterna. Utredningen har även uppmärksammats på de förändringar som aviserats beträffande visitationspatrullernas verksamhet. Fängelseutredningen kommer att redovisa bl.a. denna fråga i ett betänkande i sommar. Jag avser således att återkomma till frågan om vilka ytterligare åtgärder som krävs för att förbättra narkotikabekämpningen vid fängelserna. Målsättningen för detta arbete är självklart att hålla fängelserna fria från narkotika.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag känner väl till att vi länge och mycket har debatterat de här frågorna. Jag känner också till statsrådets uppfattningar om målsättningen att våra fängelser skall bli fria från narkotika. Det är också klart att vi i riksdagen inte skall detaljstyra hur man skall agera hos olika myndigheter. Det som gör den här frågan litet knepig är det faktum att vi alla är överens om att vi skall ha som mål att ha narkotikafria anstalter, men att man i olika regioner har totalt olika uppfattning om hur det här målet skall nås. Jag kan hålla med dem inom polisen och personalen på våra fängelser som kallar detta för någon form av experiment. Den statistik som man har presenterat är sådan statistik som man ibland kan bevisa vad som helst med, om man har sådana avsikter. Nu skall vi följa upp resultatet av den här förändringen. Men jag skulle ändå till slut vilja ställa en fråga till statsrådet: Är inte statsrådet orolig för att de trots allt skilda behandlingsmetoderna i de olika regionerna kan få som effekt att vi inte når det mål som vi alla är överens om, nämligen så långt som möjligt narkotikafria anstalter?
Herr talman! Jag tror egentligen tvärtom. Jag tror att om vi tar vara på de idéer, den kraft och de personer som finns på olika håll kan vi också få ett bättre resultat. Jag tror att Sten Andersson och jag kan vara helt överens om att verksamheten med mera centraliserade visitationspatruller inte precis har gett oss narkotikafria fängelser. Därför gäller det att vi arbetar vidare och tar vara på de olika idéer som finns. Jag vill också passa på att påpeka att det just nu pågår ett intensivt arbete både från Kriminalvårdsstyrelsens sida, för att utöva påverkan utåt i verksamheten, och inom regioner och enskilda anstalter. Det som är positivt är att man på alla håll har börjat fokusera sig mer och mer på narkotikaproblemet, med målsättningen att få narkotikafria fängelser. Jag är som sagt övertygad om att det viktiga är att man vet hur man arbetar, inte att man arbetar likadant på alla håll.
Herr talman! De här patrullerna har inte, säger statsrådet, åstadkommit narkotikafria anstalter. Nej, men det hade väl knappast någon kunnat begära heller. De har varit till mycket god hjälp och har faktiskt tagit mycket knark, sprängmedel, vapen och annat som inte skall förekomma hos interner på våra fängelser. Det som är så egendomligt är det faktum att man i vissa regioner i stort skall behålla de här patrullerna. I andra regioner skall de försvinna. Det är det som gör att man ibland tvivlar litet på om det är rätt väg vi i dag har beträtt. Jag noterar av svaret att man snart skall följa upp detta och se om det har inneburit något positivt. Jag hoppas att man, om det visar sig att detta inte är bra, i slutänden inte är fylld av prestige, utan att man kan gå tillbaka till det gamla sättet, om det skulle visa sig att det kanske trots allt var bättre.
Herr talman! I alla sammanhang är det viktigt att vi ser till målen och inte är prestigefyllda. Jag utgår ifrån att de ute i verksamheten också arbetar på det sättet. För att det inte skall bli någon missuppfattning vill jag påpeka att förändringen av visitationspatrullernas verksamhet endast har aviserats. Förändringarna kommer under det kommande budgetåret. Det är då vi får anledning att följa upp dem. Men detta kommer samtidigt som vi har mycket tydliga markeringar om vad som är målsättningen när det gäller narkotika.
Herr talman! Jag har noterat och säkert många med mig att statsrådet säger att förändringarna har aviserats, det är inte till hundra bestämt ännu. Låt oss se. Vi skall i alla fall inte från någon sida lida av prestige, utan vi skall vara öppna för olika alternativ, framför allt för att få det bästa resultatet, alltså knarkfria fängelser.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig vid vilken tidpunkt regeringen avser att förelägga riksdagen förslag till ny lagstiftning med anledning av Väg och sjöfyllerikommitténs förslag. Regeringen har i olika sammanhang gjort klart att en skärpning av rattfyllerilagstiftningen är påkallad. Regeringens inställning i detta hänseende klargjordes redan i regeringsförklaringen år 1991. Några månader efter det att den borgerliga regeringen tillträdde tillsattes också Väg och sjöfyllerikommittén. Elver Jonsson har ingått som ledamot av kommittén, som i december förra året överlämnade sitt betänkande Grovt Rattfylleri och I betänkandet föreslås skärpningar både på rattfylleri och sjöfyllerilagstiftningens områden. promille. Ett motsvarande gränsvärde för grovt sjöfylleri föreslås också. Vidare föreslås att straffmaximum för dessa brott höjs från ett till två års fängelse och att fängelse som påföljd skall komma till användning i en avsevärt högre utsträckning än tidigare. Betänkandet har nu remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 3 maj 1993. Målsättningen är att en proposition skall överlämnas till riksdagen under hösten, och att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1994. Det aktuella ärendet har således hög prioritet inom Justitiedepartementet och beredningsarbetet bedrivs skyndsamt. Jag vill dock betona vikten av att lagstiftningsarbete bedrivs med noggrannhet så att inte rättmätiga rättssäkerhetsaspekter eftersätts.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, som visserligen var kort, men det var en klar deklaration, som tog sin avstamp i den regeringsdeklaration som citerades. Där nämns att man eftersträvar ett sänkt gränsvärde när det gäller det grövre rattfylleriet, skärpta straffpåföljder och att äntligen en promilleregel i sjöfylleribekämpningen skall komma till stånd. Sedan sade statsrådet också att detta har hög prioritet. Jag får väl ta det som ett löfte om att det icke kan tänkas bli någon förskjutning i ikraftträdandet. Jag tycker för egen del att regeringen, och även justitieministern, ibland överdriver rättssäkerhetsaspekter som motiv för att det skall dröja väldigt länge. Remisskrivarna behöver kanske inte så många månader alltid, utan att man för den skull äventyrar rättssäkerheten. Vi har för övrigt i början av den här frågedebatten hört beröm till regeringen för hur snabb man var i en annan fråga, där man kunde lagstifta över några dygn. Därför tror jag att vi inte alltför ofta skall ta till rättssäkerhetsaspekten när det dröjer. Justitieministern nämnde inte ett par andra viktiga punkter när det gäller att få en bättre ordning på trafiknykterheten. Det var att också personkontrollen för återlämnandet av indraget körkort på grund av onykterhet i trafik skall ske med betydligt större insats än hittills. Intressant är, och det kan väl vara min kommentar, att den skärpning som är på gång har en stor folklig acceptans, därför att man är på det klara med hur farlig just onykterheten i trafiken är. Min tilläggsfråga, fru statsråd, blir: Kommer regeringen med tanke på semesterperioden och med tanke på att vi har en båtsäsong som i sig är ett faromoment och som omfattar sju månader att gå ut med någon information som skulle kunna slå fast den princip som regering och utredare är överens om, nämligen att alkohol och trafik inte är förenliga?
Herr talman! Jag kan intyga att jag vid alla tillfällen som ges påpekar att alkohol och bilkörning icke går ihop. Lämnandet av information till trafikanterna och till medborgarna över huvud taget i denna typ av frågor måste vara en skyldighet som åvilar Kommunikationsdepartementet, även om vi arbetar parallellt med dessa frågor. För att inget skall lämnas hängande i luften vill jag också ta upp tråden om snabbheten. Först vill jag ge en eloge till den kommitté där Elver Jonsson medverkade. På ett års tid arbetade den fram sitt mycket omfattande betänkande, där många svåra frågor behandlades. Men bl.a. eftersom det gäller många och svåra frågor är det viktigt att remissinstanserna har åtminstone den minimitid som lagen normalt föreskriver till sitt förfogande. Jag kan nämna att det så sent som i dag kom en skrivelse från ett antal remissinstanser, inte i just denna fråga utan med generell inriktning, vilka redovisade problemen med de korta remisstiderna. De är ju i praktiken korta, eftersom en remissinstans ofta i sin tur måste vända sig till underremissinstanser, som måste samla ihop sina medarbetare. Skall vi åstadkomma ett gediget arbete, måste vi räkna med att det tar tid. Det är i extrema situationer som vi kan göra sådana avsteg som i den aktuella barnpornografifrågan. Men skulle vi arbeta så i alla frågor, skulle vi totalt sett inte hinna med så många ärenden.
Herr talman! Tack för den kompletteringen, fru statsråd. Jag är inte riktigt överens med fru statsrådet om att en kortare remisstid alltid är till men. Det är stor skillnad mellan några dygn och ett halvår. Frågorna om nykterheten i trafiken har diskuterats i åratal av presumtiva remissinstanser. Det är inga nya frågor. Därför tycker jag att man möjligen kunde agera litet snabbare. Justitieministern nämnde Trafiksäkerhetsverket, som ju gått en salig död till mötes, men sedan återuppstått i form av Vägverket. Det var väl det som avsågs. Men vi har också Sjösäkerhetsrådet, de frivilliga motororganisationerna och en rad andra intressenter som kan medverka. Herr talman! Jag uppskattade också att justitieministern inte försummar något tillfälle att påpeka det angelägna i att vi får en nyktrare trafik. Jag skulle vilja uppmuntra justitieministern att fortsätta med det. Det är just nu den kanske främsta insatsen i avvaktan på en ny och bättre lagstiftning.
Herr talman! Jag kan inte riktigt hålla med Elver Jonsson om att kommitténs förslag inte innehöll några nyheter. Det är inga nyheter när det gäller promillegränser och synen på straff. Inte heller sjöfyllerifrågan är i sig någon nyhet, men det har tidigare inte funnits några realistiska förslag på den punkten. Att sådana nu finns är en nyhet. Det finns även en del andra nyheter, inte i form av förslag men i form av resonemang. Det är i de fallen min förhoppning att vi skall kunna skapa förslag att överlämna till riksdagen. Men det är av naturliga skäl inte så enkelt och kan inte gå så snabbt.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen har gett Säkerhetspolisen tillstånd att bedriva samarbete med Israels säkerhetstjänst. Jag vill betona att det internationella samarbetet är mycket viktigt såväl för Säkerhetspolisen som för den öppna polisverksamheten. Utan detta samarbete skulle det vara svårt att lösa en stor del av de grövre organiserade brotten. Det är emellertid viktigt att man iakttar försiktighet i samarbetet med andra länder. Detta gäller särskilt inom Säkerhetspolisens område. Sedan några år tillbaka tillämpas därför den ordningen att Säkerhetspolisen anmäler till det ansvariga statsrådet när Säkerhetspolisen för första gången inleder samarbete med ett annat land. Detta förfaringssätt vilar på ett förslag av Säpokommittén. För att stärka den demokratiska insynen i Säpos arbete, och då också naturligtvis kontrollen över vilka länder Säkerhetspolisen samarbetar med, har Rikspolisstyrelsen parlamentariskt sammansatta styrelse ansvaret att en gång om året eller vid behov särskilt granska Säkerhetspolisen. Om denna granskning föranleder synpunkter skall dessa överlämnas till regeringen. När det sedan kommer till frågan vilka länder Säkerhetspolisen samarbetar med är detta av kvalificerat hemlig natur, varför Kent Carlsson säkert förstår att jag inte här i kammaren kan lämna denna uppgift.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Att det är fråga om hemliga uppgifter har jag förstått, eftersom riksdagens utredningstjänst vid sina kontakter med Säpo inte ens har kunnat få Säpo att tala om vem det är som skall besluta om huruvida samarbete skall inledas med en annan stat. Det är ett kanske litet överdrivet hemlighetsmakeri. Att Säpo har haft samarbete med Israel är helt klart. Det finns sådana uppgifter även från Säpo, och det är ett sådant samarbete som många säkerhetstjänster internationellt har haft. Om man har det i dag är mera osäkert. Jag har försökt att tänka litet logiskt i frågan om Säpo har ett sådant samarbete. När man avger yttranden om palestinier som söker asyl eller som begär uppehållstillstånd i vårt land -- det finns ganska många sådana fall -- och ofta yrkar avslag på dessa ansökningar, måste man få uppgifterna någonstans ifrån. Under den senaste månaden har Säpo i Malmö kallat på palestinier som antingen är svenska medborgare eller som har uppehållstillstånd i vårt land och ställt ganska obehagliga frågor om dessa personers åsikter, om fredsprocessen och annat sådant. Sådant kan vara tveksamt med tanke på den åsiktsfrihet som råder i vårt land. Både när det gäller uppgifter för bedömning av asylsökande och när det gäller det som nu har hänt i Malmö kan man fråga sig: Varifrån kommer uppgifterna, och vem har initierat detta? I Norge var denna fråga på tapeten för två år sedan. Det var en skandal, där Säpochefen fick avgå. Man hade låtit Mossad-agenter komma till Oslo för att höra palestinier. Man har där nu ändrat sin strategi för att få en fylligare bild och för att klara sina förpliktelser enligt terroristkonventionerna. Den norska säkerhetspolisen kollar numera uppgifter också med palestinska organisationer, för att få en balanserad bild. Vad jag känner oro för -- och där är det möjligt att jag inte kan få något bra svar från statsrådet -- är läget för de palestinier som söker asyl här och huruvida deras namn lämnas ut till Israel. Israel betraktar i princip alla palestinier som möjliga terrorister. Jag vill fråga statsrådet om hon kan garantera att så inte sker. Kan statsrådet tänka sig att ge Säpo signaler om ett bredare samarbete vad gäller just denna grupp av asylsökande?
Herr talman! Detta är en litet egendomlig situation. Kent Carlsson står här väl medveten om att allt det som han frågar efter är sådant som är kvalificerat hemligt, men ställer ändå dessa frågor. Vidare har jag i mitt svar sagt att Säpos verksamhet står under kontroll av Rikspolisstyrelsens parlamentariskt sammansatta styrelse. Den har rätt att vid behov särskilt granska Säkerhetspolisen. Sedan får den inte springa till Kent Carlsson och tala om vad den sett, men Kent Carlssons parti är representerat bl.a. genom vice ordföranden i Rikspolisstyrelsens styrelse. Den oro som Kent Carlsson känner borde rimligen Kent Carlsson kanalisera till sin partiföreträdare eller någon annan som han har förtroende för. Han kan be vederbörande att särskilt granska detta, och då har styrelsen möjlighet att göra påpekanden för regeringen, om det finns skäl till detta.
Herr talman! Jag blir aningen upprörd. Riksdagen har en kontrollerande funktion i förhållande till regeringen, och regeringen har här ett uppdrag från riksdagen att årligen utfärda riktlinjer för Säkerhetspolisen. Statsrådet har möjlighet att informera sig om Säkerhetspolisens arbete genom att kalla till sig företrädare för den. Att jag inte skulle ha rätt att ens ställa frågorna till statsrådet tycker jag uppriktigt sagt är ett märkligt uttalande av justitieministern. Det är klart att detta är problematiskt. Det rör sig om en hemlig verksamhet. Men jag måste som folkvald ha möjlighet till kontroll av om befogenheter överträds. Man får göra en avvägning mellan det hemlighetsmakeri som ibland är nödvändigt, och allmänintresset, att tillse att sekretess respekteras och att personuppgifter inte lämnas ut om så inte skall ske. Jag för givetvis dessa diskussioner med mina partikamrater i dessa organ. Men regeringen har ändå ett speciellt ansvar för de myndigheter som ligger under regeringen.
Herr talman! Självklart har vi ett ansvar. Men vi har också ett ansvar att inte offentligt göra uttalanden om ifall Säkerhetspolisen samarbetar med det ena eller andra landets underrättelsetjänst.
Herr talman! I så fall vill jag ställa frågan neutralt: Kan statsrådet garantera att sådana uppgifter om asylsökande inte lämnas ut till någon säkerhetstjänst utanför Sverige?

Herr talman! Inger René har noterat att en person som dömts till ett hårt straff uppenbarligen kan släppas fri från häktet under en eventuell överklagandetid. Hon anser att detta inte stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet och har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta. Häktning är ett s.k. straffprocessuellt tvångsmedel. Det innebär att häktning tillgrips för att man skall kunna genomföra en brottsutredning och en rättegång, säkerställa kommande verkställighet av ett eventuellt straff eller för att förhindra att den misstänkte begår nya brott. Häktningen är alltså inget straff. För att någon skall hållas häktad krävs att något av de särskilda häktningsskälen är uppfyllt, dvs. att det föreligger risk att den misstänkte begår nya brott, undandrar sig lagföring eller straff eller att han undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Vid viss grövre brottslighet skall den misstänkte häktas om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Det förhållandet att man av en underinstans dömts till ett mycket kännbart straff för allvarlig brottslighet är i sig inget häktningsskäl. Men om en person dömts till ett långvarigt fängelsestraff av tingsrätten utgör det en presumtion för häktning. I praktiken tillhör det också ovanligheterna att en person som dömts till ett sådant straff inte hålls häktad, eftersom domstolen kan utgå ifrån att det föreligger häktningsskäl, så länge inte annat framgår av utredningen. Det är emellertid ingen automatisk eller obligatorisk häktningsregel, utan domstolen har en skyldighet att i varje enskilt fall pröva om förutsättningarna för häktning föreligger 1987/88:7 s. 28). De möjligheter att genom häktning frihetsberöva någon innan lagakraftvunnen dom föreligger och som jag nu har redovisat, är enligt min mening väl avvägda. Jag vill här också påminna om FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Bestämmelserna i dessa konventioner kan tolkas som ett förbud mot s.k. obligatorisk häktning. Mot denna bakgrund ser jag det som uteslutet att ändra reglerna i skärpande riktning. Häktning får inte förväxlas med straff. För att ett straff skall kunna avtjänas krävs normalt att det finns en lagakraftvunnen dom. Detta är en grundläggande princip i en rättsstat. Jag anser alltså att de regler vi har på detta område är väl avvägda och anpassade till de olika syften som bär upp reglerna.

Herr talman! För mig är det mycket enkelt att svara på frågan om jag ser våldtäkt som ett allvarligt brott. Det är en mycket allvarlig integritetskränkning, som vi klart måste ta avstånd från. Men det är också viktigt för mig att markera att ingen skall stämplas som gärningsman förrän det finns en lagakraftvunnen dom. Vi glömmer lätt bort den delen. Jag var inne på reglerna för häktning i mitt svar. Om två års fängelse är minimistraff föreligger presumtion för att häktning skall ske. Det förekommer på en del håll en diskussion om ifall detta egentligen inte innebär ett brott mot de konventioner jag nyss nämnde, om förbud mot obligatorisk häktning. Min uppfattning är att det inte är att jämföra med obligatorisk häktning, eftersom man kan slippa häktning om det går att bevisa att fara för nya brott, flyktfara osv. inte föreligger. Det är inte så länge sedan jag här i kammaren besvarade en fråga med utgångspunkt i konventionerna. Frågan var om vi inte var tvungna att göra en ändring av svensk lagstiftning när det gäller just presumtionen för häktning. Jag menar att vi har funnit en rimlig balans mellan vår inriktning och de krav som ställs på oss utifrån.

Herr talman! För det första vill jag påpeka att vi inte har obligatorisk häktning i Sverige. Vi har i vissa fall en presumtion för häktningsskäl. För det andra vill jag säga att det är fullt möjligt att hålla en person i häkte i avvaktan på prövning i hovrätten, under förutsättning att det finns misstanke om flykt och nya brott och på vissa andra grunder. Men vi får inte blanda samman häktningen och straffet, om nu inte dessa grunder föreligger. Då måste vi avvakta den lagakraftvunna domen. Det är viktigt. Jag förstår allmänhetens reaktioner. Men de beror också delvis på att allmänheten inte får den korrekta informationen.

Herr talman! Nu är det inte längre fråga om ett generellt exempel. Jag hänvisar till det jag sade i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Birgitta Dahl har bett mig redogöra för resultaten av de analyser som Finansdepartementets fördelningspolitiska grupp har gjort inför arbetet med kompletteringspropositionen. Ulla Orring har frågat mig om jag avser att för riksdagen redovisa beräkningar av de fördelningspolitiska effekterna av den ekonomiska politiken. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Finansdepartementet har den 18 maj lämnat en utförlig fördelningspolitisk redovisning till finansutskottet. Studien är därmed offentlig handling. Redovisningen innehöll både resultaten i den analys som Birgitta Dahl efterfrågar och analyser av hur den samhällsekonomiska utvecklingen kan påverka fördelningsutfallet med den inriktning som Ulla Orring frågat om. Jag vill därför hänvisa till denna utredning och i mitt svar endast i korthet lämna mina principiella synpunkter på fördelningsanalyser av olika förslag om skatter, socialförsäkringar och i den ekonomiska politiken. En allsidig värdering av fördelningsutfallet måste enligt min mening omfatta både fördelningen av ekonomiska resurser och hela välfärdsfördelningen. Den kan inte endast avse fördelningen över några år, utan bör väga in fördelningen över livet och mellan generationer. En omfördelning som uppfattas som rättvis i ett kort perspektiv kan få negativa effekter på samhällsekonomin och skapa en orättvisa mellan generationer. Fördelningen av livsinkomster är betydligt jämnare än den årsvisa fördelningen av inkomster. En fokusering på direkta årsvisa effekter på disponibla inkomster riskerar därför att föra med sig en delvis oriktig betoning av omedelbara omfördelningsingrepp. Finansdepartementets fördelningspolitiska grupp genomför löpande olika analyser av budget och fördelningseffekter av ändringar i skatte och transfereringsreglerna. Den metod som används är densamma som utvecklades inför skattereformen. Regelanalyser av detta slag är i stort sett den enda modell för fördelningsanalys av skatte och transfereringsändringar som hittills utnyttjats av andra länders regeringskanslier och forskningsinstitut. Resultaten av beräkningarna används som internt arbetsmaterial tillsammans med åtskilliga andra underlag för att utforma den ekonomiska politiken. Jag har för min del i flera sammanhang givit uttryck för den uppfattningen att statiska regelanalyser kan ge en för begränsad bild av konsekvenserna av olika förändringar av de offentliga systemen för omfördelning. När ändringar genomförs som påverkar hushållens ekonomiska beteende eller för att påverka den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, fångas inte de väntade effekterna i en statisk analys. Regelanalysen tar inte hänsyn till vad som skulle hända med hushållens ekonomi om inga förändringar vidtogs. Inte heller fångar den upp betydelsen av ekonomisk tillväxt, som är en förutsättning för att alla skall kunna få det bättre. Det vi egentligen behöver är en dynamisk prognosmodell för inkomstfördelningen, där sambanden mellan befolkningsförändringar, samhällsekonomisk utveckling, omfördelningssystemens utformning och hushållens beteende efterbildas i ett längre tidsperspektiv. Anledningen till att bättre verktyg inte har tagits fram, är bristen på kunskap om de komplicerade sambanden mellan reglernas utformning, effekterna på hushållens arbetsutbud, sparande och konsumtion, samhällsekonomins förlopp och de långsiktiga verkningarna på fördelningen av välfärden. Vi har nyligen återigen erfarit hur regelanalyser kan feltolkas som en prognos av det faktiska fördelningsutfallet. Trots denna risk måste vi fortsätta att använda analyserna internt i regeringskansliet. Det är enda sättet på vilket vi kan analysera de komplicerade kombinationseffekterna när vi samtidigt ändrar i flera olika skatter och transfereringar. Väl genomförda regelanalyser kan också ge indikationer på omfördelningssystemens betydelse i ett livsinkomstperspektiv. Modellerna används dessutom i stor omfattning till att beräkna nettobudgeteffekter av ändrade regler. Finansdepartementet bedriver gemensamt med Statistiska centralbyrån ett utvecklingsarbete för att ta fram nya metoder med vilka utfallet i olika analyser bättre skall kunna värderas. Redogörelsen till finansutskottet innehöll några av de första exemplen på resultat av dessa metoder -- och de var intressanta. Redogörelsen visar också att det fördelningspolitiska utfallet av att inte genomföra några förändringar har en helt annan profil än den gängse regelanalysen. Detta illustrerar svårigheterna med fördelningspolitiska studier. Det är därför värdefullt att utveckla olika metoder. Jag anser att denna utveckling har hög prioritet, och jag kommer att arbeta för detta.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
Vi får ofta frågan: Vem är vinnare, och vem är förlorare? Dagens samhällsdebatt förs oftast, tyvärr, i dessa kortsiktiga termer. Kommunalarbetarförbundet utropar att barnfamiljerna är de stora förlorarna. Hyresgästernas förbund anser att det är hyresgästerna, osv. Vem ser helheten? I min egenskap av beslutsfattare möts jag oftast av frågor om de fördelningspolitiska effekterna och den ekonomiska politiken som förs av regeringen. Går det att mäta välfärd och tillväxt i begripliga termer? Går det att på lång sikt se effekterna av åtgärderna inom politikens område, t.ex. med hjälp av regelanalysen -- som har feltolkats? Vi matas dagligen av budskap i medierna om kortsiktiga förändringar. Men hur och på vilket sätt vill regeringen presentera helheten bakom detta? När vi nu befinner oss i skuggan av tillbakagången hos industrin med stor arbetslöshet som följd, är det ändå viktigt att värdera de insatser som görs. De insatser som görs för de arbetslösa är bra. Det är bra att få en tillväxt i industrin så att vi kan säkra välfärden och få en bra hälso och sjukvård. Går det att mäta och analysera det ekonomiska läget och strukturförändringarna så att det går att se helheten? Det är viktigt att trygga jobben, få en bra hälso och sjukvård och skapa trygghet för de äldre och handikappade. Vad finns det för alternativ?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
Bakgrunden till min fråga var att, i anslutning till att kompletteringspropositionen lades fram framförde en partiledare i regeringen, Olof Johansson, i media att de beräkningar som hade redovisats i Finansdepartementet på hans begäran hade visat på att barnfamiljerna skulle drabbas så hårt av en del av besparingsförslagen att regeringen beslöt att lägga alla de förslagen åt sidan. Olof Johansson uttalade i Svenska Dagbladet att när regeringen fick finansens analys -- den andra i ordningen -- lades förslagen om besparingar på barnfamiljerna snabbt över på annat. Resultatet fick en direkt effekt på diskussionerna. Jag har självklart försökt att få fram detta material. Detta ha vägrats både mig och dem jag har skickat framför mig i olika skepnader -- riksdagsgruppens kansli och riksdagens utredningstjänst. Bl.a. var argumentet att redovisningen var så förskräckligt dålig att man inte ville lämna ut den. Jag har därför ett par kompletterande frågor. Är det material som finansutskottet fått detsamma som det som låg till grund för regeringens ställningstagande i anslutning till kompletteringspropositionen? Om inte, på vilket sätt har det ändrats? Delar finansministern Olof Johanssons värdering av de uppgifter som redovisats för regeringen? Är hans besked om regeringens beslut korrekta?
Herr talman! Låt mig börja med att svara på Birgitta Dahls sakfrågor. Det hon läste upp måste antingen vara felciterat eller i varje fall fel i sak. Det är lätt att konstatera. Ett av de förslag som lades fram i kompletteringspropositionen rör faktiskt barnfamiljer, nämligen förslaget gällande föräldraförsäkringen. Slutsatsen i det förslaget har ingen dragit av de studier som Birgitta Dahl har citerat. Låt mig nämna att det alltid pågår ett utvecklingsarbete. Vi gör många beräkningar av effekter av enskilda åtgärder. De beräkningar som vi har gjort under resans gång har av naturliga skäl varit ett intressant men ofullständigt inslag i det beslutsunderlag som varje regering har. Jag kan möjligen tillåta mig att beklaga att den regering som Birgitta Dahl tidigare tillhörde uppenbarligen inte fann det så angeläget att utveckla mer intressanta modeller utan lät sig nöjas med de statiska fördelningsmodellerna, som faktiskt inte visar tillräckligt väl vad det är fråga om. Den fördelningspolitiska gruppen har därför lagt betydande möda på att utveckla modellerna så att de bättre visar vad som hände. Man jämför med någonting relevant, dvs. jämför t.ex. med vad som skulle hända om vi ingenting gjorde eller om vi gjorde något annat, eftersom det oftast är det som är det intressanta jämförelsealternativet. Det visar sig då -- det framgår också av den promemoria som lämnades till finansutskottet -- att resultatet blir helt annorlunda. Det visar t.ex. att låginkomsttagare skulle drabbas väsentligt mycket hårdare om man ingenting gjorde och att höginkomsttagare skulle ha sluppit mycket lindrigare undan om man ingenting gjorde. Jag säger inte att detta är sanning med stort s, men jag konstaterar att utfallet är väldigt osäkert. Det väsentliga är att man vidareutvecklar de modeller som man har. Jag hoppas kunna återkomma med en mera utvecklad analys i budgetpropositionen 1994 eller senast i kompletteringspropositionen nästa år. Jag beklagar att den analys som vi lämnade har stannat hos finansutskottets ledamöter. Det är dock lätt att få kopior därifrån, för det är en offentlig handling.
Herr talman! Jag tycker att svaret ger en belysning av svårigheten att få ett mätbart förhållande. I svaret sägs att man i EG-analysen inte tar hänsyn till vad som skulle hända med hushållens ekonomi om inga förändringar vidtogs. Jag tycker att det är en ganska viktig signal till svenska folket som borde komma fram. De kortsiktiga mätningar som görs om utfall för enskilda familjer och grupper av människor visar inte hela sanningen. Jag undrar om inte metodarbetet kan påskyndas på något sätt, så att vi innan en ny budgetproposition läggs fram kan få någon form av analys från
Herr talman! Handlingen har inte stannat i finansutskottet. Jag har begärt den och fick den för en stund sedan. Jag skall ge Ulla Orring ett av de extra exemplar som jag begärde, så att Ulla Orring kan studera den genast. Sedan kan jag konstatera att finansministern inte besvarade min första fråga, om det material som har redovisats för finansutskottet är detsamma som låg till grund för regeringens ställningstagande i kompletteringspropositionen. Dagbladet att det här materialet hade lett till att man lade de förslag som fanns om kraftiga nedskärningar av t.ex. barnbidraget och flerbarnstillägget åt sidan, därför att barnfamiljerna skulle ha drabbats så hårt. Det är ingenting som jag har hittat på, för det citatet finns. Olof Johansson har alltså själv tagit ställning till dessa förslag och bekräftat det i Svenska Det är mycket enkelt att i siffror visa -- det framgår också av den redovisning som har lämnats till finansutskottet av regeringen -- att barnfamiljer, låginkomsttagare och långtidssjuka hade drabbats hårdare än andra. Ingen regering skulle vara så tokig att den ingenting gjorde. Det intressanta att jämföra med skulle i så fall vara vad resultatet skulle bli om vår politik hade redovisats. Någon sådan jämförelse har inte gjorts.
Herr talman! Låt mig först konstatera att jag visst svarade på Birgitta Dahls första fråga. Jag sade att det material som nu har lämnats till finansutskottet är en vidareutveckling av det arbete som fanns tidigare. Därmed är det inte exakt samma utan ett mer bearbetat och därmed mera värdefullt material, som bättre beskriver de mycket stora förändringar som det handlar om. Om Birgitta Dahl vill diskutera med Olof Johansson föreslår jag att hon vänder sig direkt till honom i stället för att ställa frågor till mig. Jag svarar på frågor om den fördelningspolitiska analysen. Jag tycker nämligen att det fördelningspolitiska analysen är ganska viktig. Jag tycker framför allt att det är viktigt att man tar hänsyn till hur de åtgärder som genomförs påverkar människors beteende. Det var den typen av analys som vi initierade i samband med skattereformen. De regelförändringar som nu har genomförts eller är på gång beträffande socialförsäkringssystemet, skatter och många andra ting är egentligen av ungefär samma storleksordning som hela skattereformsarbetet vad gäller effekter på människors beteende i olika avseenden. Som Birgitta Dahl väl vet tillsattes en grupp för att under flera år följa upp effekter på fördelning, tillväxt, sysselsättning och flera andra ting av skattereformen. Det vore väldigt förmätet att tro att man på en mycket kort tid kan få fram ett riktigt och rättvist resultat av en så ingående analys.
Jag hemställer att de ärade talarna måtte respektera de taleregler som gäller. När den röda lampan tänds är taletiden slut.
Jag vill .
Herr talman! Jag upprepade min fråga därför att jag tydligt ville ha bekräftat av finansministern att det material som riksdagen har fått inte är detsamma som låg till grund för regeringens beslut. Jag lärde mig en sak i regeringen, och det är att en regering är en monolit utåt, hur mycket man än grälar inbördes innan besluten fattas. Därför tycker jag att jag kan kräva ett svar av finansministern på frågan om den beskrivning som Olof Johansson ger av regeringens skäl till beslutsfattande är korrekt. Jag utgår från att ni har samma uppfattning eftersom ni sitter i samma regering, annars skulle det vara högst uppseendeväckande. Slutligen: Med den bearbetade redovisningen blir resultatet -- jag tror att det också var meningen -- att den enskilde som drabbas av sänkt ersättning i arbetslöshetskassan, av ökade bostadskostnader och annat försvinner och ingen bryr sig om honom eller henne.
Herr talman! Jag har verkligen fäst mig vid ett uttalande i svaret som jag tycker är väl värt att föra vidare, nämligen att väl genomförda regelanalyser kan ge indikationer på omfördelningssystemets betydelse i ett livsinkomstperspektiv. De förändringar som nu sker sker i motvind. Motståndare till förändringarna talar om orättvisa, fel tidpunkt osv. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man från Finansdepartementet visar, om det går, att individens välfärd ökar på längre sikt om vissa välfärdssystem byggs om. Det är detta det handlar om, men information om detta måste nå ut. Det är ett väldigt viktigt men svårt arbete.
Herr talman! Låt mig, Birgitta Dahl, återigen hänvisa till de förslag som finns i kompletteringspropositionen vad gäller förändringar i föräldraförsäkringen och som bevisligen berör barnfamiljerna. Det är svar på hennes frågor angående olika citat. Låt mig slutligen konstatera att jag tycker att det fördelningspolitiska perspektivet är mycket väsentligt, så väsentligt att man måste lägga sig vinn om att faktiskt beskriva effekterna på ett korrekt sätt. De statiska effekterna är en sak. De dynamiska effekterna via indirekta effekter på jobb, tillväxt, sparande, bostäders värde och sådant är en annan sak. De beräkningar som vi har gjort på Finansdepartementet visar ett slags utfall med de statiska beräkningarna och ett annat slags utfall med de dynamiska beräkningarna. Jag säger inte vilken som är korrekt. Jag säger bara att vi nu har fått fram detta och att vi håller på att analysera det, för att kunna förklara vad det beror på och för att kunna avge en mera korrekt och fullständig bedömning till riksdagen i budgetpropositionen nästa år eller senast i kompletteringspropositionen.
Herr talman! Låt mig ändå säga till Anne Wibble att det inte finns något konkret förslag till beslut om föräldraförsäkringen i kompletteringspropositionen. Det finns i Finansdepartementets inledande avsnitt ett hot om att man skall komma med sådana beslutsförslag längre fram, men till all lycka har det ännu inte gått så långt att regeringen hotar med att genomföra ett vårdnadsbidrag. Jag vill då fråga Anne Wibble om hon här kan komma med det förträffliga beskedet att det inte blir något vårdnadsbidrag, utan att det i stället blir ett fasthållande vid den utmärkta föräldraförsäkring, som våra två partier hittills har varit eniga om. Det är min förhoppning att Folkpartiet, när det kommer till kritan, skall fortsätta att samarbeta med oss och därmed förhindra genomförandet av ett vårdnadsbidrag.
Herr talman! Jag har fått ett svar på den fråga som jag har ställt. Jag ser fram emot de analyser som skall presenteras. Då kan också människor ute i samhället följa utvecklingen av den här svåra frågan om besparingar och omstruktureringar.
Herr talman! Till Birgitta Dahl vill jag säga att alla förslag i fråga om familjepolitiken och dess framtida utformning, som läggs fram av denna regering, kommer att bygga på att det även framöver skall vara lönande för kvinnor, män, småbarnsmammor och småbarnspappor att förvärvsarbeta och ha en egen ekonomi. Detta är en bas för den egna självständigheten.

Grunden för detta är tillväxt, och därför är tillväxten central från fördelningssynpunkt.